Herr talman! Inte som representant för något parti utan som patient anser jag att det är viktigt att hela vårddelen fungerar. Det är fråga om någon missuppfattning, om man tror att vi enbart är intresserade av läkarsidan. Men utbyggnaden skedde faktiskt inte i en rimlig takt, utan man byggde ut andra delar. Läkarbristen på primärvårdssidan berodde inte i huvudsak på att det utbildades för litet läkare, utan det berodde på att man i stället satsade mycket stora resurser på läkare inom den slutna vården. De blev färdigutbildade i samband med husläkarlagen. De gavs bättre arbetsförhållanden och friare möjligheter att etablera sig inom privat verksamhet, vilket det då fanns intresse för. Det är faktiskt så, att det här har varit en snedfördelning, vilket har varit det stora bekymret. Vad det sedan gäller landstingets oförmåga att anpassa sig försöker förvisso nu landstingen anpassa sin egen verksamhet inför krympande resurser, vilka har många skäl. Men man har ju inte förmått att anpassa verksamheten till andra kompletterande vårdgivare - de omtalade alternativen - utan dem skall man styra och föra in i samma fålla och kväva deras möjlighet. Man måste ju förstå att om man anser att det är väsentligt med konkurrens, valfrihet och alternativ och man därför vill tillåta en sådan verksamhet att växa, så måste man också minska den egna verksamheten. Men det har man inte gjort. I stället har man sagt att landstingens alla ekonomiska problem beror på dessa fula privata vårdgivare, som till stor del också anklagas för fusk. Men undersökningar har visat att så inte är fallet, även om det här gjordes försök till en liten glidning om att det var så. Herr talman! Det är nog så att det finns blockeringar på s-sidan. Man kan inte tänka sig att människor själva kan välja, utan de måste styras via landstingets politiker.
Herr talman! Det sista var ett mycket märkligt uttalande, tycker jag. En stor del av innehållet i den här propositionen handlar ju om att stadfästa i hälsooch sjukvårdslagen att man skall garantera varje svensk invånare rätten att välja en fast läkarkontakt. Om Leif Carlson har läst den paragrafen har jag utomordentligt svårt att förstå hur han kan hävda det som han avslutningsvis hävdade. När det sedan gäller detta med anpassningen måste man ha varit ganska långt bort från verkligheten, Leif Carlson, om man inte har upptäckt att svenska landsting innan de ekonomiska svårigheterna har haft många stora projekt på gång för att genomföra förändringar, både ifråga om medicinteknisk utveckling och ifråga om ökade krav från patienter beträffande vårdstrukturfrågor, vårdkedjefrågor och mycket annat. I ena andetaget säger Leif Carlson att de privata vårdgivarna är för få och för små. I andra andetaget hävdar han landstingen anser att de är så pass många och så pass stora att det fanns ett behov att anpassa sig till dem. Om de privata vårdgivarna vore så fantastiskt små och obetydliga som Leif Carlson vill ge sken av skulle det inte finnas något behov att anpassa sig till den lilla verksamhet som det enligt Leif Carlson skulle vara fråga om. Det där resonemanget blir ju ett omöjligt cirkelresonemang, såvitt jag kan förstå.

Herr talman! Vi från Centern har en pragmatisk hållning till den här frågan. De dogmer som emellanåt har kommit till uttryck i diskussionerna om husläkare och privatläkare är vi fria ifrån. Därför låter det väldigt bra när Conny Öhman här talar om patienternas möjligheter att kunna välja vårdgivare och ha en fast läkarkontakt som en viktig del av primärvården. Jag tycker också att det låter bra när Conny Öhman talar om att remissförfarande så långt möjligt bör begränsas därför att det är ineffektivt samtidigt som det också kan ta dubbla resurser i anspråk. Mot den bakgrunden är jag litet förvånad över att socialdemokraterna har avvisat Centerns förslag när det gäller just begränsningen av remissförfarandet. Vi vill undanta gynekologer och psykiatriker generellt från remissförfarande. Just dessa två typer av vård som människor behöver har kopplingar till den personliga integriteten på ett sätt som gör att det bör vara möjligt för en patient att gå direkt till sådana läkare. Det andra som vi har föreslagit är att de patienter som redan har en etablerad kontakt med en privat specialistläkare, som genom denna lagändring skulle falla inom ramen för remissförfarandet, skulle få ha kvar den kontakten utan att först behöva gå till en annan primärvårdsläkare eller privatläkare för att få en remiss till den läkare som de redan har en etablerad kontakt med. Det verkar ju ganska tokigt. Jag är litet förvånad över att man från socialdemokraterna har avvisat det förslaget. Jag skulle gärna vilja höra vad det är som gör att man inte har kunnat acceptera detta när man har accepterat det övriga.
Herr talman! Jag tror att Roland Larsson något övertolkar skrivningen på den här punkten i regeringens proposition. Min tolkning är att om man finner att man i något sammanhang vill ha ett remissförfarande skall i så fall lika villkor gälla för landstingets egen verksamhet och privata vårdgivare. I dag är förhållandena olika när det gäller sjukgymnaster. Om remissförfarande skall användas bör det vara ett lika förfarande oavsett vilken vårdgivare det rör sig om. Sedan ligger det i sjukvårdshuvudmannens händer att pröva frågan och diskutera huruvida man skall använda sig av detta eller inte. Då kan Roland Larssons argument diskuteras i varje enskilt landsting inför ett eventuellt ställningstagande om att tillämpa ett remissförfarande eller ej.
Herr talman! Eftersom det från olika håll har ifrågasatts huruvida landstinget som organisation är berett att följa de intentioner som riksdagen beslutar om kan det vara av värde att man fastställer vissa av dessa principer. Inte för att jag tror att risken är så stor i sig, men så länge misstanken finns vore det bra med ett fastställande. Jag har uppfattat precis vad det handlar om. Det är samma remissförfarande som skall gälla för privata läkare som gäller för landstingets egen verksamhet. Men ponera att ett landsting säger att det från och med en viss tidpunkt kommer att införas ett remissförfarande när det gäller vissa typer att specialister. Då kommer det att omfatta också privata specialister. Om dessa har en patientgrupp som redan går hos dem, skall de patienterna då behöva gå till någon annan läkare för att få en remiss till den specialistläkare som de redan går hos? Det är det som frågan gäller. Det är ingen stor fråga i sig, men jag tycker att det är en viktig fråga utifrån det som sägs om patientens valfrihet och valmöjlighet. Det handlar om att man skall ha respekt för patienterna, inte så mycket om läkarnas möjligheter att välja.
Som ett direkt svar på den fråga som Roland Larsson ställde om ett antal patienter med kroniska sjukdomar som sedan en längre tid tillbaka har en fast läkarkontakt vill jag säga att det vore ett synnerligen oklokt landsting om man för den gruppen patienter skulle införa ett remissförfarande som skulle tvinga dem att gå en omväg för att kunna återkomma till den läkare som de under lång tid har haft kontakt med.
Herr talman! Det låter nästan som ljuv musik när man får höra från en socialdemokratisk representant att privata vårdgivare är en resurs. Men jag måste ändå ställa frågan till Conny Öhman om han verkligen tror att den resursen kommer att finns kvar i framtiden efter de förslag som nu föreligger och som antagligen kommer att gå igenom i morgon. Dessa förslag kan sammantaget betyda att den privata vården ganska snabbt avvecklas. Då tänker jag inte minst på ersättningsetableringsfrågan som kan få en väldigt stor betydelse när det gäller antalet privata vårdgivare.
Herr talman! Jag tror att den privata vårdens framtid mest hänger samman med i vad mån den privata vården kan visa upp bra kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Det är den privata vården som måste bevisa att den faktiskt står för detta. Då tror jag inte att det finns någon anledning till oro på den punkten. Låt mig påminna om att långt innan vi hade husläkarlag och annat har vi haft privat vård i det här landet. Som exempel kan jag nämna att jag som landstingspolitiker har varit med om att fatta beslut om vårdavtal med privata vårdgivare om att driva en hel vårdcentral i Norrköping. Jag tror att den risk som man här målar upp är något överdriven.
Herr talman! Det var ju lugnande ord från Conny Öhman, men vi får se vad som händer ute i verkligheten. Jag har också som landstingspolitiker varit med och fattat beslut om en privat vårdcentral. I det fallet var skälet från socialdemokratisk sida att man inte hade råd att satsa på att bygga en ny vårdcentral. Därför överlät man åt de privata vårdgivarna att ordna det. Det är alltså i nödsituationer som man har tillåtit privata vårdgivare. Det är det som gör mig orolig inför framtiden när det gäller den privata vården.

Herr talman! Mitt anförande grundar sig på regeringens proposition om transplantationer och obduktioner, som till stor del rör hur våra kroppar får hanteras efter döden. Herr talman! Vi vet inte när, men vi vet med säkerhet att vi alla dör. Det är vanligt att man skjuter det ifrån sig. Vi undviker att tala om döden och om frågor som hör samman med döden. Därför är det en svår fråga att behandla och därför har utskottet tagit god tid på sig. Vi inledde med en utfrågning av Statens medicinsk-etiska råd och företrädare för rättsmedicin och kirurgi. Vi hade ytterligare en utfrågning av företrädare för Medicinsk-etiska rådet för att ytterligare få två frågor belysta, nämligen frågan om reglerna för samtycke till donation och frågan om att få använda vävnad från aborterade foster. Detta är två frågor som vi har ägnat särskild omsorg i utskottet. En grupp med en ledamot från varje parti har haft i uppdrag att särskilt bereda utskottets ställningstagande, och det har skett ett samarbete i ordets rätta bemärkelse för att skapa insikt och trygghet inför den nya lagen. Vi har lagt partipolitisk taktik åt sidan och fördjupat oss i de svåra etiska diskussioner som har krävts. Vi har kommit fram till ett betänkande som grundar sig på en human och etisk värdegemenskap. Det är ett i huvudsak enigt ställningstagande som redovisas. Transplantationer är numera en etablerad del av sjukvården. Det är klarlagt genom undersökningar att det finns en övervägande positiv inställning till att donera organ. Endast 10 % av befolkningen är negativ till donation. Personer som redogör för en positiv inställning till donation har uttryckt att det känns bra att veta att deras död kan ge en annan människa ett fortsatt gott liv. Anhöriga som har mist en närstående kan känna det trösterikt att den kära på något sätt lever vidare, att det svåra som har hänt ändå har inneburit något gott för en annan människa. Men det finns också människor som av olika och helt legitima skäl inte vill att deras kroppar skall röras efter döden. Detta måste ovillkorligen respekteras. Det är alltid den enskildes vilja som skall vara avgörande. För att detta skall vara möjligt är det viktigt att vi tänker igenom vår inställning och gör den känd. Det är kärnan i lagförslaget. Herr talman! För att organ från en avliden skall få tas till vara skall denne ha medgett detta eller också skall det ha utretts att det sker i överensstämmelse med den avlidnes vilja. Om det finns ett på något sätt dokumenterat avståndstagande, eller om det på annat sätt står klart, t.ex. genom ett muntligt besked, att den avlidne inte ville donera organ, får inget ingrepp ske. Om inställningen hos den avlidne är okänd eller oklar skall personer som stått denne nära tillfrågas om den avlidnes inställning. Inget ingrepp får då göras om en nära anhörig motsätter sig det. I sådana fall får inte heller något ingrepp göras innan någon som stått den avlidne nära har underrättats och fått vetskap om rätten att förbjuda detta. Rimlig tid för ett ställningstagande måste ges. När den avlidnes inställning inte kan utredas, och när anhöriga inte har motsatt sig donation anser vi i utskottets majoritet, i full enlighet med propositionen, att övervägande skäl talar för att man skall utgå ifrån att den avlidne var positiv till donation. Vi menar att ett sådant presumerat samtycke svarar bäst mot den avvägning som måste göras mellan självbestämmandeprincipen och godhetsprincipen, som handlar om att göra gott i relationer mellan människor. Man utgår ifrån att personen varit positiv till att hjälpa en lidande medmänniska. Just på den punkten finns en reservation från Miljöpartiet, som har den uppfattningen att man i dessa fall inte bör utgå från att den avlidnes inställning varit vare sig positiv eller negativ, men att organ får tas till vara. Jag tycker att det är väldigt svårt att i reservationen finna vad som skiljer Resultatet blir på något sätt detsamma. Utskottet fick god hjälp att reda ut begreppen genom utfrågningen av Statens medicinsk-etiska råd. När vi använder godhetsprincipen i detta sammanhang är det inte i betydelsen samhällsnytta eller allmännytta, utan i betydelsen att en enskild människa kan göra något gott för en annan medmänniska i en svår situation. Det är nyttan för den enskilde individen som är viktig. Vid presumtion mot samtycke, när ett nej till donation förutsätts, kan vi hävda att självbestämmandeprincipen riskerar att inkräkta på och förtränga godhetsprincipen. Det blir en obalans. Vi vet ju att de flesta har en positiv inställning. Vid presumtion för samtycke, när ett ja till donation förutsätts, menar vi att godhetsprincipen inte tar över självbestämmandeprincipen, eftersom det i denna lag finns möjlighet att säga nej till organdonation. Därigenom blir det en balans, och förutsättningen är att det är känt för alla att man kan säga nej. Det finns viktiga förslag i propositionen som gör detta möjligt, nämligen förslag om donationskort och ett register förenat med genomgripande informationsinsatser. Registreringen blir naturligtvis frivillig. Socialstyrelsen får ansvaret för att donationskort och register upprättas, och för att det och den viktiga informationen skall hinnas med har utskottet skjutit fram ikraftträdandet av denna lag till den 1 juli 1996. Informationens utformning och utbildning av personalen betonas av utskottet, inte minst av den anledningen att det finns många invandrare och olika religioner representerade i vårt land. Informationen måste förmedla kunskap om vad transplantation innebär och konsekvenser för både donator och givare. Samtyckesreglerna måste bli kända av såväl allmänhet som personal. Staten tar ett inledande stort ansvar. 10 miljoner finns avsatta för ändamålet. På sikt kommer ansvaret i huvudsak att ligga på sjukvårdens huvudmän. Donationskort och ett register säkerställer att den enskildes vilja lätt kan bli känd och kan följas. Det finns i utskottsmajoriteten en tilltro till att den utformning som lagen förslås få med positiv presumtion skall ge incitament, anledning, för dem som är emot donation att göra detta känt. Utskottet anser att det skall vara möjligt att ändra ett ställningstagande och att det bör finnas möjlighet att begränsa donation till vissa organ. Det ges regeringen till känna. Också donation från levande omgärdas av strikta regler. Det gäller särskilt om givaren är underårig eller har en psykisk störning. Samtycke krävs alltid. I nu gällande lag får smärre ingrepp göras utan samtycke. Den nya lagen innebär att samtycke krävs för alla former av ingrepp. Farhågor har framförts till oss om att det skulle medföra brist på t.ex. donerad hornhinna. Utskottet anser att detta noga får följas av Socialstyrelsen och mötas med informationsinsatser. Herr talman! Användande av vävnad från aborterat foster är en särskilt känslig fråga, eftersom det här finns tre parter: kvinnan, fostret och en mottagare. Verksamheten är i dag inte reglerad i lag. Här finns endast riktlinjer utfärdade av Svenska läkaresällskapet. Metoden används t.ex. i syfte att söka bot mot det svåra tillståndet Parkinsons sjukdom. Nu kan vi fatta beslut om en lagstiftning som anger att fostervävnad endast får användas för medicinska ändamål och om den är i hög grad angelägen, t.ex. att den krävs för att uppehålla liv eller är av avgörande betydelse för mottagaren. Parkinsons sjukdom kan vara ett exempel på detta. Finns andra behandlingsalternativ, skall de väljas. Utskottet betonar att det är viktigt att forskning för att finna andra alternativ genomförs. Användande av fostervävnad får ske bara om särskilt tillstånd lämnats. Socialstyrelsen får som oberoende myndighet uppgiften att efter etisk provning ge sådant tillstånd. Det markerar tydligt att propositionen behandlar verksamheten som särskilt känslig, och vi har i utskottet ytterligare markerat det genom att skärpa lagtexten. Tillstånd får lämnas om det finns särskilda skäl, står det i propositionens förslag. Den nya ordalydelsen blir "synnerliga skäl", som är ett starkare uttryck i juridisk mening. Det motsvarar mycket väl intentionerna i propositionens text. Därmed tillgodoser utskottet också ett motionskrav från kds. Också tagande av fostervävnad kräver samtycke. Det får endast ges av den kvinna som burit fostret. Hon skall få ordentlig information och tid att överväga sitt beslut. Självfallet har kvinnan möjlighet att ändra sitt beslut om abort och därmed upphäva ett givet samtycke. Verksamheten skall vara neutral i förhållande till abortverksamheten och får inte påverka hur, när eller varför abort sker. Någon koppling får inte finnas mellan individuell givare och mottagare. I propositionen sägs också att det av lagen bör framgå att den som beslutar om användning av fostervävnad inte får vara samma person som den som utför aborten eller bestämmer tid och metod för denna. I vårt betänkande gör vi ett tillägg så att detta klart uttrycks i lagtexten. Denna verksamhet får inte leda till att synen på aborter förändras. Det är en fortsatt viktig målsättning för oss att genom olika insatser minska antalet aborter. Utskottet har alltså utifrån propositionens restriktiva förslag i denna del gjort ytterligare skärpningar. Kds har väckt frågan om att det skall finnas en samvetsklausul som ger vårdpersonal möjlighet att avstå från att delta i verksamhet där vävnad från aborterat foster används. Detta avstyrker utskottet med hänvisning till att frågan om samvetsklausul nyligen har utretts och avvisats av riksdagen. Vi accepterar inte att det köpslås med donerade organ. Det införs nu ett förbud mot kommersiell hantering i samband med biologiskt material. Ansvar skall kunna utkrävas av alla som medverkar. Är brottet av mindre allvarlig art och utan vinstsyfte, kan böter utdömas enligt 14 §. Miljöpartiet reserverar sig för att även fängelse i 1 år skall ingå i straffskalan. Utskottet påpekar att straff också kan ådömas enligt andra bestämmelser i brottsbalken. När det gäller brott mot griftefrid finns t.ex. en straffskala som nyligen höjts till fängelse i 2 år. Den lagparagraf som innehåller böter i straffsatsen är avsedd att i viss mån ersätta den disciplinpåföljd som tidigare kunde utdelas av Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Vi tycker därför att straffskalan är väl avvägd. När lagen om kriterier för bestämmande av en människas död antogs, förekom det en diskussion om hur länge cirkulationen på konstlad väg skulle få upprätthållas. Nu föreslås kriterier för när och hur länge cirkulationen får upprätthållas. Tiden bestäms till högst 24 timmar om inte synnerliga skäl föreligger. Också det avsnitt som behandlar obduktioner utgår från respekten för den enskildes integritet och självbestämmande och hänsyn till de efterlevande. Ibland måste samhällets intresse få ta över den enskildes bestämmanderätt. Det gäller t.ex. när det är särskilt viktigt att fastställa dödsorsaken, om den är oklar. Det gäller också när brott misstänks vara upphov till dödsfallet. Utskottet tillstyrker propositionens förslag och anser också att det tillgodoser den moderata motion som tar upp frågor om rättsmedicinsk undersökning. Utskottet utgår från att all obduktionsverksamhet följs upp, så att de obduktioner som behövs för att säkerställa kvalitet i vården och de rättsmedicinska undersökningar som behövs för att upptäcka brott verkligen blir utförda. Brott mot obduktionslagen är straffbelagt. Straffsatsen är böter. Även här kan brott vara straffbart som brott mot griftefrid, med straffskalan upp till 2 år. Av den anledningen avstyrks även här det yrkande om höjd straffskala som framförs av Herr talman! Det här är grannlaga frågor att i korthet redogöra för. Jag rekommenderar propositionen och vårt betänkande till läsning. Där redogörs noga för de etiska överväganden och den respekt för integritet och självbestämmande som är grunden för lagens utformning. Vi tror att lagstiftningen får till följd en öppnare diskussion och att många tar ställning för egen räkning, och därmed kan anhöriga besparas att behöva möta frågor om donation eller obduktion oförberedda i en svår stund.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

Herr talman! Vi människor berörs väldigt starkt av det som händer inom sjukvården. Den är en mycket viktig trygghetssymbol för oss. Men de tvära kast som skett inom den svenska hälso och sjukvården under de senaste åren vet vi har lett till stor oro, både hos patienter och anställda inom sjukvården. Det har inte varit bra, vare sig för kvaliteten och omvårdnaden eller tilltron till sjukvården som helhet. Det vi behöver nu är trygghet, arbetsro, fasta och hållbara spelregler. Därför är jag mycket glad över att propositionen i så stora delar fått ett brett stöd av socialutskottet. Det är mycket angeläget för patienter, personal och ledare inom hälso och sjukvården att de spelregler som läggs fast av riksdagen håller långsiktigt, även om riksdagssammansättningen skulle förändras. En del av de förändringar som har skett tidigare inom hälso och sjukvården har varit nödvändiga led i en förnyelse och utveckling. Vissa har varit ekonomiskt betingade. Men det har också skett förändringar mer av ideologiska skäl än för att de skulle vara till nytta för verksamheten. De beslut som riksdagen nu står i avsikt att fatta lägger fast en bra förutsättning för samarbetet mellan olika grupper och på olika nivåer i landstingen. Precis som bl.a. Roland Larsson och Conny Öhman har sagt finns det all anledning att lita på att de demokratiskt valda organen i våra landsting lyssnar. De är förtroendevalda, precis som vi. Jag utgår för min del från att de både lyssnar på och följer upp det som riksdagen nu står i avsikt att besluta om. När det gäller bl.a. den del av propositionen som handlar om privatpraktikerna har en del av diskussionen rört sig kring huruvida förslagen grundar sig på att det har varit för stora kostnader kring deras etableringar. Det är naturligtvis en del av förklaringen. Men det är inte hela förklaringen. Privatpraktikerna kom inte i gång med sin verksamhet förrän andra halvåret 1994. Det är för tidigt att se hur stora kostnadsökningarna egentligen blivit för den fria etableringen. Det är inte det enda skälet till att vi i propositionen föreslår förändringar på den punkten. Det är ändå tydligt att samhällskostnaderna för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster ökade kraftigt under andra halvåret 1994. Ett viktigt skäl till kostnadsökningen är höjningen av ersättningen till privatpraktikerna, som skedde samtidigt med att den fria etableringsrätten infördes. De beräkningar som är gjorda av Riksförsäkringsverket visar att enbart taxehöjningen har lett till kostnadsökningar på 30 40 %. Då är inte ökningen av antalet läkare och sjukgymnaster inräknad. Detta är ett av skälen till att det för närvarande görs en omfattande översyn av taxan. En majoritet i riksdagen har redan upphävt den fria etableringsrätten. fr.o.m. i år krävs det avtal med landstinget för att nya privatpraktiker skall kunna få tillgång till samhällsfinansiering för sin verksamhet. Det gäller även vid s.k. ersättningsetableringar. Det har lett till protester från privatpraktikernas sida. Syftet är först och främst att vi måste ha en flexibel hälso och sjukvårdsstruktur. Då går det inte att ha ett system som innebär att det för all framtid skall finnas t.ex. fem barnläkare i en viss stadsdel om det är så i dag. Vi kommer naturligtvis alltid att behöva ha ersättningsetableringar. Men de ersättningsetableringar vi bör ha kan med fördel regleras i de vårdavtal som vi gärna ser tecknas mellan privata vårdgivare och sjukvårdshuvudmännen. Det har också framförts av flera i debatten. I en reservation till utskottsbetänkandet, reservation 22, lyfts kritik fram mot att regeringen inte tagit upp frågan om ersättningsetableringar i denna proposition. Eftersom denna fråga behandlades redan i december, vid behandlingen av proposition 109 Vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etablering, ansåg vi inte att frågan behövde tas upp ännu en gång. I den proposition som socialutskottet har behandlat om primärvård och privata vårdgivare och som är föremål för riksdagens behandling läggs fast riktlinjer för primärvården och spelregler för den privata vården, som bör kunna hålla sig på lång sikt. Husläkarlagen försvinner. Den bärande väggen i hela husläkaridén, nämligen rätten att välja en fast läkarkontakt, skrivs in i hälso och sjukvårdslagen. Det är alldeles utmärkt. Utskottet har ändrat en del i förhållande till propositionen, nämligen rätten för patienterna att välja behandlingsmetod. Utskottet gör bedömningen att utformningen av en sådan lagbestämmelse bör övervägas ytterligare av Hälso och sjukvårdsutredningen 2000. Min uppfattning är att det hade varit positivt om vi med dagens beslut hade kunnat flytta fram positionerna ännu ett steg och ge patienterna rätt att välja behandlingsmetod. Nu får vi avvakta ett år eller så, innan HSU kan komma med sina samlade förslag till hur patienternas ställning skall stärkas. Jag är övertygad om att utredningen i det sammanhanget också lyfter fram valet av behandlingsmetod. Herr talman! En första utgångspunkt för förslagen och diskussionen är att primärvården skall vara basen i hälso och sjukvården. Det skrivs också in i hälsooch sjukvårdslagen. För att kunna fullgöra dessa uppgifter krävs bl.a. en tillräcklig tillgång till läkare och, vilket också har framförts i debatten, till annan vårdpersonal, dvs. samverkan mellan olika yrkesgrupper inom sjukvården. En läkare per 2 000 invånare är den rekommendation som ges i propositionen och som utskottet ställer sig bakom. Det är ett rimligt mål. Många landsting har ställt upp detta mål för sin egen del. Det tycker jag är betryggande för utvecklingen framöver. Det bör borga för att primärvården verkligen blir en god bas i landstingens och landets hälso och sjukvård. Den andra frågan som är väsentlig i proposition och utskottsbetänkande är samarbetet mellan den privata och den offentliga sjukvården, som båda finansieras av samhällsmedel. Det är uppenbart att detta samarbete behöver stärkas. Det är också nödvändigt sett utifrån den pressade ekonomin att vi tar vara på alla tillgängliga resurser, så att de ger bästa möjliga nytta. Men det förutsätter också att man ser den samlade hälso och sjukvården som en helhet, oavsett driftsform. De samverkansorgan mellan privat och offentlig vård som vi nu ser fram emot skall bildas inom varje landstingsområde får en mycket viktig roll. Inom dessa organ bör de olika parterna sträva efter att nå en samsyn kring gemensamma frågor. Det gäller t.ex. behoven av resurser inom olika specialiteter och hur resurserna bör fördelas geografiskt mellan öppen och sluten vård samt mellan offentligt och privat bedriven vård. Enligt min uppfattning bör de privata specialistläkarna och sjukgymnasterna i så stor utsträckning som möjligt knytas till den offentliga vården genom vårdavtal, som bl.a. bör reglera hur samarbetet på "golvet" skall fungera. Det är min uppfattning, och uppenbarligen också socialutskottets majoritets uppfattning, att de privata vårdgivarna är en resurs men också en kostnad och att det är nödvändigt att landstingen får ut mesta möjliga ur hela vårdsektorn. Jag vill slå fast detta än en gång, eftersom det hela tiden kommer fram en antydan om misstro. Den nationella taxan kommer att finnas kvar. Den kan användas när man inte kan komma överens om ett vårdavtal. Herr talman! En del av propositionen och utskottsbetänkandet handlar om krav på remiss för besök hos specialistläkare. I dag gäller detta bara sjukgymnasterna. När det gäller läkarbesök kan man i dag bara kräva remiss för besök hos landstingets egna specialistläkare, men inte hos de privatpraktiserande. Om det införs ett remisskrav - jag säger om, för detta blir en fråga för landstingen - skall det gälla på lika villkor för offentlig och privat vård. Patienterna bör ha rätt att välja till vilken vårdgivare de skall gå till med sin remiss. Roland Larsson från Centern har framfört oro över att remisskravet kommer att införas för specialiteter där ett remisskrav inte är lämpligt, t.ex. psykiatri och gynekologi. Jag håller med om att det finns skäl att vara försiktig med remisskrav i vissa fall. Men jag anser inte att det behövs någon detaljstyrning i lagstiftningen på denna punkt. Landstingen bör själva kunna göra de bedömningarna. Roland Larsson har tagit upp uppföljningen av dels remissförfarandet, dels vård och samverkansavtal och annan nödvändig uppföljning av propositionens förslag. Sådan uppföljning kan ske i den nationella delegation som föreslås eller via Hälsooch sjukvårdsutredningen 2000 eller möjligen genom ett särskilt uppdrag till Socialstyrelsen. Till detta avser jag att återkomma med ett särskilt beslut efter det att riksdagen har fattat beslut om dagens ärende. Herr talman! Utskottet har tagit bort det förslag till ytterligare reglering av patientsekretessen som föreslogs i propositionen och som där motiverades av integritetsskäl. Det frågan gäller är om landstinget skall kunna kräva in uppgifter som visar patienters identitet av de privata vårdgivare som begär ersättning. Utskottet påpekar att de regler om tystnadsplikt och sekretess som redan finns är tillräckliga för att trygga patientens integritet. Jag accepterar naturligtvis utskottets bedömning på denna punkt. Herr talman! Regeringens förslag har fått kritik - en hel del kritik - i debatten, men kritiken har haft helt motsatta utgångspunkter. Sjukvårdshuvudmännen har framfört sitt missnöje med att vi inte ger sjukvårdshuvudmännen den fullständiga kontrollen över sjukvårdskostnaderna. Privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster är missnöjda med etableringsfrågor, med att de inte längre har rätt att fritt överlåta sina praktiker när de pensionerar sig, och de ogillar 65-årsgränsen i den nationella taxan. En del har även framfört synpunkter när det gäller de särskilda åtgärderna, men de är faktiskt färre än jag hade trott. Tyvärr finns det en ömsesidig misstro mellan den privata och den offentliga vården. Denna misstro riskerar att stå i vägen för en fruktbar samverkan. Men jag anser att det både är möjligt och nödvändigt att överbrygga dessa motsättningar. Jag hade kanske hoppats att debatten i dag inte hade bidragit till att förstärka misstron. Jag kan säga att det hade varit bra om några av inläggen hade tonat ned misstron mot de förtroendevalda i landstingen, jämfört med vad som verkligen har skett. De förslag som den socialdemokratiska regeringen har lagt fram om privatvård och privata vårdgivare, som nu får stöd av en bred riksdagsmajoritet, syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar hälso och sjukvårdspolitik, och också för en konstruktiv samverkan mellan offentlig och privat vård och för en effektiv resursanvändning. En sådan politik gynnar både patienter och övriga medborgare. Herr talman! Låt mig också säga någonting om ett par av de övriga förslag som är uppe till debatt. När det gäller handikappolitiken vill jag bara informera kammaren om att FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet nu finns översatta och tryckta på svenska. I regeringskansliet är vi i full färd med att skriva ut dem och bl.a. skicka dem ut till kommuner och andra berörda för att de på ett mera praktiskt sätt skall få kunskap och därmed också kunna börja arbeta efter FN:s standardregler. Det finns en klar överensstämmelse mellan innehållet i reglerna och målet för den svenska handikappolitiken. Reglerna berör praktiskt taget alla samhällsområden. För Sveriges del är det naturligt att ha FN:s standardregler som utgångspunkt i det pågående handikappolitiska arbetet. Betydande delar av Handikapputredningens förslag har på förslag av förra regeringen blivit genomförda i stor politisk enighet. Mest känd är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Med anledning av en del inlägg i dag vill jag passa på att informera kammaren om det arbete som nu pågår när det gäller de resterande delarna av Arbetsmarknadsdepartementet förbereds nu en skyndsam och åtgärdsinriktad utredning som skall belysa de effektivaste vägarna för de funktionshindrade att få arbete. Bl.a. skall behovet av förbud mot diskriminering i arbetslivet prövas. En väldigt viktig del av Handikapputredningen handlar om trafikfrågorna. Jag vill bara nämna att Samreseutredningen inom kort kommer att lämna förslag om hur man på bästa sätt skall kunna samordna bl.a. färdtjänst och kollektivtrafik i ett trafiksystem. Arbetet med telekommunikationer pågår inom Kommunikationsdepartementet. Man tar upp viktiga aspekter som handlar om forsknings och utvecklingsarbete och att göra nya telekommunikationssystem praktiskt användbara för funktionshindrade. Miljödepartementet har, vilket har framgått i pressen, lämnat en proposition när det gäller plan och bygglagen. I den finns också en del förslag som rör tillgänglighet. På mitt initiativ har regeringen också tillsatt en arbetsgrupp för att utreda hur propositioner, betänkanden och andra förslag skall kunna presenteras i tillgänglig form, t.ex. när det gäller disketter, kassetter och punktskrift. Det jag nu pratar om skall ses som ett utslag av en systematisering av det fortsatta arbetet med vad man kan kalla Handikapputredningens del 2. När det gäller Handikapputredningen är det viktigt med en fortsatt samordning. Jag överväger också att föreslå regeringen att inrätta en särskild statssekreterargrupp i handikappfrågor, som skall kunna spela en roll när det gäller just samordningen av arbetet. Herr talman!

Med detta, herr talman, tackar jag för ordet.

Herr talman! Jag delar helt socialministerns bekymmer över tvära kast. Därför finner jag det något märkligt att man nu gör ett verkligt tvärt kast. Det gör man faktiskt i och med denna "återställare i kvadrat", för jag tror aldrig att landstingen har haft så stor makt och så total kontroll över det som skulle vara nyttig konkurrens som de nu får. Misstron mot landstingen bottnar i den omöjliga rollen - man skall både företräda patienten och vara finansiär och producent - och i erfarenheter av hur detta har tillämpats, speciellt i socialistiska landsting. Det är inte märkligt att det finns en misstro från den privata sidan. Jag är mycket glad över att socialministern intar en nyanserad hållning till kostnadsökningarna och inte deltar i den häxjakt som faktiskt dragits i gång i en del landsting - från landstingssidan - som också ökat misstron. Om man bortser från taxehöjningarna är min uppfattning att kostnadsökningarna beror på att landstingen inte anpassat sin verksamhet till de faktiska vårdresurs som finns, dvs. privatläkarna. Då skulle det bli billigare.

Men det är just det att man inte släpper fram denna resurs utan vill kontrollera den på ett sådant sätt att det stryps som är problemet.
Herr talman! Det är inte det förslag som den socialdemokratiska regeringen nu har lagt fram och som får en bred majoritet i riksdagen som har gjort att det blivit tvära kast. Det beror tvärtom på den borgerliga regeringen, som under förra mandatperioden kunde ha fått en bred majoritet framför allt kring utformningen av husläkarsystemet. Men man avstod från att söka denna bredare majoritet, och det är en av orsakerna. När det gäller frietableringen är det på samma sätt. I början av förra mandatperioden hade man kunnat söka bredare lösningar över blockgränserna, men avstod av skäl som jag inte känner till. Misstron sades bygga på de olika rollerna. Detta är ju en del av demokratins dilemma, men också en del av demokratins styrka. Jag vill bara erinra Leif Carlson om att de utländska analytiker som har granskat svensk hälsooch sjukvård och som ibland har haft synpunkter på produktivitet och ibland på fördelning har slagit fast en sak, nämligen följande: Vad ni än gör, så överge inte er demokratiskt styrda hälso och sjukvård! Den är Sveriges styrka. Men den kan naturligtvis också förbättras. Sedan säger Leif Carlson att jag skall bortse från taxehöjningarna. Det går inte alls. Taxehöjningar ser ut att vara den allra största delen av de kostnadsökningar som har varit. Men vi kan återkomma till det när vi har granskat detta ytterligare. Men det är ingen dålig ökning av kostnaderna per besök det handlar om. Och den kan inte alls förklaras av att det handlar om fyra års framrullning eller tillbakarullning, hur man nu ser det.
Herr talman! Jag sade inte att man skulle bortse från det, utan att man skulle se vilka kostnader som ligger i organisationsformerna. Jag tycker att det fanns en viss nyansering där. När det gäller landstinget och den demokratiskt styrda sjukvården vill jag säga att det inte finns något som hindrar att man har en sådan. Men det betyder inte att landstinget behöver ha alla funktioner. De personer som statsrådet åberopar säger ju bl.a. annat att vi skall skilja på detta och lämna ut produktionen till producenter. Konkurrensen behövs för en bra utveckling. SNS anser t.ex. att personalen inte skall vara anställd hos landstinget utan på sjukhusen. Jag plockar några citat från det som statsrådet just citerade. Det är ju denna uppdelning man vill ha för att få en konkurrens från privat sida. Det stör inte demokratin. Men man ha hamnat i en omöjlig sits eftersom man griper efter ett för stort stycke. Det är problemet. Herr talman! Det är många vackra ord i denna proposition om vårdavtal. Det skulle vara roligt om man kunde tro att socialdemokraterna verkligen hade kommit så långt till insikt om valfrihet och vikten alternativ, men tyvärr förskräcker spåren sen tidigare. Det är svårt för privat verksamhet att tro att så är fallet. Det finns så mycket i lagtexten som försvårar för privat verksamhet. Det gäller t.ex. ersättningsetableringarna. Människor blir fullständigt ställda om någon t.ex. får sluta på grund av sjukdom eller pension. Alla dessa delar i lagstiftningen gör att man inte kan tro på de mycket vackra fraserna. Jag skulle gärna sluta upp kring dem och säga att detta är ett framsteg, men tyvärr finns inte det underlaget i besluten. Vårdavtalen blir diktat. Det går inte att komma överens på ett likvärdigt sätt när landstingen har ett så stort inflytande och kan diktera vården.
Herr talman! Genom det förslag som finns i propositionen och det som riksdagsmajoriteten ställer sig bakom uttrycker vi en vilja. Vi beskriver det också i lagtext. Det gäller rekommendationer, antalet husläkare och valfrihet för patienterna. Vi beskriver och föreslår en form för samarbete och samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen och de privata vårdgivarna. Vi hade inte skrivit detta om vi inte hade för avsikt att verka för och driva att så blir fallet. Men om man fortsätter att hela tiden säga att detta inte kommer att gå börjar man ju arbetet med en stängd dörr i stället för med en öppen. Valfriheten utgår enbart ifrån tillgången till fri etablering för läkare. Min utgångspunkt när det gäller valfriheten är att det faktiskt skall finnas tillgång till olika typer av specialister. Det skall finnas olika kategorier inom hälso och sjukvården, arbetsterapeuter, distriktssköterskor osv. Det skall finnas tillgång till privata vårdgivare. Men jag anser att det grundläggande är att sjukvårdshuvudmännen, som både Leif Carlson och jag ställer krav på, skall bära ansvaret och att de också får möjligheten att bära det fulla ansvaret för den slutliga planeringen och finansieringen.

Herr talman! Min utgångspunkt är naturligtvis att det skall vara ersättningar när etableringar upphör. Genom diskussioner med sjukvårdshuvudmannen och genom vårdavtal skall man se till att man får en etablering. Jag kan förstå den oro som uttrycks när det gäller etableringar som handlar om kooperativ eller samverkan mellan olika specialister där den ena specialisten är beroende av att den andre verkligen finns. Det kan t.ex. vara ett arbetslag där var och en är etablerad för sig, men ändå arbetar tillsammans. Vi har också påpekat att just i sådana fall skall man verkligen vara uppmärksam och se till att man inte förhindrar eller förstör den privata vårdgivarens möjligheter till den typen av kompletteringar när etableringen upphör på grund av pensionering eller av något annat skäl. En etablering kan ju också upphöra av ett annat skäl än pensionering. Det är klart att man kan säga att det inte blir fem barnläkare om det inte finns något underlag. Men dess värre har vi faktiskt sett här och var att det finns överetableringar inom vissa specialiteter i vissa delområden medan man har saknat specialister inom andra områden. Då måste sjukvårdshuvudmannen se till att den specialitet som saknas verkligen kommer till. Det är därför som jag anser att vårdavtalstanken är så bra även när det gäller ersättningsetableringar.
Herr talman! Det finns ju olika skäl till detta. De patienter, vårdtagare, som t.ex. har gått hos en privatpraktiserande allmänläkare som blir sjuk står ju de facto utan läkare. Det kan ta tid innan man kan ordna motsvarande vård. Vi vet ju också att det inte finns några större resursöverskott ute i landstingens verksamhet, åtminstone vad jag kan förstå. Alla har fullt upp att göra. Då finns det faktiskt en risk att människor plötsligt står utan vård om det inte finns någon som litet snabbt kan ta över en viss verksamhet. Jag fick inte något riktigt svar när det gäller investeringar. Även en allmänläkare som är praktiker behöver ju göra investeringar för att sköta sin praktik. Sedan tror jag att det är viktigt att komma ihåg att vi har vissa traditioner här i landet. En del sjukdomar har fått föranleda besök hos specialister. Jag tänker på gynekologi och i viss mån på öronsjukvård, där man på många ställen har gått till specialisten för en vanlig öroninflammation, osv. Det kan vara en sådan anledning till att man har fler specialister. De som sökt en specialist skulle ändå fått läkarkontakt någon annanstans, även om det hade varit en allmänläkare, eftersom det är kommunicerande kärl. Det är väldigt viktigt att vi inte glömmer att vi skall se till att patienternas trygghet finns.
Herr talman! Min utgångspunkt är förmodligen exakt densamma som Chatrine Pålssons. Jag har aldrig trott att den inställning som företrädare för Moderaterna, Folkpartiet och kds har är ett uttryck för illvilja gentemot vare sig sjukvården som sådan eller patienterna. Det är bara det att vi har helt olika utgångspunkter när det gäller att lösa problemet på ett praktiskt sätt. När det gäller det här förslaget är det min uppfattning, att genom vi båda jämkar ihop från våra, möjligen, ytterlighetsståndpunkter, kan få litet lugn och ro på mitten för sjukvårdshuvudmännen av ekonomiska skäl och av andra skäl. Jag anser utifrån min utgångspunkt att sjukvårdshuvudmännen, som har ansvar för finansiering, planering m.m., också måste få möjlighet att handskas med detta på ett rimligt sätt så att de kan stå till svars, vilket vi ju vill att de skall göra. När det gäller investeringsersättningar och kostnaderna har jag också i propositionen uttryckt att jag utgår ifrån att man när man diskuterar ersättningar och vårdavtal tar hänsyn till att man investerar i en etablering, men också att man för patientens säkerhets skull fortsätter att investera i kunskap, material, maskiner, osv. så att inte etableringen utarmas. Detta skall ingå i diskussionerna om vårdavtal vid ersättningsetableringar.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för upplysningar om det fortsatta arbetet kring Jag vill ställa en fråga till statsrådet. Vi har i en motion nu begärt att regeringen utarbetar en plan för det fortsatta genomförandet. Vi vill gärna också att en sådan plan skall redovisas för riksdagen. Kan vi förvänta oss en sådan plan? Jag har ytterligare en fråga. Statsrådet sade i sitt anförande beträffande remissförfarandet att patienten bör ha rätt att få välja till vilken vårdgivare patienten vill gå. I åtminstone ett landsting vet jag att man vill styra det till att det är läkaren som bestämmer till t.ex. vilken sjukgymnast patienten får gå. Är det en läkare i primärvården blir det i regel den sjukgymnast som finns på vårdcentralen. Jag vill därför fråga statsrådet, mot bakgrund av hennes uttalande här i kammaren i kväll, om statsrådet tar avstånd från en sådan regel.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga tillbaka till Kerstin Heinemann. Vad ligger i förslaget om att utarbeta en plan? Jag har läst motionerna noga, men har inte riktigt fått klart för mig på vilket sätt en sådan plan skulle se ut, om det skall vara en tidsplanering, en detaljerad arbetsplan, en studie eller ett upplägg av propositions och förslagsförteckningar. Jag försökte att på en ganska kort tid redovisa den systematisering av det fortsatta arbete som nu pågår inom regeringskansliet när det gäller Handikapputredningens förslag. I dessa frågor är vi väldigt eniga i en stor majoritet av riksdagspartierna, även om vi har olika uppfattningar också inom respektive partier om detaljer i de olika inslagen. När det sedan gäller frågan om remiss känner jag inte till det enstaka fall som Kerstin Heinemann berör. Min uppfattning är den, och det har jag uttryckt i propositionen, att när man står inför beslut att ge en remiss skall patienten kunna välja på respektive nivå. Jag skall inte kunna välja om jag vill gå till en specialist eller till en sjukgymnast, utan till vilken sjukgymnast eller vilken specialist jag anser att jag bör gå till. Får jag också i detta sammanhang säga, att man skall vara mycket restriktiv med remisser och inte använda dem hur som helst. Jag delar en del av den oro som finns för att detta kan leda till ineffektivitet.
Herr talman! Jag får tacka för det sista svaret. Jag tycker att det var ganska klargörande. Jag hoppas att det finns många landstingspolitiker som läser riksdagens protokoll och kan rätta sig efter vad som har sagts i dag. När det gäller Handikapputredningen är vi i Folkpartiet ivriga att resten av förslagen kommer fram. Det är väldigt viktiga frågor, och vi vill ju gärna att det skall hända någonting så att vi får detta genomfört. Folkpartiet anser att en plan bör läggas fram för riksdagen så att vi vet vad som är på gång och vad vi kan förvänta oss. Både bland oss och bland många funktionshindrade väntar vi med stor iver på att får fram dessa förslag så att vi också kan fatta beslut om dem i riksdagen.
Herr talman! Jag kanske inte blev klokare av det svaret, men jag tror jag förstår vad Kerstin Heinemann avser. Jag skall naturligtvis fundera över ett bra sätt att ge riksdagen information kanske litet tidigare om hur arbetet fortgår. Jag vill erinra Kerstin Heinemann om att det som nu återstår av Handikapputredningens förslag är det som kanske är det mest utspridda, om jag får använda det uttrycket, över samhällets alla olika områden och som berör väldigt många olika nivåer när det gäller ansvarstagande. Det är inte enbart fråga om regering och riksdag utan också kommuner och landsting. Det är i det syftet som vi nu skickar ut FN:s standardregler till kommunerna för att de skall uppmärksammas på det som är grundläggande, och naturligtvis även annan typ av information. När det gäller information till riksdagen om det fortsatta arbetet med handikappfrågorna skall jag be att få återkomma till hösten.
Herr talman! Jag vill haka på frågan om de handikappade. Jag har också en konkret planeringsfråga. Socialministern nämnde att FN:s standardregler är översatta och att man från Socialdepartementets sida hade påverkat plan och bygglagen för att öka tillgängligheten för de handikappade. Nu läser jag i dagens nummer av Aftonbladet: "Ministern stoppade den nya lagen som ska hjälpa handikappade".

Herr talman! Under den tid frågan har varit i Lagrådet har man kunnat konstatera att det inte fanns några ordentliga beräkningar på kostnadsaspekter av att genomföra åtgärderna.

Därefter bör det vara möjligt att komma tillbaka till riksdagen till hösten med en särproposition när man har fått ordentliga underlagsberäkningar.
Herr talman! Jag är ändå fortfarande litet nyfiken på detta. Riksdagen har vid ett par tillfällen anslagit pengar till miljardsatsningar på byggområdet. Jag tänker på allergisatsningar och den senaste byggsatsningen. Vilken syn har Socialdepartementet på detta? Vore det inte rimligt att man också kunde använda litet av byggsatsningarna till sådana angelägna ändamål? Jag skulle vilja höra socialministerns uppfattning i den frågan.
Herr talman! Jag tycker att det är alldeles utmärkt att man använder investeringsmedel i de fall där man går in och gör reparation, ombyggnad och tillbyggnad eller där man gör allergisaneringar. Man kan då se till att utnyttja möjligheten att göra bostäder, allmänna lokaler och annat tillgängliga. Nu handlar det här förslaget om en tillgänglighet i vid mening, och inte enbart till det vi nu pratar om, nämligen sådant som kunde få hjälp av investeringsmedel via ROT-anslag. Därför bör det dels bearbetas fram i utkast till föreskrifter, dels kostnadsberäknas. Det är anledningen till att det går till en särskild prövning.

Herr talman! Med anledning av hur den här debatten har gestaltat sig tycker jag att det finns skäl att se över debattordningen. Vi är nu inne i den tredje perioden av debatten. Jag vill påstå att ingen debatt vinner på den här typen av uppläggning. Jag går nu över till själva primärvårdsdebatten. Herr talman! Förslaget i propositionen om primärvård och om privata vårdgivare är att betrakta som ett veritabelt lustmord på de privata vårdgivarna. För att ha ... ser man till att processen blir utdragen. Resultatet kan dock bara bli ett: Privata vårdgivare har genom förslagen ingen framtid. Det gör samma regering som säger sig vilja satsa på små och medelstora företag. Det gör samma regering som säger sig vilja satsa på kvinnligt företagande. Var finns många små företagare? Var finns många kvinnliga entreprenörer? Jo, de finns inom vårdsektorn. Socialdemokraterna säger i praktiken en sak och genomför någonting helt annat. Då framstår sveket mot väljarna som totalt. Slagen som nu riktas mot de privata vårdgivarna i propositionen och i utskottsbetänkandena är många. Remisstvång införs. Reglerna för ersättning undergrävs. Möjligheterna till ersättningsetableringar stoppas. Vi kan bara hoppas att landstingen inte utnyttjar möjligheten att begränsa privata vårdgivares möjligheter, säger bl.a. Roland Larsson i debatten. Det uttalandet framstår inte bara som naivt. Det innebär dessutom att man förnekar politiska realiteter och politiska mål, som återfinns hos många landsting i Jag anser att privata vårdgivare skall erbjudas villkor som gör att de når upp till likvärdiga konkurrensmöjligheter som den landstingsdrivna sjukvården. Att ett sådant behov föreligger är denna proposition ett bevis på. Genom propositionens innehåll överlämnas privata vårdgivare till landstingens godtycke. Begrepp som centralisering och monopol är i allra högsta grad relevanta. Herr talman! Propositionens innehåll är inte enbart ett slag mot privata vårdgivare. Det innebär även ett slag mot anställda inom den offentliga sjukvården som vill ha möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare eller att starta eget. Den möjligheten måste kunna erbjudas dem. Vem vill söka anställning inom en verksamhetsgren som inte har någon framtid? Jag anser att privata vårdgivare berikar vårdutbudet. Nya verksamhetsformer har haft en möjlighet att växa fram och utformas. I praktiken införs nu ett "berufsverbot" för gott i vården. Sist men inte minst är förlorarna alla de patienter som ser privata vårdgivare som ett alternativ. Förslagen måste därför avvisas.

Herr talman! Det förekommer många övertoner i debatten. Det blir antingen det ena eller det andra. Det blir ytterligheter åt båda hållen beroende på vem som påstår det ena och det andra. Det är inte så det ser ut i verkligheten. Om det är något som är verklighetsfrämmande är det väl det som framkom i det senaste inlägget. De här övertonerna får mig att tänka på ett citat ur Grönköpings Veckoblad: "Det har gått politik i valrörelsen." Det är väl samma sak här: Det har gått politik i riksdagsarbetet. Det är minst sagt politiska övertoner som kommer till uttryck. Det är väl inte naivt att tro att landstingspolitiker fungerar precis som andra politiker? Det är väl inte naivt att tro att landstingens företrädare inte skulle göra något annat än vad deras företrädare i riksdagen vill och tycker? Jag tycker att det här är övertoner. Det finns i dag privata vårdgivare, och det kommer att finnas privata vårdgivare även i framtiden. Det som är skillnaden mot det som nu gäller med husläkarlagen är bara att det skall vara vårdavtal, och det är för dem som etablerar sig efter detta. De som redan är etablerade som vårdgivare får fortsätta som vanligt om de inte kan komma fram till ett avtal. Jag tycker därför att vi skall avstå från de här övertonerna, försöka se till vad som är pragmatiskt och praktiskt och försöka föra debatten om det som kan vara problem. Det kan nämligen finnas problem, precis som det har funnits problem med den nuvarande husläkarlagen. Låt oss föra en diskussion om det i stället för att försöka göra saker till någonting annat än vad de är.
Herr talman! Det är egentligen inga övertoner som finns här, Roland Larsson. Jag svarar för en ganska god kunskap om hur landstingen agerar i de här frågorna. Kerstin Heinemann nämnde ett exempel, och jag vill påstå att det finns flera exempel på att landstingen går in och försöker påverka valfriheten för medborgarna. Det är politiska mål, och det är en politisk realitet i dag att det finns grupper av landstingspolitiker som till varje pris motarbetar etableringar av privata vårdgivare. Det är realiteten.
Herr talman! Om det nu är på det sätt som beskrivs här, är det något fel med vår svenska demokrati. Då är den kommunala självbestämmanderätten någonting som i grunden måste vara fel. Om man på den kommunala och landstingskommunala nivån struntar i vad riksdagen säger i bred enighet måste man se över det demokratiska systemet. Då skall man inte angripa problemen på något annat ställe än just där. Det är där man skall titta på vad som skall göras. Kanske partierna behöver byta ut sina företrädare på olika håll, om de struntar i vad vi som företräder riksdagen säger. Hos oss har vi inte det problemet, utan våra politiker stöder våra partiprogram ute i det kommunala arbetet och i det landstingskommunala arbetet. Jag förutsätter att andra politiska partiers företrädare gör likadant. Därför skall det här inte behöva bli något problem. Det ni förespråkar från olika håll är en vision, som inte har någon täckning i det förslag som nu ligger.
Herr talman! Då kan man ställa sig frågan: Om man nu anser att privata alternativ är en tillgång och de inte finns, varför lämnar man då över till landstingen att bestämma i de här frågorna? Varför behåller inte riksdagen initiativet i de här frågorna? Man kan också ställa den frågan mot bakgrund av att man nu inför och förhindrar möjligheten till ersättningsetableringar, vilket i praktiken kommer att innebära att kåren riskerar att försvinna.

Herr talman! Jag kan instämma i väldigt mycket av vad Carina Moberg sade. Jag kan också råda henne att i kommande voteringar stödja något av de borgerliga partierna, som inte tycker att vi skall ha remisstvång och som sätter väldigt stor tilltro till yrkesutövarna inom vården och icke enbart till landstingsmonopolet. Jag har gått den långa vägen i svensk sjukvård. Jag har arbetat som vårdbiträde, sjuksköterskeelev och sjuksköterska ganska många år. Dessutom har jag varit landstingspolitiker i många år. Jag tror att jag vet vad jag talar om, mer än många som skriver och säger vackra ord men som i handling gör någonting helt annat. Jag har med stort intresse lyssnat på dagens debatt men också med stort vemod. Om det blir så att utskottsmajoritetens förslag blir riksdagens beslut - allt tyder på det - är det en sorgedag för svensk sjukvård. Det är ett beslut som kommer att ha oerhört stor principiell betydelse för vårdens framtida utformning. Jag beklagar att socialministern inte är här nu, för hon hade behövt lyssna till några sanningens ord. Om beslutet blir så som jag tror och som allt tyder på, kommer svensk sjukvård att bli totalmonopoliserad och politikerstyrd, mer socialiserad än på decennier. Frågan är om den någonsin har varit så socialiserad. Är detta de fasta spelregler som socialministern så vackert talade om? Den begynnande valfrihetsrevolution som den borgerliga regeringen genomförde är totalt bortblåst. Inom kommunerna har vi kunnat notera att vi nu är tillbaka på t.ex. ett totalt kommunalt barnomsorgsmonopol. Vi står i begrepp att införa ett totalt landstingsmonopol. Jag sade att vi inledde en valfrihetsrevolution i den borgerliga regeringen. Vi inledde, men vi borde ha fortsatt och gått vidare. Men därtill hade det krävts en annan finansiering och andra idéer när det gäller utformningen av svensk hälso och sjukvård. Jag beklagar djupt att HSU 2000 inte ens får utreda en annan finansiering än landstingens och landstingsskatten. Jag skall inte upprepa alla de argument som framförts tidigare av borgerliga företrädare, men jag skall ta upp tre aspekter som jag tycker är viktiga, nämligen valfrihet, näringsfrihet och jämställdhet. Valfriheten: Inom så gott som alla samhällsområden anser vi det vara viktigt mer valfrihet och konkurrens. Vad skulle vi som kunder tycka om vi enbart hade Konsum eller ICA att gå till, att enbart bli erbjudna en sorts tandkräm eller falukorv? Vi anser det vara fullständigt självklart att vi skall kunna välja mellan olika varor och olika alternativ. Men när det gäller ett samhällsområde, vården, som vi alla någon gång i livet är beroende av - ofta när vi är särskilt utsatta - ja, då skall vi bara ha det allenarådande landstinget att gå till. Detta är absurt, mina vänner! Näringsfriheten: Även om många av oss anser att Sverige är ett ganska socialiserat land och framför allt att flera steg har tagits tillbaka i socialistisk riktning, så tillhör vi dock en marknadsekonomi. Vi brukar ju i alla fall berömma oss av detta. I regeringsformen slås det faktiskt fast att rätten att driva näring endast i undantagsfall får inskränkas. Näringsfriheten är med andra ord av fundamentalt värde i vår rättsordning, och den utgör en mänsklig fri och rättighet enligt Europarådskonventionen. Få drömmer väl i dag om en återgång till löntagarfondsekonomin. Nej, vi ser valfrihet och konkurrens som ett bra sätt att öka effektivitet och service och som en möjlighet att hålla priserna nere. Vi vet också att den privat bedrivna vården är effektiv och att kostnaden är två tre gånger högre i den offentliga vården än i motsvarande privatvård. Men, herr talman, när det gäller vård och omsorg är det klent beställt med konkurrensmöjligheterna. De alternativ som har växt upp inom dessa sektorer på senare år kan knappast sägas kunna konkurrera på samma villkor som giganterna det kommunala och landstingskommunala monopolet. Jag tänker då främst på ojämlikheten t.ex. när det gäller moms och annat inom service och tjänstesektorn och monopolställningen för de offentliga verksamheterna. Landstingen, som är producenter av vård, skall vara den instans som bestämmer över konkurrenterna, de privata vårdgivarna. Tala om livegenskap! I och med att den privata vården nu blir helt livegen under landstingen blir näringsfriheten lika med noll för de läkare och sjukgymnaster som önskar driva egen verksamhet. Yrkesgrupperna inom vården är alltså negativt särbehandlade i mer än ett avseende. De vet inte om de kan överlåta sin verksamhet på annan person genom ersättningsetablering. Landstinget bestämmer godtyckligt. En yrkesutövare som fyller 65 år göre sig icke besvär! Om vederbörande skall fortsätta sin verksamhet får hon ta ett högt pris för sin vård. Socialdemokraterna inför en vård för de rika. Jämställdheten: Sverige berömmer sig av att ha världens mest jämställda riksdag och regering. Landets vice statsminister är tillika jämställdhetsminister. Hon borde vara här i kammaren i dag och vara djupt indignerad över att kvinnor inom vårdyrken är så särbehandlade i förhållande till män och kvinnor inom andra yrken. Vad finns det för jämställdhet i att kvinnor inom vårdyrkena endast skall ha en arbetsgivare, landstingen, att gå till eller att dessa kvinnor skall förmenas rätten att bedriva egen verksamhet? JämO borde bestämt ta sig en titt på situationen för kvinnor inom vården. Herr talman! Jag upprepar: Det är i dag en bedrövelsens dag för svensk sjukvård om majoritetens förslag går igenom. Valfriheten försvinner, det görs ett allvarligt ingrepp i näringsfriheten, och kvinnorna inom vården särbehandlas i förhållande till andra yrkesutövare. Roland Larsson har talat vackert om att det nog inte blir så farligt - han har en from förhoppning om att det inte blir det. Socialministern sade att här skall inte stängas några dörrar. Jag vill bara berätta att inom det röda Värmlands läns landsting har alla vårdavtal sagts upp. Vad blir det för valfrihet och rättvisa för patienter och yrkesutövare? Jag bara frågar. Men jag är ändå inte pessimist. Även om landstingspolitikerna i vårt avlånga land gör som man gör i det röda Värmlands läns landsting, kommer människorna förr eller senare att ta saken i egna händer. De kommer att kräva alternativ även i vården. Och även inom denna sektor, herr talman, kommer Socialdemokraterna att få inse att verkligheten är Socialdemokraternas värsta fiende. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som Leif Carlson har yrkat bifall till.

Herr talman! Landstingen måste ta ett större ansvar, skriver Ingela Thalén på Brännpunkt den 7 april. Detta budskap genomsyrar också regeringens proposition om den framtida primärvården. Jag beklagar att ministern redan har lämnat debatten. Roland Larsson vill att vi skall debattera det som kan bli problem. Jag lovar att det är problemen jag skall ta upp. Remisstvång uppmuntras, och det är landstingens sak att själva bestämma. Att landstingen har anammat detta har inte minst visat sig i Stockholms län. De patienter som "tillhör" vissa sjukhus får ej söka vid andra sjukhus utan remiss. Detta står i bjärt kontrast mot den valfrihet som förespråkas i den nya föreskriften i hälso och sjukvårdslagen: "När flera behandlingsalternativ är möjliga skall patientens val vara avgörande." Ja, patientens valfrihet gäller, bara det inte är doktor eller sjukhus som patienten vill välja. Det är beklagligt att man i propositionen inte har förstått vad konsekvensen blir av att remisstvång införs. Detta, Roland Larsson, är verklighet och ingen vision. Det finns även tendenser till att patienter styrs bort från den privata vården. Detta är olyckligt, eftersom den privata vården i dag är billigare än motsvarande offentlig vård. Privatvården präglas dessutom av kontinuitet och långvariga relationer mellan vårdgivare och patienter. Ett remisstvång stryper denna husläkarrelation, vilket kan vara ödesdigert, särskilt för patienter med kroniska sjukdomar. Missnöjda patienter kostar pengar. Behovet av ersättningsetableringar för läkare och sjukgymnaster har inte ens berörts i propositionen. Det är ett problem som jag aktualiserade i höstas med en fråga till socialministern och också en enskild motion. Behovet kommer att aktualiseras ytterligare i och med en åldersgräns på 65 år. Det innebär att flera hundra läkare kommer att lämna sin praktik inom de närmaste åren. Läkarpraktiken med alla patienter kan inte längre överlåtas till en kollega. Det innebär att många hundratusentals patienter står utan doktor. Det innebär också en massiv kapitalförstöring av medicinsk-teknisk utrustning, och personalen sägs upp. Den privata vårdens personal har inte, som landstingens, en sysselsättningsgaranti. Det innebär också att alla dessa patienter kommer att belasta den dyrare offentliga vården, i slutändan en merkostnad för landstingen. Vi hörde tidigare Ingela Thalén tala om att vi skulle hushålla med vårdens resurser. Jag hoppas att man verkligen tänker på detta och tar vara på den privata, billigare vården. Bara för att läkarna försvinner, försvinner inte patienterna. Detta förefaller tyvärr alltför ofta vara en missuppfattning. Avsaknad av ersättningsetablering slår väl så hårt mot de privata sjukgymnasterna. Kutymen har varit att när en sjukgymnast eller läkare går i pension, överlåter man patienter och praktik till en kollega som kan fullfölja kontinuitet och ge patienterna trygghet. Det innebar också att vårdgivarna vågade investera i modern utrustning och att man på så sätt kunde följa med i den tekniska utvecklingen. Det finns inte längre någon garanti för att kunna överlåta sin praktik, vilket innebär att privata läkare och sjukgymnaster på sikt kan försvinna helt. Herr talman! Sverige har aldrig tidigare haft motsvarande socialiserad sjukvård, och detta i en tid när muren mot öst har fallit. Det är ofattbart. Socialministern har i tidningar bemött den massiva kritiken av denna proposition med att säga att alla kan verka som privatläkare, bara samhället inte behöver betala. Ja visst, alla patienter som har råd har också valfrihet. Det handlar inte bara om att betala patientavgiften själv, utan man måste också betala alla de undersökningar som doktorn remitterar till, t.ex. magnetröntgen för flera tusen kronor. Ånyo: Under socialdemokratiskt styre har plånboken börjat styra i sjukvården. Gratulerar! Jämlikhet ligger den socialdemokratiska regeringen varmt om hjärtat, men inte när det gäller kvinnor i den privata vården, särskilt inte sjukgymnaster, som till mer än 80 % är egna företagare. Förutom brist på ersättningsetablering föreslår regeringen krav på heltidsverksamhet. Dessa kvinnor är också mammor, de har barn och kan behöva arbeta deltid. Skall kvinnor som arbetar i privat vård diskrimineras? Behöver dessa kvinnor inte behandlas på samma sätt som andra kvinnor? Hela propositionen är en attack och ett misstroende mot den privata vården. Det är en proposition som ger landstingen en starkare monopolställning än någonsin tidigare. Privatvården har förföljts sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Privatläkarna fuskar, privatläkarna knäcker landstingets ekonomi, har vi hört sedan i höstas. Men, när den tidigare omtalade granskningen av privatläkarna blev färdig i slutet av mars blev det konstigt nog tyst. Anledningen kanske var att granskningen inte visade något fusk. Inte heller visade den någon anmärkningsvärd ökning av vare sig antalet privatläkare eller kostnader för desamma. Misstron var således ogrundad mot de läkare som tar emot mer än fem miljoner patientbesök per år. Däremot har det nyligen publicerats en undersökning om landstingets skrämmande låga trovärdighet som arbetsgivare. Conny Öhman talade om att landstinget skall verka som ett samverkansorgan för vårdavtal. Men inte skulle väl Conny Öhman som t.ex. Konsumföreståndare avskeda sin personal för att ICA skulle kunna öppna på andra sidan gatan? Droppen som får bägaren att rinna över är sysselsättningsgarantin. Kostnaden för de ca 2 000 övertaliga i Stockholms läns landsting motsvarar de besparingar som man nu gör i sjukvården. Skall man spara på patienternas sjukvård för att kunna behålla övertalig personal i landstinget? Det kan väl inte vara rimligt att stänga patienternas sjukhus för att garantera personalen sysselsättning? När nu socialministern med varm hand överlåter sjukvården i sin helhet till landstingen är jag inte säker på att socialministern inser de verkliga konsekvenserna. Herr talman! Jag hoppas att vi inom snar framtid får se en ny proposition som utgår från patienten. En sjukvård som utgår från patienten är vad Sverige behöver.
Herr talman! Jag noterar att Margareta E Nordenvall konstaterar, och det är riktigt, att det i och med detta lagförslag inte införs något remisstvång. Det som sker är att man lämnar möjlighet för landstingen att bestämma över remissförfarandet på samma sätt som inom den egna verksamheten. Det här utgår alltså från att den som skall betala för en verksamhet också skall ha det avgörande inflytandet över hur verksamheten utformas och framför allt över dess volym. Det är viktigt. I Socialtjänstkommittén, där jag är ledamot, har moderaterna, kds och vi centerpartister tillsammans bestämt hävdat att eftersom kommunerna är de som står för kostnaderna för socialtjänsten skall också kommunerna ha beslutanderätten över hur verksamhetens omfattning och utformning skall se ut. På samma sätt hävdar jag att det bör vara här. Moderaterna är inte konsekventa när de i det ena fallet säger att det är korrekt att beslutanderätten ligger hos kommunerna när kommunerna skall betala, men icke i det andra fallet att den ligger hos landstingen när landstingen skall betala. Man måste ändå tro att politiker på olika nivåer fungerar något så när rationellt. Det gör säkert landstingspolitikerna också. Den privata verksamheten är bra och den behövs. När den är bra och när den behövs kommer naturligtvis landstingspolitiker oavsett vad de har för färg att inse att de också skall utnyttja den. Det är jag övertygad om.
Herr talman! Remisstvånget har vi varit inne på det tidigare. Vi sade att vi skulle tala om verkligheten och inte om någon vision. Jag började mitt anförande med att ta upp den faktiska verkligheten. Det är bara att gå ut och se vad som nu sker i Stockholms läns landsting. Sedan kan vi diskutera vem det är som betalar sjukvården. Jag tycker att det är ganska klart att det är skattebetalarna, alltså patienterna, som betalar sjukvården på ett eller annat sätt. Jag tror att det är oerhört väsentligt att vi ser varifrån pengarna kommer och att vi inte säger att det är landstinget som betalar. Kom ihåg att landstingets pengar är våra pengar, det är skattebetalarnas pengar, det är patienternas pengar. Tycker Roland Larsson att det är försvarbart att man har en sysselsättningsgaranti som leder till att man behåller personalen i sjukvården samtidigt som man stänger sjukhus? Det kostar så mycket att behålla den övertaliga personalen att man tvingas att stänga sjukhus som är till för patienterna, är det försvarbart?
Herr talman! Jag tror inte att landstingen kan klara detta i längden med de ekonomiska resurser man har. Sysselsättningsgarantin får man säkert vara beredd att ompröva på många håll. Det tror jag. Men det är ett problem för sig. Det jag skulle säga var att vi från Centerns sida har en reservation när det gäller remissförfarandet som handlar om gynekologer och psykiatrer och som också säger att man bör vara försiktig med remisser. Jag sade i ett tidigare anförande att kan det finnas misstanke om att man skulle missbruka detta bör man tillse att den möjligheten inte finns kvar, om så bara därför att misstanken finns.
Herr talman! Det gläder mig att Roland Larsson inte tycker att vi skall ha ett remisstvång och att det inte bör se ut som det faktiskt gör i dag. Då hoppas jag att Roland Larsson med de kontakter Roland Larsson har med regeringen också försöker verka för att vi tar bort de regler som tyvärr kommer att strypa valfriheten för patienterna i sjukvården. Jag tycker att det är beklagligt att jag inte kan få ett svar på frågan om sysselsättningsgarantin. Det är också önskvärt att Roland Larsson kan föra vidare att det icke kan vara försvarbart att man stänger sjukhus för att kunna ha personal i sysselsättning som i själva verket är övertalig. Detta är i dag en verklighet. Jag tror inte att våra patienter kommer att ställa upp på det länge till.

Herr talman! För mig som liberal, liksom motionärerna bakom motion 34, innebär en humanistisk människosyn - för mig personligen också en kristen människosyn - att människan aldrig får betraktas som ett medel. Människan är ett mål i sig. Bara hon själv kan uttryckligen avgöra om, och i vilken utsträckning, hon vill ställa sig själv, sin kropp och sina gärningar till sina medmänniskors tjänst. Jag önskar innerligt att så många människor som möjligt kommer fram till ett sådant personligt ställningstagande. Ytterst är avgörandet ändå hennes eget. Samhället kan inte, får inte utöva någon påtryckning eller sätta sig i den enskildes ställe, bara underlätta det ställningstagande den enskilde väljer att göra eller inte göra. Även framgent bör alla transplantationer bygga på den enskilde donatorns uttryckliga samtycke. Finns inte detta samtycke skall donation inte förekomma. En människa får aldrig ses som en organbank, vare sig död eller levande, hur frustrerande det än kan vara för en människa i desperat behov av donation, för anhöriga eller för berörd vårdpersonal. I det fallet kan endast den enskilde själv stå i centrum. I utskottets enhälliga, men undvikande och överslätande, betänkande skriver man - säkerligen av största övertygelse - om vikten av att respektera den enskildes integritet. Ändå förs resonemanget i allt väsentligt på ett sluttande plan, där man urgröper ett entydigt förhållningssätt. Det allvarliga är att det inte görs utifrån en seriös redovisning av konstaterade allvarliga och integritetsstörande följder för den tänkbara men uteblivna donatorn, som inte lämnat något uttryckligt medgivande. Nej, med hänvisning till diverse undersökningar söker man leda i bevis att människor i mycket högre utsträckning än vad som sker skulle ha velat ställa sig till förfogande. Utskottet skriver att ett aktivt samtycke har "vissa negativa aspekter. En sådan regel skulle alltför starkt betona den ena sidan av självbestämmandet, nämligen att ingrepp inte får göras i strid med den avlidnes vilja." För mig som liberal kan den enskildes självbestämmande aldrig betonas för starkt i frågor av så grundläggande art. Inte helt oväntat följer några rader därefter konstaterandet: "En ytterligare konsekvens skulle med all säkerhet bli en minskning av tillgången på organ och därmed försämrade möjligheter att behandla sjuka med organtransplantation. Även om dessa negativa konsekvenser i viss mån skulle kunna minskas t.ex. genom ökad information får man räkna med att många människor inte kommer att ge klart uttryck för sin inställning till organdonation." Herr talman! Detta är naturligtvis pudelns kärna. Tillgången på donerade organ hänger inte med vare sig i den medicinsk-tekniska utvecklingen eller i den ökade efterfrågan på organ. Därför kan varken regering eller utskott "förorda en samtyckesregel som innebär krav på aktivt samtycke från den avlidne för att ingrepp skall få göras". Samhället måste hjälpa alla dem som det kan presumera skulle ha ställt sig till förfogande. Det fulla ansvaret för och konsekvenserna av den enskildes handling eller icke-handling tar samhället över. För mig som liberal är detta otänkbart. Utvecklingen kan aldrig hejdas. Det gör att grundläggande etiska frågor aldrig kan få en praktisk slutlösning. De måste ständigt på nytt prövas mot nya förhållanden och ny kunskap. Det etiska samtalet måste hållas ständigt levande och minst i fas med befintligt vetande. Men grundprincipen, om den enskildes fulla och odelbara integritet och ansvar för alla konsekvenser det för med sig, är inte en fråga om teknisk utveckling utan en etisk grundprincip. Den får ett godhetsfullt samhälle med aldrig så goda avsikter aldrig ta över. I motionen krävs att statens medicinsk-etiska råd först skulle få behandla förslaget. Utskottet har, för att vinna tid, valt att i stället fråga ut vissa medlemmar av rådet. Utskottet har inte på något sätt sökt visa att frågan av principiella skäl är tidsmässigt så brådskande att det motiverar detta genande. Det får därmed ta på sig det fulla ansvaret för att de som är betänksamma har svårt att känna förtroende för slutsatserna. Utskottet godtar vidare att tagande av vävnader från aborterade foster inte längre skall ske efter bedömning från de etiska forskningskommittéerna av varje forskares ansökan. Nu skall Socialstyrelsen ge tillstånd. Vår bedömning är att detta vidgar användningsområdet och att det minskar utrymmet för forskningsetiska ställningstaganden. Utan kommentar ställer sig utskottet bakom propositionens förslag och undanröjer därmed inte på något sätt våra farhågor. Hade det funnits godtagbara förklaringar skulle det inte ha varit särskilt svårt att utveckla dem. Herr talman! Slutligen avvisar vi tanken på att utsträcka tidsgränsen för medicinska insatser efter döden till 24 timmar. När riksdagen 1987 införde en lag om kriterier för när döden inträtt var många oroade för att ett viktigt skäl kunde vara att öka möjligheten att säkerställa organ för donation. Som vanligt för den här typen av principiella frågor avvisades naturligtvis dessa invändningar med emfas. Som vanligt visar det sig efter några år, när man hoppas att människor har vant sig vid de nya förhållandena, att farhågorna tvärtom var befogade. Kanske allvarligast är att det på ett avgörande sätt undergräver enskilda medborgares tilltro till de beslut i etiskt svåra frågor som vi fattar i denna kammare. Herr talman! Jag står bakom samtliga yrkanden i folkpartimotionen So34. Men eftersom utskottet är enhälligt i sitt betänkande begränsar jag mig här till att yrka bifall beträffande yrkandena 1, 2 och 3.

Herr talman! Jag måste säga att jag blir litet beklämd när jag hör Lennart Rohdin säga att vi i utskottet inte skulle ha behandlat det här seriöst. Det påståendet vill jag alldeles bestämt tillbakavisa. Flera av de sakfrågor som framförs här stämmer inte överens med verkligheten, tycker jag. När vi t.ex. säger att det är Socialstyrelsen som skall ge sin tillåtelse för att man skall kunna använda sig av fostervävnad så skall det göras först efter en etisk prövning. Den etiska prövningen lämnas alltså alls inte utanför. När det gäller förslaget och den del som gäller tagande av fostervävnad måste jag säga att detta är mycket insnävat i propositionen. Vi har gjort vissa ingrepp därutöver som gör att det blir ett väldigt snävt område i fråga om användandet av fostervävnad. Vi ställer mycket höga krav på att det skall vara mycket angelägna användningsområden. Det kan gälla svårt sjuka människor och människor som kanske är obotligt sjuka. Ett av de första områdena där fostervävnad användes var framställningen av poliovaccin. Jag måste säga att jag inte skulle vilja ha det ogjort. Den verksamhet som nu pågår är ju alls inte lagreglerad. Jag tycker att det borde vara tillfredsställande att vi nu får en lag som snävar in och som håller kontroll på detta område som vi alla tycker är mycket känsligt. Jag skulle ha litet förståelse för Lennart Rohdins påstående om donation av organ om det var så att lagen skulle träda i kraft nu. Men lagen träder i kraft om ett år. Då finns det många regler som gör att den enskildes integritet och självbestämmande väl kan tas till vara.
Herr talman! Jag instämmer i vad Ingrid Andersson sade i sitt anförande tidigare i dag, nämligen att det här är väldigt svåra frågor och att det dessutom är svårt att redogöra för dem och att utveckla dem under tidspress. Men just av det skälet tycker jag och övriga som står bakom motionen So34 att det hade varit ännu mera befogat om utskottet i sitt betänkande, det är ju det enda vi har tillgång till, på allvar hade bemödat sig om att bemöta och även argumentera mot de invändningar som framförts av motionärerna. Vi kan inte finna att det förhåller sig på det sättet. Inte heller i dagens debatt har man på allvar gått in på dessa frågeställningar. Jag beklagar att det i detta pressade skede är ont om tid för det. I min inställning, och det gäller även motionen, ligger också ett ifrågasättande av det som Ingrid Andersson var inne på i sin replik, nämligen hänvisningen till att den här lagen inte träder i kraft så snart, utan människor har möjlighet att reagera och att informera sig. Vi vänder oss naturligtvis mot synen på den enskilde. Det kan ju aldrig vara en plikt eller skyldighet för den enskilde att ställa sig till förfogande eller ens att redogöra för sin personliga inställning till samhället. I stället är det samhället som, med full respekt för den enskilde, skall respektera det val eller icke-val som den enskilde gör. Med formuleringarna här blir det i stället en uppmaning till den enskilde att svara upp mot en förfrågan, en anmodan, från samhällets sida. Det strider mot den etiska grundsyn som vi motionärer står för.
Herr talman! Vi i utskottet har all respekt för att människor har en annan syn och kan tänka på ett annat sätt än vi i utskottet. Men jag vill gärna så att säga ha samma inställning tillbaka. Jag vill nämligen möta respekt för den inställning vi intar och respekt för det verkligt ingående arbete som vi har gjort för att sätta oss in i och försöka göra förslaget så bra som möjligt så att människors egen vilja kan komma till sin rätt. Jag tycker faktiskt att vi har klarat av det bra. Jag tycker inte att denna fråga förtjänar ett resonemang där man citerar bitvis. Det verkar, tycker jag, som om det kunde vara bra om Lennart Rohdin noga läste igenom både propositionen och utskottets betänkande. Där finns det väldigt många resonemang, diskussioner och förklaringar kring våra ställningstaganden.
Herr talman! Jag kan försäkra Ingrid Andersson att jag har läst betänkandet och propositionen både fram och baklänges. Det tror jag också att mitt engagemang i den här debatten har visat. Problemet är naturligtvis att vi har olika grundsyn. I mitt och motionärernas fall handlar det om en absolut respekt för varje enskild individ - oavsett vad som är bra för samhället och oavsett vad som är bra för medmänniskorna. Som jag sade i mitt inlägg från talarstolen är jag den förste att önska att så många människor som möjligt ser den här möjligheten att vara sina medmänniskor behjälpliga. Men det får inte innebära att vi har en annan attityd till dem som gör ett annat val eller inte gör något val alls. Ingrid Andersson sade i sitt inlägg från kammarens talarstol att vi vet att de flesta har en positiv inställning. Men om man säger att de flesta har en positiv inställning är budskapet - från oss, från samhället - om hur vi bedömer deras uppfattning väldigt klart. Det är också en påtryckning som jag tycker är helt otillbörlig. Ingrid Andersson sade vidare: Möjligheten finns ju att säga nej. Skall den enskilde verkligen ha en skyldighet att informera samhället om hur han eller hon ser på sig själv, sin kropp, sitt liv? Det är ungefär samma resonemang som vi har hört tidigare under åren om kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet: Man har ju rätt att reservera sig! Vi som från principiella utgångspunkter har ifrågasatt det resonemanget har hävdat att det skall råda respekt för den enskilde i sammanhanget.
Herr talman! Jag vill bara för klarhets vinnande säga att det inte finns några krav på att människor skall fylla i donationskort eller register. Det kommer att bli högst frivilligt. Men jag vill gärna säga att jag tror att den ordning som föreslås nu faktiskt kommer att bli bättre och lättare att hantera för alla människor än den ordning som råder i dag, när människor i väldigt svåra situationer ställs inför frågan: Skall vi donera eller inte? Frågan är kanske inte genomfunderad, och ingen vet. Det upplevs som väldigt, väldigt svårt. Herr talman! Med all respekt för Lennart Rohdins uppfattning yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Jag hoppas att det kommer att visa sig när det här genomförs i verkligheten att människor kan lita på att deras vilja helt tas till vara. Det är lika viktigt att ett ja till donation respekteras som att ett nej till donation respekteras. Det är också vår utgångspunkt.

Herr talman! I årets budgetproposition skriver regeringen när det gäller fristående skolor på grundskolenivå följande: "Regeringen har för avsikt att göra förändringar i det nuvarande regelsystemet för fristående skolor. I syfte att uppnå ett brett politiskt stöd i dessa frågor kommer regeringen att tillsätta en parlamentarisk beredning som bl.a. skall behandla frågor som rör bidrag, avgifter, godkännande av och tillsyn över de fristående skolorna." Samtidigt som regeringen fastställde direktiven till denna utredning lade man fram en proposition till riksdagen om att sänka den garanterade bidragsnivån till de fristående skolorna från 85 till 75 % från den 1 juli. Att regler för bidragsgivningen ingår i utredningens direktiv hade uppenbarligen ingen betydelse. Socialdemokraterna hade redan bestämt sig för att minska stödet. Anmärkningsvärt är också att regeringen varken har redovisat någon aktuell översikt av de fristående skolornas ekonomi eller redovisat något underlag för nedskärningen. Mot bakgrund av bristerna i beslutsunderlaget och med vetskap om att ett utredningsförslag är att förvänta i november borde regeringen ha väntat med förslag tills konsekvenserna kunnat bedömas. Eftersom utredningen som sagt skall vara klar i november hade det inte behövt innebära någon lång väntan. Hade regeringen velat åstadkomma långsiktigt rimliga villkor för friskolorna och menat något med talet om brett politiskt stöd och långsiktiga spelregler hade man knappast börjat med att fatta ett tillfälligt beslut. Med sitt agerande föregriper regeringen utredningens resultat å det grövsta. Jag har tolkat agerandet så att det gällde att tysta ned de socialdemokratiska fundamentalisterna och dogmatiska kommunala företrädare. Widar Andersson är tyvärr en av de få i det socialdemokratiska partiet som kämpar för de fristående skolorna. Socialdemokraterna gillar inte och har aldrig gillat fristående skolor av rent ideologiska skäl. Det finns massvis med exempel på detta i riksdagsprotokoll, pressmeddelanden och artiklar. För socialdemokraterna gäller att alla barn skall gå i samma skola - därmed basta! Barnens behov och önskemål är av underordnad betydelse. Under förra mandatperioden hade vi en ständig kamp med socialdemokraterna i denna fråga. De hittade hela tiden något fel med friskolorna. Antingen var de för stora, så att de hotade den kommunala skolan, eller också var de för små, vilket hotade barnen. Antingen var de för olika den kommunala skolan för att vara ett alternativ eller också var de för lika och behövdes inte. Argumenten skiftade, men motståndet bestod. Under den borgerliga regeringsperioden förbättrades de ekonomiska villkoren för friskolorna radikalt. Äntligen fick de ekonomiska villkor som var likvärdiga de offentliga skolornas. Den nationella skolpengen - om jag får använda det uttrycket - innebar att fristående grundskolor har rätt att få ett elevanslag motsvarande 85 % av genomsnittskostnaden i det kommunala skolväsendet. Resultatet av denna reform samt det faktum att elevers rätt att välja skola slogs fast är att vi fått en dramatisk ökning av antalet friskolor. En annan positiv effekt är att elevavgifterna sjunkit eller helt försvunnit. Därmed kan alla oavsett inkomst välja, vilket jag tycker är riktigt. Socialdemokraterna och Centern om sänkningen av ersättningsnivån skriver man in i skollagen att kommunen skall ta hänsyn till om den fristående skolan har särskilda kostnader på grund av: 1. att skolan drivs av en enskild fysisk eller juridisk person och inte av kommunen, 2. att skolans åtagande omfattar elever med behov av särskilda stödinsatser, och 3. att skolan erbjuder skolhälsovård. Det är bra att detta skrivs in i skollagen, i varje fall jämfört med förslaget i propositionen, där det föreslogs en sänkning rakt av. Men brasklappen är trots allt att det är kommunen själv som avgör om man skall beakta om en fristående skola har ett större åtagande eller inte. Med den uppgörelse som har träffats mellan Socialdemokraterna och Centern är skolorna utlämnade till kommunpolitikernas välvilja, eller som det konkret står på s. 9 i betänkandet: "Utskottet anser att kommunen vid prövningen av bidrag skall kunna ta hänsyn till om de särskilda kostnader som utskottet har behandlat i det föregående ryms inom schablonbidraget." En fristående skola har kostnader som kommunen inte har, exempelvis när det gäller momsskyldigheter, pensionsåtaganden och arbetsgivaravgift. Även om en friskola har elever med funktionshinder, elever som behöver stödundervisning, undervisning i hemspråk eller undervisning i svenska som andraspråk och erbjuder skolhälsovård kan kommunen genom den brasklapp jag nyss citerade besluta att detta ryms inom 75-procentsnivån. Det finns också anledning att påpeka att de flesta skolorna uppfyller kriterierna. Erfarenheten av det nuvarande systemet är vidare att 85-procentsnivån i regel har blivit både det lägsta och det högsta bidraget från kommunerna - alltså både ett golv och ett tak. Risken är uppenbar att det nya golvet och taket blir 75 %, eftersom det är kommunen som ensidigt beslutar om ersättningsnivån. I så fall tvingas friskolorna att minska kostnaderna med 10 procentenheter utöver det som krävs med anledning av att kommunernas genomsnittskostnader i många fall också minskats. Låt mig ta ett exempel. Jönköpings kommun styrs den här mandatperioden av Socialdemokraterna och Centern. Jönköpings kristna skola har inga problem att få elever. I dag har den 43 elever mot 27 vid starten för tre år sedan. Skolan har flera gånger uppvaktat skol och barnomsorgsnämnden i Jönköping om att få ytterligare pengar utöver minimibeloppet 85 %, men fått nej. Några elevavgifter tas inte ut, och föräldrarna har vanliga eller låga inkomster. Skolan har tagit hand om barn med särskilda behov, och skolan har skolhälsovård och skolskjuts. De ledande socialdemokraterna i kommunen anser att friskolorna är överkompenserade och välkomnar den föreslagna sänkningen av ersättningsnivån. Förmodligen kommer Jönköpings kristna skola att få ersättningen sänkt. Kan skolan i framtiden ta emot elever med särskilda behov eller elever med invandrarbakgrund? Det är en berättigad fråga. Under riksdagens muntliga frågestund den 18 maj gjorde utbildningsminister Carl Tham följande uttalande med anledning av en fråga av Birgitta Wichne angående Sverigefinska skolan i Borås. Han sade följande: "För det första har vi i regeringen klart markerat att vi inte vill ha en utveckling som innebär fler och fler privatskolor i landet med därmed följande segregation. Detta gjordes också klart i valrörelsen. För det andra har vi tillsatt en utredning som skall se över hela systemet med stödet till privatskolorna, eller friskolorna som de ofta kallas. Innan den är klar kan vi inte säga hur det skall bli. Det är dock helt klart att man inte kan ha ett system där privatskolor skriver ut sina kostnader på kommunerna samtidigt som dessa har tillräckligt med utbildning. Det är just sådana system som urholkar den offentliga skolans möjligheter att ge god utbildning, och det motsätter vi oss." Detta uttalande av departemenstchefen visar tydligt den socialdemokratiska motviljan mot fristående skolor och föräldrars och elevers rätt att välja skola och skolform. I samma anda uttalade sig det ansvariga kommunalrådet, socialdemokrat, i Borås om stadens friskolor, där hans uppfattning är att det inte är nog med att bidragsnivån skall sänkas utan kommunen skall också besluta om vilka skolor som man skall stödja. Jag skulle vilja fråga utskottsmajoriteten om ni delar den uppfattningen som Carl Tham har delgett här i riksdagen och som även det ansvariga kommunalrådet i Borås har uttalat. När den här typen av signaler kommer från departementschefen och ledande kommunala företrädare, då blir jag djupt bekymrad för de fristående skolornas framtid i Sverige. De viktigaste förutsättningarna när det gäller att driva en verksamhet är att spelreglerna är rättvisa, lätt överblickbara och långsiktiga. Vi tvingas nu att konstatera att dessa förutsättningar inte gäller för friskolor i Sverige. Utan att presentera något underlag för sitt förslag föreslår regeringen en sänkning av bidragsnivån med tio procentenheter att gälla redan från den 1 juli i år. Konsekvenserna av detta snabbt framarbetade förslag kan bli katastrofala, framför allt på många nystartade fristående skolor.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

Herr talman! Låt mig först markera att, vilket också står i vår kommittémotion, Folkpartiet liberalerna finner det mycket anmärkningsvärt att regeringen först aviserar en parlamentarisk utredning som vi alla utser ledamöter i men sedan omedelbart föregriper denna utrednings arbete genom att föreslå nedskärningar av stödet till de fristående skolorna. Vi avvisar därför regeringens förslag om lagändring men välkomnar den parlamentariska utredningen. Vi går in i det arbetet i avsikt att skapa långsiktiga och politiskt brett förankrade ekonomiska förutsättningar för fristående skolor. Merparten av de fristående skolorna i dag baseras antingen på en speciell pedagogik eller på konfession. Folkpartiet liberalerna hävdar att det finns en betydligt större potential av fristående skolor som kan utvecklas om politisk stabilitet och långsiktighet kunde uppnås så att även friskolorna kunde planera långsiktigt. Oaktat utvecklingen tror vi aldrig att antalet fristående skolor kommer att överstiga 10 % av skolorna i det totala skolväsendet. Det viktiga är dock inte antalet utan möjligheten och rätten att starta en sådan skola. En hittills ofta förbisedd potential utgörs av kreativa entusiastiska lärare som tillsammans vill pröva idéer inom sitt professionella område och föredrar att göra det utanför den kommunala skolan. De vill vara mera självstyrande än vad som är möjligt med det kommunala regelverket och tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar utveckla den egna skolan på bästa sätt. Enligt vår uppfattning finns det inga skäl att bromsa en sådan utveckling. Tvärtom kan det också fungera som en stimulans som kommer föräldrar, elever och lärare till godo. Måhända kan den konkurrensen också fungera som katalysator när det gäller att förmå kommunpolitiker att släppa mer beslutsrätt till de lokalt verksamma i de kommunala skolorna. För att säkerställa att alla har möjlighet att välja en friskola om de så önskar har vi också klart markerat att de skall vara avgiftsfria. Skattepengarna till skolverksamheten ingår i det generella statsbidraget och skall omfatta kommunens alla barn oavsett om de väljer att gå i en kommunal skola eller i en friskola. Därför har vi markerat denna vår inställning genom reservation 10, som jag dock icke yrkar bifall till. Det kommer kanske våra reservationskamrater att göra. En fråga som ofta tas upp i debattinlägg från socialdemokrater och även från vänsterpartister gäller barn med särskilda behov. Friskolorna framställs då ofta som segregerande när det i stället finns mycket som tyder på att friskolorna - kanske beroende på sin annorlunda pedagogik - ofta gör betydande insatser för barn med särskilda behov. Flera av friskolorna har t.o.m. inriktningen att specialisera sig på barn med särskilda behov, t.ex. dyslektiska elever. Hotet mot friskolorna är alltså också ett hot mot dessa elever, som i friskolorna har hittat en miljö som passar just dem. Folkpartiet har också reserverat sig när det gäller tillsynen. Vi kräver i reservation 12, som jag härmed yrkar bifall till, att Skolverket fortsättningsvis skall vara den enda tillsynsmyndigheten för de fristående skolorna. Däremot vill vi ändra tillsynen så att samma regelverk skall gälla för kommunala och fristående skolor. Vi menar att det är logiskt att kommunen tar helhetsansvar för all den skolverksamhet som bedrivs inom kommunen och för de barn som bor där. Jag vet att den parlamentariska kommittén också har fått i uppdrag att titta på hur man skall fördela tillsyn och tillståndsverksamheten. Genom vår reservation har vi klart markerat hur vi vill ha det i framtiden. En väg för att få veta om allt fungerar bra och vad som kan bli bättre vore att fler kommuner följer exemplet från några kommuner som har inrättat en kommunal skolinspektör.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

Herr talman! I en motion från Vänsterpartiet från den allmänna motionstiden begärde vi att regeringen skulle återkomma med förslag om rättvisare former för ekonomiskt stöd till friskolorna. Vi sade i motionen att vi tyckte att 85 % var en för hög ersättningsnivå och att skolpengen som infördes under den förra regeringen var ett alltför statiskt och okänsligt resurstilldelningssystem. Vi anser att det offentliga stödet bör utformas på ett mycket mer flexibelt och behovsinriktat sätt och att vi i högre grad skall ta hänsyn till vilka elever som finns i den enskilda skolan. Det är alltså barnens behov som skall styra resurserna. I dag överkompenseras friskolorna i vissa fall. Jag tycker att det är viktigt att alla skolor i en kommun ges likvärdiga förutsättningar för arbetet - ekonomiskt, pedagogiskt och organisatoriskt. Resurserna måste fördelas så att de så långt som möjligt kompenserar för olikheter i den sociala sammansättningen. Skolpolitiken måste utformas så att segregationstendenser av olika slag motverkas. Rätten att välja skola skall givetvis finnas kvar, men valfriheten får inte betonas så starkt att den motverkar strävan till ökad jämlikhet och minskade sociala klyftor. Jag är därför nöjd med att regeringen nu har tillsatt en parlamentarisk utredning som skall se över de framtida villkoren för friskolorna. Arbetet skall ju vara färdigt senast den 1 november i år, då också ett förslag till lagändringar skall läggas fram. Jag vill markera att vi inom Vänsterpartiet inte är negativa till själva friskoletanken som sådan. Friskolorna kan vara utmärkta komplement till den kommunala skolan. De kan skapa utrymme för spännande alternativ och på så sätt bidra till pedagogisk förnyelse och utveckling. De kan profilera studierna med inriktning mot olika kulturformer. Vi anser att det är sådana skäl, dvs. de som hör ihop med den pedagogiska särarten, som skall vara avgörande när man fattar beslut om att inrätta nya friskolor, inte själva privatiseringen som sådan. Även Margitta Edgren nämnde den pedagogiska särarten, om jag tolkade henne rätt. Nu är det ju inte alltid det som är skälet till att man startar en friskola. Jag tycker att Ulf Melin uttryckte en ganska låg uppfattning om kommunalpolitiker när han sade att friskolorna blir utlämnade till kommunernas välvilja. Jag tror att kommunerna är de som bäst kan avgöra hur deras verksamhet skall organiseras. Vi tycker därför att kommunerna bör få större inflytande, både när det gäller att ge tillstånd till nya friskolor och när det gäller att utöva tillsyn över skolorna. Förutsättningen för att få offentliga bidrag måste vara att grundläggande demokratiska principer följs enligt skollagen och läroplanen och att friskolan har kompetenta och behöriga lärare. Skolarbetet skall präglas av öppenhet, tolerans, allsidighet och saklighet. Vi anser att elevavgifter inte får förekomma om skolan vill ha offentligt stöd. Annars urholkas den reella möjligheten till fritt val av skola. Valet kommer i stället att styras av föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Enligt rapporten Valfrihet inom skolan ökar visserligen kvaliteten i skolor för de välbärgade genom existensen av elevavgifter, men de flesta andra skolpolitiska mål motverkas, prestationssegregeringen ökar och likvärdigheten urholkas. Med detta vill jag yrka bifall till Vänsterpartiets och Folkpartiets reservation nr. 10 om att friskolorna i princip skall vara avgiftsfria. I propositionen föreslås att bidraget till friskolorna skall motsvara 75 % av genomsnittskostnaden för kommunens grundskoleelever. Reglerna skall gälla i väntan på att utredningen om friskolorna redovisat sina slutsatser. 75-procentsnivån är identisk med vårt andrahandsyrkande när riksdagen tog beslut i frågan. Vänsterpartiet ställde sig bakom förslagen i regeringens proposition, vilket också Socialdemokraterna var informerade om. Genom överenskommelsen med Centerpartiet förändrades dock förutsättningarna något. Jag vill säga att jag inte är sur, eller besviken över att Socialdemokraterna och Centern kommit överens, endast kanske litet lätt förvånad över att resultatet presenterades i massmedia innan utskottet över huvud taget hade behandlat frågan. Centerpartiet har brutit upp från den något prestigefyllda låsning som övriga borgerliga partier har i frågan om ersättningsnivå till friskolorna. Det är vi glada över. Däremot är jag mer tveksam till sakinnehållet och har därför reserverat mig mot de förändringar i skollagen som är resultatet av överenskommelsen. Det har jag gjort av flera skäl. 75 % är ett golv, och skall betraktas som ett sådant och inte som ett tak. Kommunerna har alltså full frihet redan nu att ersätta friskolorna med ett högre belopp. I den meningen är alltså överenskommelsen ett slag i luften. Det är viktigt att slå vakt om kommunernas självstyre. Jag tror att kommunerna själva har bästa kunskap om friskolorna inom den egna kommunen och därmed också möjlighet att bedöma i vilken utsträckning och av vilka skäl en högre ersättningsnivå eventuellt bör utgå. Att förändra skollagen nu, innan utredningen är klar med sin rapport, anser jag på ett olyckligt sätt skulle föregripa utredningens arbete. Jag är rädd att utredningens möjligheter att diskutera frågan förutsättningslöst skulle minska. Jag tror att den kanske medvetet vaga formuleringen kan skapa tolkningssvårigheter och därmed onödigt byråkratiskt krångel. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr. 3. Till sist vill jag göra en mer ideologisk förklaring, som Ulf Melin efterlyste. Vi tycker att det är viktigt med en sammanhållen likvärdig skola för alla barn. Det är den skolan Vänsterpartiet i första hand vill lägga ner energi och kraft på att utveckla och förbättra. Den skolan är inte kommunalgrå. Där finns mängder av fantasi och kreativitet. Det är min övertygelse att det är av stort socialt värde att barn går i en närbelägen skola, där de undervisas tillsammans med andra barn med olika bakgrund, förutsättningar och intressen. Det är ofta den kommunala skolan. Det goda mötet mellan människor är kanske det viktigaste motmedlet mot fördomar och våld. I den skolan bygger vi egentligen grunden också för vår demokrati.

Herr talman! Britt-Marie Danestig-Olofsson sade att jag har en låg uppfattning om kommunalpolitikerna. Jag kanske uttryckte mig dåligt, men jag grundar mig på de uttalanden som gjorts i riksdagen av Carl Tham exempelvis och av många socialdemokratiska kommunalråd runt om i landet. Jag tror att resultatet kommer att bli att golvet kommer att sänkas från 85 till 75 procent. Hela resonemanget är egentligen felaktig. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna utgår hela tiden från den kommunala planeringen. Vi skall väl utgå från elevernas behov. Det är väl det det handlar om. Den offentliga skolan spelar då naturligtvis en stor roll. Men det gör också den fristående skolan. Jag tycker att Britt-Marie Danestig-Olofsson uttryckte fördomar mot de fristående skolorna. De flesta fristående skolorna har barn med särskilda behov, hemspråksundervisning, barn med invandrarbakgrund osv. De har barn som har haft problem i den offentliga skolan. För de barnen har friskolorna varit ett bra alternativ. När det gäller elevavgifterna skulle jag vilja ställa en fråga. Om man sänker bidragsnivån finns väl en uppenbar risk att man måste ta ut högre elevavgifter?
Herr talman! Jag har alltid uppfattat att skolpolitiken har sin grund just i barns behov. Det gäller alla barns behov. Men i skolpolitik liksom i all politik måste det finnas inslag av planering. Jag tyckte faktiskt att Ulf Melin uttryckte en ganska låg uppfattning om kommunalpolitikernas förmåga att avgöra detta. Vi behandlar frågan om friskolor som om alla friskolor såg likadana ut, som om de stod för någonting gemensamt. Friskolorna är ju sinsemellan väldigt olika. Jag vet av egen erfarenhet att man som skolpolitiker kan bedöma friskolornas värde som komplement till den kommunala skolan på olika sätt beroende på vad de står för. Jag uppfattade inte frågan om avgifterna. Om Ulf Melin upprepar den skall jag försöka svara på den.
Herr talman! Jag skall upprepa frågan. Om man nu sänker bidragsnivån från 85 till 75 % är inte då risken uppenbar att dessa skolor i stället måste ta ut eller öka en elevavgift? De måste ju täcka in sina kostnader på något sätt. Sedan har vi olika syn på planering, det är uppenbart. Jag tycker inte det är politikernas uppgift i en kommun att värdera om en fristående skola behövs eller inte. Det tycker jag faktiskt att elever och föräldrar skall göra och ingen annan.
Herr talman! Jag har en absolut övertygelse om att kommunalpolitikerna klarar av att bedöma det här. Vad jag vände mig emot när det gäller överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet är att den ändring de föreslår att man skall göra i skollagen inte täcker in speciellt mycket. Jag tycker man måste ha ett mycket mera nyanserat sätt att se på friskolorna. Jag antar att det kan finnas friskolor som klarar sänkningen till 75 % utan att kvaliteten sänks alltför mycket. Men det finns friskolor som inte kommer att klara det och som har andra åtaganden, ungefär som man har skrivit här men det kan också vara helt andra saker. Då skall naturligtvis kommunen bedöma om man skall ge 85, 95 eller 100 % av den genomsnittliga kostnaden till dem. Det är alltså en bedömningsfråga.
Herr talman! Jag blev riktigt rörd när jag hörde Britt-Marie Danestig-Olofsson med schwung i rösten tala om friskolornas kreativa lärare, om spännande alternativ och pedagogiska särarter. Men jag fick det inte att gå ihop när hon några minuter senare hävdade att de samtidigt ökar segregationen och ojämlikheten. Jag vill ha en liten förklaring på hur detta hänger ihop. Min andra fråga, som också har med detta att göra: Britt-Marie Danestig-Olofsson ifrågasatte skälen till att man startar skolor. Om det inte är de skäl hon först talar om - spännande alternativ, pedagogisk särart osv. - vilka skäl tänker Britt-Marie Danestig-Olofsson då på? Det vill jag också gärna veta. Den sista raka frågan: Departementet sätter till en parlamentarisk utredning med en lång rad direktiv inom just detta område, och vi alla utser dem vi tror är bäst skickade att komma fram med ett bra förslag. Är det tillfredsställande att man samtidigt släpper i väg en proposition som tar stora delar av det arbete den parlamentariska kommissionen skulle uträtta? Tycker Britt-Marie Danestig-Olofsson att det är ett korrekt sätt att hantera riksdagen?
Herr talman! Först den pedagogiska särarten och av vilka skäl man startar friskolor. Som jag sade i mitt inlägg tycker vi det är bra med skäl som hänger ihop med den pedagogiska särarten. Men man har tyvärr inte alltid detta skäl. Jag skall ta ett praktiskt exempel. I den kommun som jag kommer ifrån ligger det en högstadieskola i ett mycket resursstarkt område. Föräldrarna är välutbildade och har ganska höga inkomster. Nu är grundskolan överdimensionerad i kommunen. Kommunen väljer då - därför att skolan är nersliten - att föreslå att just den skolan skall läggas ned. Då uppstår tanken på en friskola hos föräldrarna. Det tycker jag är ett dåligt skäl att starta en friskola. Då rullar man bara problemet med överdimensioneringen till ett annat område, där föräldrarna inte har så starka resurser och inte kan driva frågan på det sättet. Det kanske drabbar ett område där barnen har det jobbigast och där de sociala problemen är störst. Jag kan räkna upp andra dåliga skäl också. Det finns kommunalpolitiker som har drivit friskoletanken just därför att det har gett en möjlighet att privatisera den gemensamma sektorn. Det tycker vi också är dåliga skäl. På så sätt kan friskolorna inverka menligt och förstärka segregationen.
Herr talman! Jag uppskattar att jag fick svar, men jag är inte riktigt nöjd med svaret. De barn som har det dåligt skall få resurser utifrån sina behov, oberoende av om de går i kommunal skola eller fristående skola. I detta fall bör kommunen även värna den skola där barnen har det dåligt. Det är ju hela intentionen med den nya skollagen, läroplanen, betygssystemet, att kommunen har ett stort ansvar för alla barn. Jag tycker inte man kan använda detta som argument mot fristående skolor generellt. Sedan skulle jag vilja att Britt-Marie Danestig Olofsson också svarade på min sista fråga: Är det tillfredsställande för er att man tillsätter en utredning och samtidigt skickar i väg en proposition till riksdagen som tar loven av det utredningen skulle arbeta med?
Herr talman! Min erfarenhet och min kunskap säger mig, som jag också sade i inlägget, att friskolorna i vissa fall har blivit överkompenserade på de kommunala skolornas bekostnad. Med de stora nedskärningar vi har inom kommunerna nu och som så hårt drabbar skolorna tycker jag - trots att utredningen nu är tillsatt och att det principiellt inte är så bra att göra så här - att det var en tvingande nödvändighet.

Herr talman! Det är svårt att förstå varför regeringen hastar fram ett förslag om ändring av bidragsgränsen från 85 till 75 % för de fristående skolorna. Tillfället är osedvanligt illa valt. Kommunerna är just nu mitt uppe i arbetet med att ta fram generella principer för fördelning av resurser till de kommunala skolorna. Dessutom arbetar en utredning med uppgiften att ta fram nya regler för medelstilldelning till fristående skolor. Den skall vara klar under 1995 så att de nya reglerna kan träda i kraft i juli 1996. Av rapporter från Kommunförbundet att döma är man ute i kommunerna enig om att resurserna skall fördelas till skolor med hänsyn till barnens behov. Resursfördelningsmodellerna kommer att väga in sådana faktorer som de sociala, antalet invandrabarn, barn med speciella behov etc. Miljöpartiet ser de fristående skolorna som en viktig resurs inte minst för den pedagogiska utvecklingen inom kommunerna. Naturligtvis skall också de fristående skolorna få bidrag enligt samma regler som de kommunala, alltså med hänsyn taget till barnens behov. Och naturligtvis måste hänsyn tas till skillnader i de ekonomiska spelreglerna för privata och kommunala skolor, t.ex. vad gäller moms och pensionsbetalningar. Något underlag för det förslag som nu hastats fram finns inte. Underlaget skall ju tas fram av den just påbörjade utredningen. Förslaget är extra olyckligt eftersom det inte yttrar sig om hur de fristående skolornas baskostnader skall beräknas, utan endast innehåller diffusa skrivningar om att speciella hänsyn skall tas till om skolan har skolhälsovård eller elever med speciella behov. Det är upp till kommunen att bestämma bidraget, precis som tidigare. Det enda nya är att kommunens svängrum har ökat, så att det omfattar även intervallet 75-85 %. Herr talman! Sammanfattningsvis kan man säga att detta förslag är dåligt underbyggt. Det gagnar inte de fristående skolorna och det öppnar upp för ett ökat godtycke från kommunernas sida vid beräkningen av bidragets storlek. Förhoppningen är att kommunerna som redan kommit mycket långt i budgetarbetet för 1995/96 inte alls påverkas av beslutet, och att man inför nästa budgetår har utredningens förslag att gå efter. Mycket talar för att utredningens förslag kommer att bli mycket bättre när det gäller garantier för en rättvis resursfördelning till de fristående skolorna. Jag yrkar bifall till reservation 1 mom. 1 och därmed avslag på regeringens förslag.

Herr talman! Som flera talare redan har konstaterat är regeringens hantering av de fristående skolorna mycket märklig. Samtidigt som en utredning tillsattes, som bl.a. skulle behandla just bidragen till friskolorna, kom regeringens förslag om en förändring av bidragsnivån från 85 % till 75 % av genomsnittskostnaden för en elev i den offentliga skolan. Det är en märklig hantering av flera skäl. För det första har det nya systemet knappt hunnit börja verka. För det andra finns huvud taget inte någon utredning eller analys, när det gäller de fristående skolornas ekonomi i förhållande till de offentligas, som ger belägg för vare sig underkompensation eller överkompensation av friskolorna. Båda argumenten förekommer ju i debatten, som ni vet. Förslaget kan bara ses som en eftergift till de starka krafter inom socialdemokratin som av ideologiska skäl till varje pris vill försämra de ekonomiska villkoren för friskolorna för att på det sättet långsamt strypa deras verksamhet. För att nämna litet historia har ett litet antal friskolor under många år antingen fått leva på svältgränsen - de har har bara överlevt på grund av att lärarna jobbat för låga löner och genom att föräldrarna har bidragit med matlagning, städning, basarer och liknande - eller så har skolorna tvingats ta ut skyhöga avgifter, vilket har medfört att bara barn till föräldrar med tjocka plånböcker har kunnat gå i friskola. Detta har minimerat antalet elever i friskolor samtidigt som det har lett till en otillfredsställande segregation. Den förra regeringen ändrade på detta genom att införa ett bidragssystem som var mer likvärdigt med den offentliga skolans. Genom att en lägsta bidragsnivå fixerades kunde friskolorna för första gången börja planera på litet längre sikt. Det ledde dels till att ett antal nya skolor startade, dels till att de flesta skolor som tidigare hade tagit ut avgifter sänkte avgifterna eller tog bort dem helt. För första gången öppnades alltså möjligheten att välja en fristående skola för helt vanliga föräldrar som av någon anledning ville satsa på det för sina barn. Genom att med kort varsel sänka nivån på bidraget med tio procentenheter har den nuvarande regeringen återigen slagit undan benen för den långsiktiga planering som är en förutsättning för verksamheten. Därmed har regeringen redan nu angett riktningen och har på det sättet bakbundit den kommitté som borde ha fått utreda bidragsbestämmelserna förutsättningslöst utifrån de erfarenheter som man nu börjar kunna dra av det gamla systemet. Det förslag som vi nu skall ta ställning till bygger på en uppgörelse mellan Centern och Socialdemokraterna. Jag tror att det har varit Centerns ärliga vilja att minska det ursprungliga förslagets skadeverkningar för friskolorna. Samtidigt tror jag att uppgörelsen ger helt motsatt effekt. Centern binder sig redan nu till en uppgörelse, dels om en lägsta procentsats, dels om ett antal listade faktorer som man skall ta hänsyn till vid bedömning av bidragets storlek. Det är bra att en del av de extra kostnader som fristående skolor ofta har lyfts fram. Men Centern går dessutom med på att kommunerna skall ha tolkningsföreträde fullt ut när det gäller att avgöra hur reglerna skall tillämpas. Det är alltså kommunerna som skall avgöra vilka av friskolornas särskilda kostnader som skall anses kunna räknas in i den lägsta procentsatsen för bidrag. Med den uppläggningen och med vetskapen om hur situationen tidigare har varit vid förhandlingar mellan kommuner och friskolor är det svårt att tro att det kommer att få någon som helst praktisk betydelse att friskolornas extra utgifter har listats. Britt-Marie Danestig-Olofsson borde informera sig om hur förhandlingarna mellan friskolor och kommuner gick till innan 85-procentsregeln infördes. De 75 procenten kommer i praktiken att bli ett tak, precis som de 85 procenten tidigare har varit. Dessutom bidrar uppgörelsen till att ytterligare bakbinda den sittande utredningen. Jag är övertygad om att saken hade gagnats betydligt mer, om Centern hade medverkat till att arbeta fram ett mer genomarbetat och genomtänkt förslag i den pågående utredningen tillsammans med de partier som inte bara i ord utan i praktisk handling vill visa att de tycker att det är viktigt att offentliga och fristående skolor kan leva sida vid sida på samma villkor. Nu har det blivit en halvmesyr som utredningen kommer att få mycket svårt att ändra på, och de som drabbas är som vanligt friskolorna som återigen får leva i ovisshet om framtiden. Herr talman! Det är inga stora mängder barn som går i fristående skolor. Det rör sig om knappt två procent av alla skolbarn. Om den positiva utvecklingen hade fått fortsätta kanske det hade blivit några procent ytterligare. De allra flesta barn kommer också i framtiden att gå i en offentlig skola nära hemmet. Det visar erfarenheter från andra länder. Det är ju också helt naturligt, därför att det är mest praktiskt och för att det för det mesta också fungerar alldeles utmärkt. Om det skall vara något värde med de internationella konventioner som Sverige lovat leva upp till och den svenska lagstiftning som tillförsäkrar föräldrar möjligheten att under vissa givna förutsättningar själva avgöra vilken undervisning de vill att deras barn skall få, så måste alternativen finnas kvar. Förutsättningen är då att de får arbeta på likvärdiga villkor. Sämre ekonomiska villkor leder till sämre kvalitet, vilket i sin tur leder till att Skolverket inte kan godkänna fortsatt verksamhet. Det är ett sätt att spela svälta räv, som inte är värdigt ett demokratiskt samhälle. Frågan om hur de fristående skolorna behandlas är av stor principiell karaktär. Den ger en bild av hur de styrande politikerna ser på den enskilde medborgare som engagerar sig och själv tar initiativ till en verksamhet som ligger litet vid sidan av den huvudfåra som politikerna anser vara den bästa. Hur bidragssystemet utformas är en viktig del i det sammanhanget. Jag yrkar bifall till reservation 1 i betänkande
Herr talman! Jag tycker att Inger Davidson gav uttryck för en uppfattning om kommunpolitiker som för mig är något främmande. Jag vill fråga Inger Davidson om hon inte alls tycker att det är barnens behov som skall styra tilldelningen av resurser. Om man tror att det är så, så måste en mängd kriterier få vara avgörande för besluten. Man måste ha ett slags fingertoppskänslighet, om man skall kunna göra nyanserade bedömningar. Efter Inger Davidsons inlägg blev jag väldigt tveksam till att hon kan se att den möjligheten finns.
Herr talman! Jo, jag tycker att det är viktigt att man skall utgå från barnens behov. Jag tror att de som bäst kan bedöma barnens behov i de allra flesta fall är föräldrarna. Att välja en skola ankommer på föräldrarna, eftersom de är förmyndare för sina barn. För att de skall kunna välja, måste det finnas några alternativ att välja på. Varje förälder som av någon anledning vill välja en annan skolform än den offentliga skolan för sina barn kan ju inte starta en egen skola, utan det måste finnas några alternativ att välja på. Därför är principen så oerhört viktig, att man skapar villkor för de fristående skolorna så att föräldrarna kan avgöra hur undervisningen skall ordnas för sina barn. Jag har ingen negativ inställning till kommunpolitiker, och jag brukar ofta stå upp och försvara dem i olika sammanhang. Men här ställs föräldrarätten mot kommunens naturliga rätt att försvara sitt revir, så att säga. Det finns oerhört många exempel på hur man, innan 85-procentsregeln infördes, vid de fristående skolorna fick sitta i dagar och nätter för att förhandla med kommunpolitiker från år till år, innan det blev klart hur bidragen skulle utformas. Det var en fullständigt ohållbar situation. Det är därför det är så viktigt att lägga fast en procentsats, så att man vet vad man har att rätta sig efter.
Herr talman! Nu är det så, Inger Davidson, att föräldrarna inte kan styra den offentliga resurstilldelningen. Det skulle väl i så fall bli ganska knepigt. Det är något som vi måste överlåta till kloka och kunniga kommunalpolitiker som också kan vara föräldrar. Jag kan inte förstå hur man skall kunna skilja på föräldrarätten och det här. Är föräldrarätten låst till När någonting är nytt tar det alltid sin tid innan man har känt på varandra. Det råder brist på kunskaper och erfarenheter. Men nu finns friskolor och nu har vi den här öppningen. Då har jag fullt förtroende för att detta kommer att ordna sig alldeles utmärkt i framtiden.
Herr talman! Det är självklart att föräldrarätten inte är låst till 85 %. Det sade jag inte heller. Jag sade att det är viktigt att man fastställer en procentsats. Som jag tidigare har sagt är jag villig att diskutera vilka olika faktorer som skall ingå. Men man måste vara väldigt noggrann och inte göra det på en höft, litet grand som jag upplever att man har gjort i det förslag som nu har lagts fram. Man måste verkligen noggrant gå igenom vilka extra kostnader som de fristående skolorna har och som vi måste ta hänsyn till. Vilka extra utgifter har den offentliga skolan som man måste ta hänsyn till och som inte den fristående skolan har? Utifrån detta får man sedan fastställa en procentsats. Och som jag sade är det viktigt att systemet utformas så att de fristående skolorna skall ha möjlighet att planera på lång sikt. Det är en fullständigt ohållbar situation att hålla på att förhandla år från år.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer, så är det gjort. Regeringens förslag och betänkandet är ett första steg för att förändra bl.a. bidragssytemet när det gäller de fristående skolorna. Beslutet innebär ett provisorium i avvaktan på att den utredning som har diskuterats och tillsatts och som har ett betydligt bredare uppdrag än bara bidragssystemet blir klar. För att undanröja alla missförstånd vill jag också inledningsvis säga att det finns många bra fristående skolor liksom det finns många bra kommunala skolor. Vi från vårt håll har ingen önskan att strypa några av dessa bra skolor. Men vi vill ställa samma grundläggande krav på alla skolor när det gäller bl.a. allsidighet och saklighet och t.ex. också kompetenta lärare. De allra flesta, både kommunala och fristående skolor, uppfyller dessa krav på ett bra sätt. När riksdagen för cirka tre år sedan beslutade om konstruktionen av de nuvarande bidragen till de fristående skolorna styrdes det beslutet i mycket hög grad av moderaternas privatiseringsiver. Det gällde då att så snabbt som möjligt fatta beslut som skulle skynda på bildandet av privata skolor. Beslutet fick mycket hård kritik, inte minst från moderaternas eget kommunfolk som menade att på det sättet som systemet konstruerades ryckte det undan grunden för kommunernas möjligheter att planera sitt skolväsende och uppfylla skollagens och läroplanens krav på en behovsstyrd resursfördelning. Det var stelt och statiskt. Man ansåg att det gick den kommunala självstyrelsen för när och att staten inte bara beslutade hur de statliga resurserna till skolan skulle fördelas utan också hur kommunernas egna resurser till skolan skulle användas. Vi delade mycket av den kritiken. Vi tror nämligen inte - och det är också ett svar till Inger Davidson - att all förtroendevald klokskap är samlad här i denna kammare. Den är visserligen väl representerad, men den finns dessutom i kommunerna där man är väl skickad att handskas med dessa frågor. Men den dåvarande regeringen ville inte lyssna. Vår kritik avfärdades med ganska föraktfulla påståenden om att vi bara var ute efter att inskränka rätten att välja skola och efter att lägga ner fristående skolor. Moderaterna hade en ambition att framstå som den enda kraft som försvarade valfriheten och möjligheterna att starta fristående skolor. Att det skulle kunna finnas ett annat bidragssystem som bättre svarar mot den lagstiftning som styr skolan ville de inte höra talas om. Därför, herr talman, blev det en total låsning så länge moderaterna satt i Utbildningsdepartementet. Det var mycket olyckligt, och det har inneburit en lång orolig tid för många fristående skolor som dessutom skrämdes av moderatpropagandan. Desto bättre synes det nu finnas mycket goda möjligheter för en bred uppslutning kring andra och bättre regler och bidragssystem för fristående skolor i framtiden. Det behövs långsiktiga lösningar, ökad stabilitet och mycket klara spelregler. Det tror jag att alla är betjänta av, både kommuner och fristående skolor. Den huvudsakliga kritiken mot det nuvarande bidragssystemet består i att det inte medger att resurserna fördelas efter behov. Med ett mycket högt schablonbelopp per elev ges det inte utrymme för hänsynstagande till de mycket stora skillnader i behov som olika skolor och elever har. I starkt segregerade kommuner behövs det större möjligheter att behovsstyra än dem som 85-procentsregeln medger. Jag tror att också att ett schablonbelopp på 75 % - som vi nu diskuterar - är en alltför snäv gräns i de allra mest segregerade kommunerna, där skillnaderna mellan olika kommundelar är så stora att dessa kommuner skulle behöva ha ett ännu större utrymme. Men detta skall ju den utredning som har påbörjat sitt arbete diskutera. Jag har faktiskt gott hopp om att den skall hitta bra lösningar. Till dess är det beslut som vi nu skall fatta ett bra steg på vägen. Men här finns ingen låsning för framtiden. Vi har poängterat - och det poängteras också i propositionen - att det här är ett provisorium och att kommittén inte är bakbunden. Kommitténs uppdrag är vidare än att man bara skall se på bidragskonstruktionen. Man skall komma med förslag om bl.a. tillsyn och uppföljning, om kriterierna för godkännande och avgifter. Detta är principiellt komplicerade frågor som hade behövt belysas redan innan riksdagen fattade beslut för tre år sedan. Den dåvarande regeringen lade ju fram sitt förslag ett par veckor innan den utredning som då arbetade lade fram sitt betänkande. Så nog skorrar kritiken från Ulf Melin, Inger Davidson och Margitta Edgren ganska falskt i mina öron om att vi inte bryr oss om en utredning. När de grundläggande principerna lades fast av den regering där era partier var representerade struntade ni blankt i den utredning som var på väg och som bara hade ett par dagar kvar till dess att betänkandet skulle presenteras. Vi ville upprepade gånger återigen ta upp dessa frågor till överväganden, men sådana propåer avslogs med motiveringen att reformen var så ny. Av någon outgrundlig anledning vill inte moderaterna att dessa frågor inte heller nu vidare skall belysas. Nu blir de här viktiga principiella frågorna grundligt belysta. Även om vi delar många av de uppfattningar som finns i motioner om bl.a. avgifter och regler för tillståndsgivningen, vill vi på dessa punkter invänta utredningens överväganden och remissinstansernas synpunkter innan vi går till beslut. Det är därför som dessa motioner har avstyrkts. Utredningen skall ju också överväga principerna för bidragssystemet. Men som jag ser det hindrar inte detta att riksdagen nu gör en förändring i nivåerna inom de principer som nu gäller. Det är en fråga av helt annan karaktär. Precis som Britt-Marie Danestig-Olofsson sade handlar det här om att ge kommunerna bättre möjligheter till en resursfördelning efter behov. Det anpassar också bidragssystemet bättre till vad som gäller för hela det andra skolväsendet. Med de kompletteringar som utskottet gör främst med anledning av Centerpartiets motion blir anpassningen till de regler som gäller för det övriga skolväsendet ännu bättre än vad som uttrycktes i propositionen. Det innebär att den gräddfil som en del - inte alla - fristående skolor har kunnat åka i har blivit smalare samtidigt som garantierna för behovsstyrning förstärks. Utskottet stryker under kommunernas ansvar för att, när det finns skäl för det, kompensera fristående skolor för sådana kostnader som följer av det enskilda huvudmannaskapet och sådan kostnader som följer av elevernas skiftande behov. Och det tycker jag är svar på Ulf Melins, Margitta Moderaternas besvikelse är ju inte att ta miste på, och det kanske inte heller är så förvånande att de är besvikna. Men nu kan de inte längre ropa att vargen kommer, som de har gjort i tre års tid. Ulf Melin påstod att vi socialdemokrater alltid har varit ute efter att hitta fel på de fristående skolorna. Nej, det har vi faktiskt inte varit. Däremot har vi har hittat stora fel i det bidragssystem som Ulf Melin var med om att införa. Det är en väldig skillnad. Jag tycker inte att vi skall utsätta de fristående skolorna för att behöva vara skottavlor för en kritik som skall riktas mot ett annat håll. Vi har i praktiken kunnat visa att det vi har sagt i debatten under tre år faktiskt är riktigt. Vi är beredda att ge de fristående skolorna villkor som är likvärdiga med dem som finns för kommunernas skolor. Jag har svårt att förstå varför Folkpartiet, Miljöpartiet och kds hakar på moderaternas uppfattning. Det begriper jag uppriktigt sagt inte. När jag har läst deras motioner har jag uppfattat det så att dessa partier vill ha en sjyst behandling av de fristående skolorna, och att de vill ha rättvisa. Som jag har sagt många gånger förut finns det ingenting som ställer krav på att vi skall ha ett orättvist bidragssystem till de fristående skolorna. Jag hoppas att dessa partier skall bli övertygade av utredningsarbetet om att det faktiskt finns både en ärlig och en seriös vilja att hitta lösningar som är både bra och trygga för såväl kommunerna som de fristående skolorna. Detta insåg Centerpartiet och Andreas Carlgren. Ingen kan väl med bästa vilja i världen påstå att han är ute efter att strypa de fristående skolorna. Tvärtom har jag uppfattat Andreas Carlgren som en mycket varm anhängare av både pedagogiska alternativ och alternativa huvudmannaskap. Med den grundsynen har han riktat in sig på att nå bra resultat i sak och lämnat den retorik som alltför länge har styrt debatten. Vi kan bara konstatera att han har lyckats bra. Dessutom uppstod det faktiskt inte några väldiga problem i vårt gemensamma sökande efter lösningar. Anledningen var mycket enkel; vi var överens om mycket. Jag tror att den samsynen skulle kunna vidgas till att omfatta många fler. Det vore bra för kommunerna, för de fristående skolorna och inte minst för barn och föräldrar. Valet av utbildning och skola för barnen är ju ett långsiktigt och viktigt beslut som skall gälla för många år framöver, och i sådana frågor är det särskilt viktigt med stabila spelregler. Förslaget innebär också att en skola som vill bli godkänd och få bidrag måste lämna in sin ansökan något tidigare nu jämfört med vad som varit fallet förut. Motivet är enkelt: kommunerna måste för sin ekonomiska planering och för planeringen av sitt skolväsende få besked tidigare om vilka skolor som planeras att bli godkända. Får inte kommunerna det ökar risken för att vi i slutändan tvingas betala för dubbla organisationer. I en tid med begränsade resurser borde ju alla kunna instämma i det. Det är bara moderaterna som inte ser nödvändigheten i detta. Herr talman! Jag kan bara konstatera att i och med detta beslut har de borgerliga partierna spruckit när det gäller den fråga som för den tidigare borgerliga regeringen var något av ett huvudnummer. Det återstår inte särskilt mycket av det som var regeringspolitik för bara drygt ett halvår sedan. Jag tänker i första hand inte på Centerns ställningstagande. Vi har nog känt på oss att Centern under de gångna åren haft det svårt att anpassa sig till både språkbruk och innehåll i den moderata skolpolitiken. Nej, jag tänker i första hand på att det nu bara är moderaterna kvar som hårdnackat fortsätter att vägra att ens diskutera ett rättvist bidragssystem. Jag har tolkat såväl Folkpartiets som kds och Miljöpartiets motioner så att dessa partier nu är beredda att föra diskussioner om förändrade regler, om än inte just nu och här. Diskussionen skall återkomma i utredningen, och vi får anledning att återkomma till den också här i kammaren.

Herr talman! Jag har då aldrig hört Eva Johansson vid något tillfälle under den förra mandatperioden säga något gott om de fristående skolorna. Hon har varit en av dem som drivit hetsjakten mot de fristående skolorna här i Sveriges riksdag. Jag log väl litet grand i min kammare när jag första gången läste igenom betänkandet och såg att socialdemokraterna med Eva Johansson i spetsen faktiskt t.o.m. i majoritetstexten kunde skriva att de fristående skolorna i många fall inte har fått den kompensationsnivå som de borde ha fått. Välkommen in i det sällskapet! Jag tyckte vidare att det var ganska intressant när Eva Johansson talade om att man ville ha en bred samsyn och hade lyckats nå en överenskommelse med Centerpartiet. Min fråga är då: Eftersom moderaterna inte fick någon inbjudan till några överläggningar om att diskutera bidragsnivån, har kanske Folkpartiet och Kristdemokraterna fått en sådan inbjudan från Eva Johansson? Det vore ganska intressant för oss i utskottet och även för andra att få reda på det. Vad sedan gäller ryckigheten undrar jag om det inte är ni som står för den. Ni utfärdar direktiv till en utredning som skall vara klar i november månad. Samma dag skriver ni en proposition där ni föreslår sänkning av bidragsnivån. Sedan säger ni att de bidragsbestämmelser som skall utarbetas i utredningen skall kunna gälla fr.o.m. den 1 juli nästa år. Min fråga är då: Om det nu kommer fram i utredningen att den garanterade ersättningsnivån skall vara 85 % eller 95 %, avser då socialdemokraterna med Eva Johansson i spetsen att lägga fram en ny proposition med förslag till höjning av kompensationsgraden? Jag vill också fråga Eva Johansson om hon delar följande uppfattning, som Carl Tham framförde här i riksdagen den 18 maj i år: "För det första har vi i regeringen klart markerat att vi inte vill ha en utveckling som innebär fler och fler privatskolor i landet med därmed följande segregation. Detta gjordes också klart i valrörelsen." Har Eva Johansson samma uppfattning som Carl Tham har i denna fråga?
Herr talman! Vi har varken skrivit i betänkanden eller sagt här i kammaren att det inte finns bra fristående skolor. Jag tränade på detta under hela den föregående mandatperioden, och om Ulf Melin hade velat höra det, skulle han ha kunnat få det redan då. Vår huvudsakliga kritik i den här frågan har inte riktats mot fristående skolor utan mot det bidragssystem som Ulf Melin var med om att införa. Det undanröjer möjligheterna för kommunerna både att planera sin skolorganisation på ett vettigt sätt och att fördela resurser efter elevernas behov. Detta har kommunerna i uppdrag att göra. Vi måste alltså endera ändra på kommunernas uppdrag eller på bidragssystemet. Jag tycker nog att uppdraget att fördela resurser efter behov är vida viktigare än att hålla fast vid ett orättvist resursfördelningssystem. När det sedan gäller utredningen vill jag säga att den har sina direktiv. Den är fri att lägga fram de förslag som den tycker är bra för den framtida skolan. Sedan kommer naturligtvis de förslagen att bedömas i vanlig ordning. Om Ulf Melin kan få utredningen med sig på att höja bidragen till 85, 90 eller 100 % och om det finns skäl för det, får vi sedan pröva den saken.
Herr talman! Eva Johansson säger att man hade kritik mot bidragssystemet. Ja, jag skall direkt erkänna att ni verkligen har haft det. Men det intressanta är att ni när ni satt i regeringsställning före 1991 års val inte gjorde ett smack för att förbättra de fristående skolornas situation. De fick låga bidrag, hade låga lärarlöner och stöddes genom stora insatser från föräldrar och andra ideella krafter. I många fall fick man ta ut elevavgifter, just därför att ni var så njugga mot dessa skolor. Utvecklingen med det bidragssystem som vi föreslog och riksdagen beslutade om visar att de fick hyggliga villkor. Det har också givit till resultat att vi åter har fått en större mångfald i skolsystemet. Vad sedan gäller att föregripa utredningen måste väl Eva Johansson hålla med om att det är det som man gör. Reglerna för bidrag är trots allt en central fråga för de fristående skolorna. Det är kanske den viktigaste frågan i utredningen, och den föregriper ni. Vi tycker inte att det är rimligt. Jag vill slutligen, herr talman, än en gång vilja fråga Eva Johansson om hon delar följande uppfattning, som Carl Tham redovisade här i riksdagen: "För det första har vi i regeringen klart markerat att vi inte vill ha en utveckling som innebär fler och fler privatskolor i landet och därmed följande segregation. Detta gjordes också klart i valrörelsen." Delar Eva Johansson Carl Thams uppfattning?
Herr talman! Ulf Melin har alldeles rätt i att vi inte har samma ideologiskt styrda vilja att privatisera skolväsendet. Därvidlag skiljer sig moderaterna och socialdemokraterna åt. Jag tror att vi har ett ganska gott stöd både i skolan som organisation och bland elever och föräldrar för vår inställning. Den sammanhållna grundskolan är oerhört viktig, men det har inte lett oss fram till att vi vill strypa de fristående skolor som i dag är ett alternativ och som många gånger gör ett bra jobb. Det är en stor skillnad däremellan, och jag tror att också Ulf Melin inser det, när stridens hetta har lagt sig litet grand. Ulf Melins sätt att jämföra den nuvarande debatten med de förhållanden som rådde innan vi över huvud taget hade den nuvarande formen av bidragssystem för fristående skolor är ett knep som man tar till när argumenten tryter litet grand. Ingen människa förfäktar ju i dag att vi inte skall ha ett bidragssystem för fristående skolor. Vi är ju allihopa ense om att vi bör fatta beslut om ett sådant system, men vi har olika uppfattningar om hur det skall se ut. Det där kan vi väl lägga på någon skräphög, Ulf Melin. Det är inte särskilt sakligt.
Herr talman! Jag kan förstå att den spricka i den förra regeringen som Eva Johansson nu söker efter, när Centern har medverkat till den här uppgörelsen, är gefundenes Fressen för henne. Den förra regeringen bestod av fyra olika partier, som hade olika åsikter i väldigt många frågor, också inom utbildningspolitiken, men vi hade också en ambition att komma fram till gemensamma ståndpunkter och gjorde det också för det allra mesta. Men det hände också att man gjorde sådana utvikningar som Centerpartiet nu har gjort. Det provisoriska systemet kan bara vara i kraft i avvaktan på utredningen, säger Eva Johansson. Jag undrar om hon verkligen själv tror på det. Om regeringen har lagt fram ett förslag med en procentsats ett halvår innan utredningen skall vara färdig och direktiven ganska tydligt uttrycker åt vilket håll man vill gå, måste jag verkligen säga att det är svårt för en utredning att tycka att den kan arbeta förutsättningslöst. Men om det verkligen är så, kommer jag att göra allt för att vi med hjälp av utredningen skall få fram ett bättre bidragssystem än det som finns nu. Jag upplevde inte precis när debatten under den förra perioden var som hetast att det var ett bättre bidragssystem som socialdemokraterna försökte arbeta fram. Jag upplevde framför allt att det riktades en kritik mot hela friskolesystemet. Jag måste få säga det, eftersom det på Eva Johansson låter som om det inte alls har förekommit någon sådan kritik. Om man vill ha fler exempel kan man leta bland de socialdemokratiska motioner om friskolor som väcktes under den allmänna motionstiden i år. Om jag inte minns fel var det sex motioner, och fem av dem uttryckte en mycket negativ inställning till fristående skolor. Det var bara Widar Anderssons motion som inte gjorde det. Man kan också se på den kritik som ordföranden i Fristående skolors riksförbund för fram mot departementets hantering, med långdragning av frågor om tillståndsgivning till fristående skolor. Han är själv socialdemokrat. Det är ett ytterligare exempel på att det faktiskt finns en negativ och mycket tråkig inställning. Min ambition är, som jag sade, att vi skall försöka komma fram till ett system som vi kan vara överens om. Jag är beredd att diskutera nivåerna i det.
Herr talman! Det tycker jag är bra. Jag sade också i mitt inledningsanförande att jag har upplevt att sprickan i borgerligheten inte går mellan å ena sidan Centern. Den går någon annanstans. Jag har läst era motioner och kommit fram till att det nu bara är Moderaterna som skiljer ut sig och inte vill vara med om någon diskussion. Däremot har Inger Davidson och hennes parti tillsammans med både Folkpartiet och Centern markerat i sina motioner att de är beredda att medverka i denna diskussion. Det är bra. Direktiven till utredningen ligger fast. Om det nu är så att Inger Davidson har känt sig bakbunden tycker jag nog att hon kan känna att bojorna lossnar litet. Ni har mandat att lägga fram de förslag ni tycker skulle bidra till att vi får en bättre tingens ordning. Våra motioner från vår oppositionstid var så konkret utformade att det t.o.m. fanns lagförslag i någon av dem. Det var sannerligen inte bara kritik. Vi lade oss vinn om och kunde presentera ett konstruktivt alternativ till det vi tyckte var dåligt. Det tyckte vi var vår uppgift som opposition.
Herr talman! Jag gläder mig om mina bojor börjar lossna. Det känns bra. Jag tackar för det. Jag vill gå tillbaka till något som Eva Johansson sade i sitt förra inlägg, nämligen det om kommunal självstyrelse kontra föräldrarätt. Hon sade att all förtroendevald klokskap inte finns här i riksdagen. Det skall gudarna veta att det inte är så. Men all klokskap kanske inte heller finns på den kommunala nivån, dess värre. När det fanns en gräns på 85 % som lägsta nivå fungerade den alltid som tak. Jag skulle gärna vilja veta vad Eva Johansson tror om anledningen till det. Jag vet faktiskt inte något exempel där man har gett bidrag utöver 85 %. Om Eva Johansson har ett sådant exempel skulle jag vara tacksam att få höra det. De kommuner som skall tala om vilka bidrag de fristående skolorna skall ha är på ett sätt jäviga, eftersom de också skall bestämma om bidragen till sina egna skolor. Vi håller med om att resursfördelningen skall göras efter behov. De fristående skolorna har aldrig fått 100 % av det bidrag man ger för en genomsnittselev i den kommunala skolan. De har alltid fått mindre än 100 %. Jag har mycket svårt att förstå det som ofta förs fram, att det är en överkompensation och att det är därför man måste ändra systemet. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring till det också. Men framför allt vill jag veta om det finns något exempel på att man har tagit hänsyn till extra kostnader.
Herr talman! Det finns faktiskt ganska många sådana exempel. Jag kan göra det mycket enkelt för mig och säga att jag har ett i min egen hemkommun. Den finskspråkiga skolan, som blev fristående, har fått mer än de 85 procenten därför att behoven bedömdes som sådana. Om det rådde fullständig politisk enighet i kommunen, från Vänsterpartiet till Ny demokrati, som jag antar var med på det på den tiden. Det finns en hel del klokskap. Detta förekommer också på många andra ställen där man gör en bedömning av behoven. Men man har känt sig låst av gränsen på 85 %. Den har i praktiken inneburit en överkompensation till en del skolor, där man skulle ha bedömt behovet som lägre om man hade fått göra samma bedömning som man gör för de kommunala skolorna. Kommunerna får nu ett större utrymme för en behovsanpassning av resursfördelningen. Det tycker jag är bra. Jag kan inte heller förstå misstänksamheten mot kommunalt förtroendevalt folk. Det är där kompetensen i fråga om skolornas behov finns. Den har inte vi här. Vi har inte kunskapen om varje enskild skola eller t.o.m. varje enskild elev. Hur bra vi än kan tycka oss vara vet vi väldigt litet om det, mer än kanske något enstaka exempel från vår egen hemkommun. Men det räcker inte för att fatta sådana beslut.

Herr talman! Eva Johansson tog upp att den borgerliga regeringen lade fram sitt förslag innan den Johanssonska utredningen var klar. Det är korrekt. Men det är väl ingen ursäkt för att nu upprepa samma felaktiga ordning. Dessutom menar jag att vi nu har några års erfarenheter som underlag för en parlamentarisk utredning och därmed ett helt annat läge. Då gällde det att ge förutsättningar för alla barn och föräldrar att välja utifrån andra förutsättningar än plånboken. Då gällde det att ge friskolornas lärare en marknadsmässig lön. Då gällde det att markera uppskattning över huvud taget för friskolorna. Nu har vi systemet. Nu börjar vi också få erfarenheter. Det är de erfarenheter som en parlamentarisk utredning skall arbeta med. Eva Johansson har uppfattat mig helt rätt. Folkpartiet vill ha en sjyst behandling och rättvisa för friskolorna. Vi tror inte att alla socialdemokratiska ledamöter tänker strypa friskolorna, långt därifrån. Men vi har också andra erfarenheter av vissa socialdemokratiska kommunalpolitiker. Det gör att detta är en oerhört vital fråga. Jag tror fortfarande att det till del är ett strategiskt misstag att införa detta provisoriska system nu i stället för att vänta på den parlamentariska utredningen. Trots det är Folkpartiet villigt att gå in i arbetet med öppet sinne och avsikten att hitta stabila och långsiktiga lösningar som är bra för landet, för friskolorna och för de föräldrar och barn som vill välja friskolorna.
Herr talman! Jag tycker faktiskt inte att vi upprepar den borgerliga regeringens misstag. Då lades en proposition på riksdagens bord där man lade fast viktiga principiella ställningstaganden, som ni väl hade tänkt er skulle få vara kvar för lång tid framöver. Vi gör inte det nu. Vi vill att de ställningstagandena skall ske efter noggranna överväganden i denna utredning. Däremot tycker vi att vi kan ändra på nivån för minsta garanterade bidrag till fristående skolor och öka möjligheten för kommunerna att göra en behovsanpassning. Vi gör också en tydligare markering än den borgerliga regeringen. Det kanske var er underlåtenhet i det avseendet som medförde att en del kommuner har betraktat nivån 85 % som ett tak. Vi markerar mycket tydligt kommunernas ansvar för att göra en behovsbedömning och låta den styra det faktiska bidraget. Därmed får de fristående skolorna ett bidragssystem som i mångt och mycket är detsamma som det för de kommunala skolorna. Jag bedömer det som att det bara är i de allra mest segregerade kommunerna som det fortfarande kommer att finnas ett glapp.
Herr talman! För mig ingår det i de grundläggande principerna att ge de fristående skolorna en garanti för att det skall vara möjligt att överleva, med lärare, lokaler, läromedel osv. Det verkar som om Eva Johansson menar att det inte är så viktigt. Det är viktigt med stabila spelregler. I sitt anförande sade Eva Johansson att ändringen innebär ett provisoriskt system. Jag kan fortfarande inte förstå att man vill göra detta som jag tycker strategiska misstag, att införa ett provisoriskt system och ändra i spelreglerna på ett sätt som gör att det kanske blir svårare att komma överens över partigränserna. Vi har ju nu hört Eva Johansson och även Britt-Marie Danestig-Olofsson bedyra att det är meningen. Vi är ju alla positivt inställda till friskolorna. Vi vill alla att de skall överleva. Vi vill alla att de skall kunna utvecklas - eller hur?
Herr talman! Jag delar den uppfattningen, i alla de fall där vi har bra fristående skolor. Jag har ingen anledning att vilja strypa någon av dem. Däremot kan jag inte förstå varför just de skolorna skall ha en garanti som ingen annan kommunal skola har, nämligen en garanti vad gäller 85-procentsregeln. Det har ingen kommunal skola. Kommunerna fördelar sina resurser till skolorna efter behov, om de följer läroplan och skollag. För en del skolor innebär det att de hamnar under 85 %, och andra hamnar långt över Det är likheten med det systemet som vi eftersträvar. Vi önskar inte strypa någon enda skola.
Herr talman! Miljöpartiet var inte med förra mandatperioden, så det är intressant att höra historiken över hur det såg ut då. Vi kan konstatera att läget i dag är så, att vi i samtliga partier är totalt överens om att vi vill ha de fristående skolorna. Samtliga är överens om att det gamla bidragssystemet inte är bra. Alla är överens om att vi behöver ett nytt. Alla hälsar utredningen som nu sitter och arbetar välkommen. Ingen är emot detta. Det enda som är obegripligt är att man har hastat fram med detta förslag. Det är för oss obegripligt att man sänker gränsen till 75 % utan att vi har något nytt regelsystem utarbetat. Det innebär en liten risk för att man någonstans i någon kommun ger en fristående skola litet för litet pengar. Det är alldeles uppenbart att åtminstone några partier anar att den risken föreligger. Det framgår av historiebeskrivningen. Det är alldeles onödigt. Jag skulle vilja ställa en enkel fråga. Jag misstänker nämligen att underlaget för beslutet är dåligt. Kan Eva Johansson tala om hur mycket man tror att de fristående skolornas bidrag kommer att sänkas totalt? Jag misstänker att vinsten i kommunerna kommer att vara vida mindre än kostnaden för att ta fram detta tillfälliga förslag, inklusive arbetet här i kammaren.
Herr talman! Jag tycker faktiskt inte att vi ens skall försöka att svara på Gunnar Goudes fråga av den enkla anledningen att vi inte skall göra bedömningarna av behoven i denna kammare. Det är själva poängen i vårt förslag. Vi vet att den bästa kompetensen för detta finns ute i kommunerna, och det är där bedömningarna av behoven skall göras. Jag är ledsen; jag kan inte svara på detta. Men jag vet att det finns många exempel. Britt Marie Danestig-Olofsson tog ett exempel från sin hemkommun. Hon kunde redovisa hur systemet med de 85 procenten och systemet med schablonbelopp över huvud taget kan användas för att överkompensera en skola som i en kommunal organisation inte skulle ha fått så mycket pengar. Vi hade för ett par tre år sedan precis samma diskussion nere i Göteborg, t.ex., där alla skolor i en av de mer välsituerade stadsdelarna var på väg över i ett friskolesystem därför att de hade kunnat tjäna bra många miljoner på det. Men hur det ser ut över landet totalt sett är jag som sagt inte beredd att ens vilja gissa. Det är klart att det finns risk för att en skola kan få för litet pengar. Jag tror faktiskt att varenda rektor i varenda skola - fristående eller kommunal, landet över - är beredd att säga att det inte bara finns risk för att de skall få för litet utan att de får för litet pengar för att kunna svara upp mot de behov som finns. Det gäller att använda de pengar som finns så vettigt som möjligt och fördela dem så rättvist som möjligt. Det är det som detta förslag nu ger utrymme för ett år tidigare än om vi hade inväntat utredningen. Jag tycker som sagt att det är viktigast att vi inväntar utredningen i de principiella frågorna. Jag tycker att frågan om nivån delvis är en annan fråga.
Herr talman! Eva Johansson talade om "gräddfilen". Det var det som gjorde att jag ställde frågan. Det kan vara trevligt att veta hur stor "gräddfilen" är, så att säga. Jag tycker nog att det är anmärkningsvärt att man går till beslut utan att ha en aning om huruvida det över huvud taget finns ett reellt problem. Vi får komma ihåg att de kommunala skolorna under de senaste tre åren har haft mycket kraftiga nedskärningar, och att genomsnittsbeloppet kommer att ligga mycket lågt. Genomsnittsbeloppet beräknas i de flesta kommuner dessutom inte med hänsyn till de kostnader man har för barnens speciella behov, eftersom de ligger utanför beräkningskalkylen. Jag kan inte annat än att tycka att det är någonting konstigt med förslaget. Jag har en känsla av att det finns ett annat skäl som inte redovisas, som har gjort att man på detta mycket ovanliga sätt föregripit en utredning och kommit med ett hastigt förslag som kommunerna knappast ens hinner arbeta enligt.
Herr talman! Jag skulle bara avslutningsvis vilja lugna Gunnar Goude: Det finns inga andra skäl än de vi har redovisat. Vi tycker att de är goda nog.

Herr talman! Vi för nu en lång debatt om fristående skolor. Jag måste kanske påminna om att de elever som går i fristående skolor ändå utgör en väldigt liten del av det totala antalet elever i svenska skolor. De villkor som gäller för elever i fristående skolor gäller alltså bara några av eleverna i det svenska skolsystemet. Låt oss tala om fristående skolor eftersom vi nu debatterar det! Jag vill säga att fristående skolor är en naturlig del i det svenska skolsystemet. Det finns fristående skolor som har positiva effekter inte bara för de elever som går där utan också för skolsystemet i sin helhet. Men alla fristående skolor har inte det. Låt oss komma ihåg det också. Det finns också negativa effekter. Det finns fristående skolor som inte håller en god kvalitet för de elever som går där, och det finns fristående skolor som har effekter på det övriga skolsystemet som inte är positiva utan snarare negativa. Det känns angeläget att påpeka det när flera talare mycket vältaligt har talat om de goda effekterna och de bra sakerna med fristående skolor. Jag kan instämma i det i många fall. Men anledningen till att vi för denna debatt, lägger fram förslag om förändringar och har tillsatt en utredning är ju att det också finns problem. Det är de problemen som inte är alldeles lätta att lösa. När man vill stimulera och stödja en valfrihet och att det skall vara möjligt för elever att välja att gå i en fristående skola påverkar det också möjligheterna för den elev som inte väljer att gå i en fristående skola. Vi som politiker måste ta ansvar både för de elever som väljer att gå i en fristående skola och för de elever som väljer att inte göra det. Vi bör skapa ett sådant system att valet inte styrs av att man får bättre ekonomiska villkor i den ena skolformen eller att man är tvungen att betala höga avgifter i den ena skolformen. Ibland kan den fristående och den kommunala skolan positivt stödja och befrukta varandra. I vissa fall, när resurserna är begränsade, kan det också finnas en konkurrens som inte är sund utan kan leda till dåliga effekter på den ena skolan beroende på hur det går för den andra skolan. Det är svårt att göra den avvägningen. Det är därför vi för denna debatt, och det är därför vi behöver en utredning. För oss politiker är det nödvändigt att ta ansvar för alla elever - både på nationell nivå, och för kommunala politiker på kommunal nivå. Det finns ibland motsättningar mellan de olika behoven, och då är det svåra avvägningar som måste göras. Vi vill ha valfrihet i skolsystemet, men vi vill också ha trygghet i skolan. Vi vill ha rättvisa, och vi vill ha kvalitet. Ofta går dessa olika målsättningar att förena, och då är det bra. Men det finns också fall då det finns motsättningar, och då måste vi försöka lösa de problemen. Det är nödvändigt att det finns en viss förutsägbarhet i handhavandet så att man i förväg vet vad det är för krav som man skall uppfylla för att bli godkänd som fristående skola. Vi för också en diskussion om behovet av centrala regler. Det är säkert flera som känner ett behov av det. Samtidigt vet vi också att när man håller sig strikt till väldigt strikta och stela centrala regler tenderar det att leda till absurda tolkningar i de enskilda fallen. Här kan det bli en svår avvägning mellan olika viktiga bedömningar. Vi ställer krav på att det skall finnas en god kvalitet i samtliga skolor. Det är ett viktigt krav eftersom vi har ansvar för att alla barn och ungdomar får gå i en bra skola av bra kvalitet. Det skall vara en skola som uppfyller alla krav på allsidighet och saklighet, en skola där man förmedlar och delar de gemensamma värdegrunder som finns uttryckta i skollag och läroplan. Därför är jag oroad över en del signaler och kritik som har framförts mot vissa fristående skolor om att de inte skulle uppfylla dessa kvalitetskrav. Jag har inget belägg eller underlag för att säga att så skulle vara fallet, men eftersom kravet på hög kvalitet är så viktigt för att vi skall kunna garantera alla barn och ungdomar en bra skolgång är jag oroad över dessa signaler. Det är också därför som den parlamentariska kommittén har fått i uppgift att titta på om vi har tillräckligt strikta krav i dessa avseenden när det gäller godkännandet av nya fristående skolor. Låt oss också erkänna att vi har ett inneboende problem när vi har ett skolväsende som generellt sett är decentraliserat och målstyrt, medan vi har ett friskolesystem som i dag är centralstyrt och detaljreglerat. Det är inte alldeles enkelt att få de olika styrsystemen att fungera bra tillsammans. Jag tycker att det är viktigt att alla skolor är tillgängliga för alla elever. Det är viktigt att det är möjligt för en elev att faktiskt välja i vilken skola man vill gå oavsett om man råkar ha särskilda svårigheter i skolan, oavsett om man råkar ha ett funktionshinder och oavsett storleken på föräldrarnas plånbok. Vi är inte där ännu. Det finns flera olika saker som hindrar elever från att faktiskt välja den skola man vill gå i. Det är också en fråga som vi bör se över. Regeringen har därför tillsatt den parlamentariska utredning som det hänvisats till flera gången här i debatten. Jag har höga förhoppningar på vad den parlamentariska utredningen skall kunna komma fram till för förslag. I avvaktan på de förslagen har regeringen föreslagit att vi skall ändra i det regelsystem som styr bidragsgivningen till de godkända fristående skolorna. Det är inte korrekt som en del debattörer här har sagt att regeringen föreslår att man generellt sett sänker bidragsnivån till de fristående skolorna. Det är inte innebörden av vårt förslag, och det kommer inte att bli innebörden av riksdagens beslut. Innebörden är att vi utökar möjligheten för kommunen att göra en bedömning av elevernas och skolornas behov och ta hänsyn till detta i bidragsgivningen. Kommunerna har att ta hänsyn till behoven hos elever som väljer att gå i fristående skolor och också till behoven hos elever som väljer att inte gå i fristående skolor. För att den avvägningen skall kunna göras på ett så rättvist och rimligt sätt som möjligt behöver utrymmet för kommunerna öka i förhållande till det som har gällt under det regelsystem som föreslogs av Beatrice Ask. Det är inte heller så att vi har föregripit utredningen. När vi lade fram propositionen sade vi mycket tydligt, och det finns hänvisat till det i propositionen, att det här är ett förslag som vi lägger fram i avvaktan på utredningen. I en del fall har man i dag en överkompensation av fristående skolor, det gäller inte alla fristående skolor men det gäller vissa fristående skolor. De som har erfarenhet av de kommuner och de stadsdelar där det sker vet vilka oerhört stora problem det skapar i konkurrensen med den kommunala skolan. När resurserna till eleverna i skolan generellt sett är knappa är det oerhört viktigt att de kan fördelas så att de elever som har de största behoven också får de största resurserna. Då måste vi skapa ett utrymme för kommunerna att med de knappa resurser man har också göra de viktiga politiska avvägningarna. Jag välkomnar de tillägg till regeringens förslag som utskottet i samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet har åstadkommit. Jag tycker att det har förbättrat regeringens förslag. Det visar tydligare att vi strävar efter ett bidragssystem som är mer behovsorienterat än det som hittills har rått. Eva Johansson har redan gett exempel på att det finns flera kommuner som redan i dag ger bidrag till fristående skolor som är högre än de 85 % som är en miniminivå i dag. Det är därför som jag inte känner mig orolig för att kommuner inte skulle ge högre bidrag till de skolor som är i behov av det när miniminivån blir 75 %. Redan i dag gör man ju det till de skolor som är i behov av högre bidrag än 85 %.

Herr talman! Under de år som jag har lärt känna Ylva Johansson har mitt intryck varit att hon är en tänkande kvinna. Jag tror egentligen att hon inte ville lägga fram den här propositionen. Jag tror att den har blivit framtvingad av den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Jag blev ännu mer övertygad om det när jag lyssnade på det anförande som Ylva Johansson nyss höll. Där välkomnade hon det tillägg som man har gjort i skollagen i enlighet med överenskommelsen med Centerpartiet. Om det egentligen inte är ett hafsverk så undrar man litet stilla varför inte Ylva Johansson föreslog den förändringen i skollagen i propositionen. När det gäller sänkningen på 25 % är det klart att man kan säga att en fristående skola kan få 85-90 % även i framtiden. Men med den erfarenhet vi har efter de år som vi har haft det nya bidragssystem vill jag påstå att risken är uppenbar att 75 % blir både ett golv och ett tak. Många uttalanden som är gjorda av ledande socialdemokrater både här i riksdagen och i press osv. tyder på detta. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga om utredningen. Ylva Johansson försäkrar att man minsann inte föregriper utredningen. Jag tycker att man gör det när man samma dag som man ger direktiven till en utredning som bl.a. skall se över bidragsreglerna föreslår den här sänkningen. Man säger också att man avser att återkomma nästa år till riksdagen om utredningen eventuellt skulle komma fram till något annat. Min fråga till Ylva Johansson är: Är den här överenskommelsen kortsiktig, eller är den långsiktig?
Herr talman! På den sista frågan vill jag svara att jag hoppas att den samtalston och den samarbetsanda som har varit grunden för den uppgörelse som har kunnat träffas i utbildningsutskottet i den här frågan är långsiktig. Hur det konkreta regelsystemet sedan skall utformas får övervägas i den parlamentariska utredningen. Vi får ta ställning till det när den utredningen är klar med sitt arbete. Jag vill också säga att det förslag som vi nu har lagt fram och som riksdagen kommer att besluta om innebär att vi gör en ändring i regelsystemet för bidragen redan nästa år. Det är inte så att det förslaget och den ändringen i första hand skall ses i relation till utredningen, utan det skall ses i relation till det regelsystem som har rått. Det har haft svåra effekter i vissa kommuner och gentemot vissa fristående skolor. Vi har faktiskt haft effekter av att vissa fristående skolor har blivit överkompenserade som har inneburit att det har lönat sig för vissa kommunala skolor att ombilda sig till fristående skolor. Genom att enbart ändra huvudmannaskap har man kunnat få ett högre bidrag. Jag finner ett sådant system mycket stötande. Även om det har varit ett fåtal skolor som varit aktuella för denna överkompensation är de fallen mycket stötande i ett allmänt skolsystem med knappa resurser. Det är mot den bakgrunden som detta skall ses. Vi har inte tyckt att det varit lämpligt att fortsätta med ett system med så pass svåra effekter under ytterligare ett år.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det svar jag nu fick av skolministern visar att den överenskommelse som är träffad mellan Socialdemokraterna och Centern när det gäller ersättningsnivån är långsiktig. Då har man ju faktiskt föregripit utredningen genom denna överenskommelse. Det lär majoriteten i utredningen bara ha att rätta sig efter. Carl Thams uppfattning som han delgav här i kammaren: För det första har vi i regeringen klart markerat att vi inte vill ha en utveckling som innebär fler och fler privatskolor i landet och därmed följande segregation. Detta gjordes också klart i valrörelsen. Herr talman! Nu tror jag att Ylva Johansson inte kommer att svara på den frågan. Det gjorde inte heller Eva Johansson. Skälet tror jag är att de tycker att det egentligen är litet pinsamt när den gamla folkpartisten är mer socialdemokrat än vad socialdemokraterna själva är.
Herr talman! Jag måste rätta Ulf Melin. Jag svarade alldeles nyss att jag hoppades att det samtalsklimat och det samarbetsklimat som har rått i utbildningsutskottet skall vara långsiktigt. Men den konkreta utformningen av de regler som skall gälla för bidragsgivningen får den parlamentariska utredningen arbeta med, och sedan får vi ta ställning till det. Jag skall faktiskt svara på Ulf Melins fråga när han tar upp lösryckta citat från ett annat statsråd. Mitt svar på den frågan är att jag inte tänker bidra till att sänka nivån på den här debatten till en så pass låg nivå som det skulle innebära att statsråd stod i riksdagens kammare och recenserade lösryckta citat från andra statsråd framförda av moderata företrädare.
Herr talman! Jag är förvånad över att minnet är så kort när det handlar om situationen för de fristående skolorna. Det är knappast så att valet har styrts av att man har velat ha bättre ekonomiska resurser när man under 70 och 80-talet mot alla odds har startat och drivit friskolor eller låtit sina barn gå i en fristående skola. Man har verkligen fått kämpa för att det hela skall gå runt. Lärarna har fått jobba för låga löner, och föräldrarna har fått städa, osv. Det är också oerhört tydligt att det finns en spricka inom Socialdemokraterna i den här frågan. Det handlar inte bara om lösryckta citat från statsråd, utan det finns citat från alla möjliga håll som man skulle kunna ta fram här. Men jag inser att det är svårt för Ylva Johansson att få belägg för om de är riktiga eller inte, så jag tänker inte göra det. Men jag tror att de flesta är medvetna om att det är så. Jag tycker därför att det är roligt att Ylva Johansson så tydligt säger att de fristående skolorna är en naturlig del i det svenska skolsystemet. Det betyder mycket att ett socialdemokratiskt statsråd slår fast det så tydligt, och det vill jag tacka för. Sedan till frågan om att de knappa resurserna ger minskade bidrag. Det blir tyvärr minskade bidrag till alla. Det skall fastläggas en minimikostnad, en genomsnittskostnad, för eleverna. Den måste då ligga på 100 %. Sedan ligger nivån på 85 % eller nu 75 % för de fristående skolorna. Det innebär sänkta bidrag för alla. Ylva Johansson sade att fristående skolor är centralstyrda, och det är inte de offentliga skolorna. Skillnaden är att varje enskild fristående skola skall godkännas. Godkännandet skall inte skilja sig åt från kommun till kommun. Därför är det viktigt att Skolverket står för godkännandet och att de kvalitetskrav vi har blir lika över hela landet.
Herr talman! Till det sista Inger Davidson sade vill jag säga att de fristående skolorna inte är centralstyrda, men det regelsystem som styr de fristående skolorna är centralstyrt och detaljreglerat medan det regelsystem som styr de kommunala skolorna är decentraliserat och målstyrt. Det är skillnad mellan dessa två styrsystem. Än så länge har vi kanske sett måttliga effekter av att det blir problem med dessa två styrsystem. Men jag tror att vi på sikt riskerar att få en ganska kraftig kollision mellan dessa två styrsystem som skall gälla för skolor som skall arbeta under likvärdiga förhållanden. Det är problem som vi behöver lösa. Även om den genomsnittliga kostnaden för eleven säger en del om vad man satsar på eleverna i skolan säger den inte allt. Det visar sig vid utvärderingar när man undersöker hur nedskärningar på skolans område har slagit för olika elever att den genomsnittliga eleven har klarat sig ganska hyggligt. Men det är de elever som har de största behoven som har fått betala det högsta priset. Därför tror jag att vi i flera sammanhang skall akta oss för att knyta för mycket av våra utvärderingar och våra resurser till den genomsnittliga eleven. Vi måste bli mer noga med att se till behoven särskilt när resurserna är knappa och särskilt när politikens verkningskraft är kringgärdad. Då blir det särskilt viktigt att våga göra politiska prioriteringar och att våga satsa på de elever som har störst behov av satsningar.
Herr talman! Jag håller fullständigt med om att det är viktigt att våga prioritera när man gör nedskärningar. Det hade jag önskat att regeringen hade gjort litet mer, bl.a. att man verkligen hade slagit vakt om resurserna till basverksamheten som man lovade så tydligt i valrörelsen. Men detta är ett litet sidospår. Tycker Ylva Johansson att det vore bättre att kommunerna fick mer inflytande också över godkännande och tillsyn av de fristående skolorna?
Herr talman! Av direktiven till den parlamentariska utredning som har i uppgift att se över villkoren för de fristående skolorna framgår att man bör utarbeta ett förslag där kommunerna har en större roll än i dag när det gäller tillståndsgivningen och att man bör komma med förslag om ett delat tillsynsansvar mellan kommunerna och Skolverket. Hur det skall se ut och hur stora de olika andelarna skall vara är sådant som kommittén får överväga. Jag vill också kommentera det som Inger Davidson sade. Hon uttrycket sig ungefär så här: Kom ihåg hur det såg ut på 70 och 80-talet för de fristående skolorna. Låt oss komma ihåg det. Det var ett helt annat styrsystem. Då var det kommunerna som avgjorde ifall en fristående skola skulle bli godkänd eller inte, och det var staten som betalade pengarna, eftersom vi då hade ett sådant styrsystem. Det var vi socialdemokrater som tog initiativ till att ändra det styrsystemet så att i stället godkännandet skulle ligga på central nivå och bidragsgivningen på kommunal nivå.
Herr talman! Jag var väldigt fascinerad av Ylva Johanssons inledning. Men samtidigt var hon väldigt gåtfull. Jag skulle uppskatta om Ylva Johansson gav exempel på vad hon menar med att vissa friskolor är problemskolor och att vissa utlöser problem även i de kommunala skolorna. Jag skulle uppskatta det. Att tala ur skägget skulle också på något vis bidra till att lyfta debatten. Jag kan gissa vad det är Ylva Johansson menar. Vi kan väl ändå vara överens om att det inte handlar om Estniska skolan. Det är inte där problemen ligger. Jag skulle vilja att vi lyfte debatten. Jag vet ett fall som jag tyckte var ett problem under förra mandatperioden. Det var en skola i Höör som visade sig vara en friskola - hur den nu släpptes igenom kommer jag inte riktigt ihåg - på tredje terminen med en elev och som aldrig haft mer än en elev. Det är att göra parodi av hela friskolan. Det tyckte jag var ett problem. Det blev så småningom förändrat. Det var Beatrice Ask som gick in och undersökte det vidare och sedan Skolverket. Det sades att primärkommunen och vi riksdagsmän vill värna trygghet och kvalitet. Det är också det föräldrarna vill. Det är ett av skälen till att de i vissa fall för sina barn väljer en friskola. Ylva Johansson garanterar oss här att en sänkning inte är innebörden. Nej, men det kommer att uppfattas så, trots våra och era goda intentioner. Jag har bara en fråga: Vilken egen extra kontroll har statsrådet på att det inte blir bara en sänkning tvärs över, speciellt i detta resursläge?
Herr talman! Föräldrarna vill självklart också ha trygghet, kvalitet, rättvisa och valfrihet i skolsystemet. Men vi politiker har också till uppgift att i de fall det kan råda någon motsättning mellan olika föräldrar, mellan olika elever och mellan olika mål att göra en helhetsbedömning och se till att alla elever i en kommun har rätt till en skola, där man har valfrihet, trygghet, rättvisa och kvalitet. Det är just det som ibland kan skapa problem - vi skall inte blunda för det. Det kan finnas problem - det vet vi att det gör - i vissa fristående skolor, där kvaliteten kan ifrågasättas. Det kan handla om det som Margitta Edgren själv tog som exempel, dvs. extremt få elever. Som jag också sade i mitt anförande är jag orolig över den kritik som har framförts mot vissa skolor för att man inte skulle dela den värdegrund som uttrycks i skollag och läroplan. Jag vet inte om den kritiken är berättigad, men jag är ändå oroad över kritiken och vill därför att vi ser över det. I en kommun med ett sviktande elevunderlag och med knappa resurser till skolan räcker resurserna naturligtvis inte till hur många skolenheter som helst. Det kan då uppstå ett läge där etableringen av ytterligare en skolenhet automatiskt får den effekten att det blir mindre resurser till en annan, kommunal skolenhet. De elever som har valt att gå i den kommunala skolan kommer i så fall att få sämre kvalitet i sin undervisning därför att andra vill välja en fristående skola. Jag menar att det i det valet och med den problemställningen inte är lätt att veta vad som är det rätta att göra. Vi kan inte heller här uttala att vi i varje fall säkert vet vad som är den rätta bedömningen. Men låt oss erkänna att de här problemen kan finnas och att vi har det politiska uppdraget att på bästa sätt försöka göra den avvägningen med alla barns bästa för ögonen.
Herr talman! Jag delar självklart den uppfattningen. Men vi har kanske litet olika betoning på föräldrarnas roll och ansvar kontra kommunens och politikernas ansvar. Jag vill ändå att vi fokuserar debatten på vilka som utgör problemen. När nu Ylva Johansson inte vill, inte kan eller just nu inte är beredd att ta ställning till det, kan jag väl få säga vad jag anser. Det måste väl gälla sådana skolor, t.ex. vissa konfessionella skolor, där man tar bort sidor i skolböckerna, hoppar över eller glömmer bort inslag om respekt och tolerans för oliktänkande. Är vi överens om att det är detta det handlar om, dvs. att det är de skolorna som vi måste begränsa? Jag vill bara få klargjort att vi tillsammans vill visa uppskattning för skolor med den typen av pedagogiskt nytänkande osv. som jag nämnde. Det är någonting annat som vi menar när vi talar om friskolor med problem - om vi för övrigt bortser från allt som har med pengar och ekonomi att göra och ser bara till innehållet.
Herr talman! Tyvärr kan vi inte bortse från pengar - det är sällan vi kan göra det i riksdagens kammare. Men det är riktigt, som Margitta Edgren beskriver, att jag är oroad. Det är precis den oro för vissa skolor som jag känner som hon ger uttryck för. Man kan ifrågasätta om vi i dag har det bästa kontrollsystemet och det bästa regelsystemet för att se till att vi uppfyller de krav som alla elever har rätt att ställa, på saklighet, på allsidighet och på att skolan skall stå för de gemensamma värden som vi har kommit överens om i det gemensamma skolväsendet. Kanske vi har en noggrannare kontroll på hur många timmar man har i varje ämne än på vad man egentligen gör på lektionerna. Om det är så får vi fundera på hur vi annars skulle ha både tillsynsorganisationen ordnad och reglerna utformade. Det är ingen lätt uppgift, men jag har ändå ganska gott hopp om att den parlamentariska utredning som arbetar skall kunna klara den uppgiften, eller åtminstone leda den så pass långt framåt att vi kan komma till en bättre situation än den vi har i dag.

Herr talman! Min bakgrund när jag har deltagit i arbetet med att ta fram det förslag som riksdagen kommer att fatta beslut om har varit att jag har sett den verklighet som de fristående skolorna upplever. Jag har sett oron hos dem som har arbetat med fristående skolor och som har varit oroliga för att deras framtid skulle hotas av ovilliga myndigheter. Jag har sett föräldrarnas engagemang, när de har samlat pengar, arbetat med basarer och på andra sätt ansträngt sig för att rädda sin skolas överlevnad. Jag har sett glöden hos lärare och föräldrar i arbetet på det som de tror på. Nu har vi i timmar fått höra om alla de fel som har begåtts i det förgångna. Vi har fått höra om olika partiers illvilja i det förgångna. Inte en oförrätt tycks vara glömd. Ändå kan man om man läser utskottsbetänkandet se att ett enigt utskott, med precis alla partier, har gjort följande principiella uttalande om de fristående skolornas betydelse: "Dessa utgör enligt utskottet ett viktigt inslag i den öppenhet och den valfrihet som skall känneteckna skolväsendet. Den mångfald som följer härav måste få utvecklas inom ett sammanhållet skolväsende, med likvärdiga villkor och utan inslag av segregation." Jag höll på att säga att min blygsamhet förbjuder mig att säga att det här var ett ordagrant citat ur Centerns motion. Men det är också ett exempel på att politiker ibland blåser upp en oenighet för att debattera i timmar. Jag tycker mycket om Centerns f.d. regeringskamrater, men jag är förvånad över att de nu i timmar har låtit så arga över att Socialdemokraterna är med om ett så bra uttalande. Riksdagen kommer att besluta att ändra reglerna för schablonbidraget, så att en kommun får göra avdrag på högst 25 % i stället för dagens 15 %. Det här var ett politiskt faktum, eftersom vänstern förklarade att man ville ge Socialdemokraterna majoritet för 15 %. Om Centern inte hade ingripit hade det blivit riksdagens beslut i dag och inget mer. Men nu blir det mer, i och med att Centern valde att träffa den här uppgörelsen. Det blir ett tillägg i skollagen fr.o.m. den 1 juli i år som innebär att det utöver schablonbidraget skall kunna bli särskilda bidrag för extra kostnader. Det är ett sätt att komma till rätta med orättvisor som vi alla har sett. Hittills har en kommun kunnat minska bidragen utan att beakta kostnader till följd av att skolan drivs i enskild regi. Nu kommer den, i och med den här lagändringen, inte att kunna göra det. Hittills har en kommun kunnat minska bidragen utan att beakta kostnader som är en följd av att en fristående skola har tagit emot elever med behov av särskilt stöd. Nu kommer den inte att kunna göra det. Hittills har en kommun kunnat minska bidragen oavsett om den fristående skolan erbjuder skolhälsovård. Nu kommer den inte att kunna göra det. Det här är den del av beslutet som är följden av Socialdemokraterna. Riksdagen kommer, räknar jag med, att bifalla Centerns motion. Men det här är också ett svar på den fråga som Ulf Melin ställde. Han frågade: Vad gör ni om en kommun inte beaktar det här? Ulf Melin ville låtsas som att det var en kommun som själv avgjorde om den skulle beakta det här. Svaret är att en kommun skall följa lagen. Ulf Om jag förstår honom rätt är hans synpunkt att riksdagen skall avstå från att stifta en lag av hänsyn till risken att en kommun eventuellt skulle bryta mot lagen. Det står i utskottets betänkande att kommunerna i och med lagändringen kommer att åläggas att beakta fristående skolors behov av särskild ersättning för extra kostnader jämte schablonbidraget om sådana föreligger. Detta innebär att fördelningen av resurser för de fristående skolorna då kommer att ske i huvudsaklig överensstämmelse med de fördelningsprinciper som bör gälla kommunens egna skolor, nämligen att resurserna fördelas efter behov. Om en fristående skola anser att den är orättvist behandlad, kan den låta allmän domstol pröva det i ett tvistemål. Det är svaret på Ulf Melins fråga. Ulf Melin ställde frågor om Jönköping och Borås. Jag tänker inte kommentera enskilda kommuner. Jag vill bara säga att Ulf Melins reservation företräder en linje som går ut på att kommunerna inte skall ha något tillägg i skollagen att följa. Med Ulf Melins logik måste det betyda att illvilliga socialdemokratiska kommunpolitiker blir bättre att handskas med om moderaternas reservation skulle gå igenom, dvs. att det blir mindre lagstiftning och mindre stöd för de fristående skolornas rättigheter. Det är en litet konstig logik. Jag tror inte att vi med det här riksdagsbeslutet löser alla problem. Vi kommer inte att skapa ett himmelrike för de fristående skolorna. Å andra sidan kommer det inte heller att bli den grad av helvete som det kunde ha blivit om ingen förändring alls hade gjorts. De fristående skolorna får leva på ungefär samma jordiska villkor som andra skolor i Sverige. Jag tror att det är ganska rimligt. Jag vet att det finns en stor oro bland fristående skolor inför det fortsatta arbetet. Utskottet har angett ett antal punkter i överensstämmelse med Centerns motion som innebär att stödet till de fristående skolorna skall skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar, så att avgifter görs onödiga. Utskottet räknar med att stödet skall utgå till de fristående skolorna i förhållande till elevernas behov och skolornas åtaganden. De fristående skolorna måste få möjlighet att arbeta under stabila och förutsebara villkor. Därför skall kommunernas skyldigheter regleras i lag. Utskottet har understrukit att det är viktigt att vi nu söker brett stöd för dessa förändringar i det kommande utredningsarbetet. Misstro inte detta ett ögonblick - det vill jag säga till mina f.d. regeringskamrater. Utredningsarbetet kommer att vara viktigt. Jag välkomnar gärna den inställning som Margitta Edgren redovisade om behovet av att medverka till brett politiskt stöd och långsiktiga spelregler. Jag vill också säga till Inger Davidson att vi kommer att engagera oss i utredningen tillsammans med er för att åstadkomma bra villkor. Det jag tycker var orimligt var att låta en nedskärning av bidragen slå blint. Jag tycker att det är obegripligt att vi i timmar fått höra att det skulle ha varit bättre att bara låta det ske i avvaktan på en utredning. Så säger ni: Det sade ni då, det missade ni då. Beskyllningarna flyger kors och tvärs i luften, men det hjälper inte de fristående skolorna ett dugg om inte era debattminuter ger kronor till de fristående skolorna. Det gör de ju inte. Det blir inte ett öre till de fristående skolorna av den sortens inställning, man bara anklagar andra. I Danmark finns det, förutom regler, en värdegemenskap för de fristående skolornas villkor. Jag önskar att vi skulle kunna uppnå en sådan värdegemenskap också i Sverige. Det skulle vara en trygghet för de fristående skolorna. Vi är inte där ännu, men vi har kommit en viktig bit på vägen. Jag tycker att socialdemokraterna har varit konstruktiva. De har stått i alla delar för det som vi kommit överens om. Det bådar gott. Jag hoppas att detta skall kunna ge andra som deltagit i debatten en del inspiration och mod på vägen för att våga samarbeta i stället för att ropa att vargen kommer. De ropen hjälper inte en enda fristående skola. Jag har hört Ulf Melins repliker, och jag vet att han är en positiv och klok person.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
Innan vi går vidare med de repliker som begärts vill jag meddela att avsikten är att vi i kväll skall kunna slutdebattera dels innevarande ärende, UbU16, dels nästa ärende, UbU17. Dock måste vi göra det innan kl. 23.00, annars kommer vi att få uppskjuta behandlingen av delar av nästa ärende till någon gång nästa vecka.
Herr talman! Det gäller alltså att fatta sig kort om vi skall klara även betänkande 17. Andreas Carlgren sade att han var förvånad över att vi hade höjt rösten och var kritiska. Det intressanta är att Andreas Carlgren hade exakt likadant språkbruk som andra tidigare i debatten. Det förvånar mig efter Det vi kritiserade - uppenbarligen har Andreas Carlgren lyssnat dåligt - är att regeringen lade en proposition på riksdagens bord samtidigt som man gav direktiv till utredningen. Tycker inte även Andreas Carlgren att man i det fallet har föregripit utredningen? Sedan stämmer det att ni har gjort upp med socialdemokraterna. Jag gav Eva Johansson beröm för att hon ställt upp på en del av skrivningarna, eftersom jag aldrig tidigare hört henne säga något positivt om fristående skolor. Andreas Carlgren var förvånad över reservation 1. Jag tycker att han borde läsa även reservation 2, där vi tar upp just de delar som Andreas Carlgren kritiserade oss för att inte ha gjort. När det gäller skollagen finns det på s. 9 en brasklapp. Det kan Andreas Carlgren inte smita undan. Den finns där. Det står uttryckligen så här: "Utskottet anser att kommuner vid prövningen av bidrag skall kunna ta hänsyn till om de särskilda kostnader som utskottet behandlat i det föregående ryms inom schablonbidraget." Det är alltså 75 %. Det står där helt klart, och det gäller. Det är en brasklapp gentemot skollagen. Har det inte stått där hade jag kunnat säga att förslaget till skollag är bra, men brasklappen finns där. Den har ni inte lyckats förhandla bort. Där har Centern sålt ut sig. Ni har helt enkelt hamnat fel i båten.
Herr talman! Min avsikt var inte alls att recensera språkbruket. Jag har hört sådana i flera timmar nu, och jag är trött på dem. Min avsikt var i stället att ge litet uppmuntran så här i slutet på dagen. Om ni tycker, som det står i er reservation, att regeringens förslag hade gett så katastrofala konsekvenser, då är det väl bra att vi har sett till att det inte blev så. Det tycker jag att Ulf Melin kunde kosta sig att säga redan innan sommarlovet. Det är ingen brasklapp som vi infört. Det är en text i det som kommer att fungera som motivtext som anger att det skall vara sunt förnuft. Är det så att en kommun uppenbart ser att de kostnader som vi talar om inte finns. måste man kunna ta hänsyn till det också. Det är en självklarhet. Jag tycker att Ulf Melins replik är en bra bekräftelse på att Ulf Melin inte längre påstår, som han gjorde i sitt inledningsanförande, att det är upp till kommunalt godtycke om man vill beakta dessa kostnader eller inte. Så är det definitivt inte, utan nu blir det lag på det. Följer inte kommunerna lagen, blir det överklaganden eller behandling vid domstol. Så enkelt och tydligt blir det, Ulf Melin.
Herr talman! Jag vill att också Andreas Carlgren skall få ett bra, trevligt och avkopplande sommarlov. Jag sade faktiskt i mitt inledningsanförande att överenskommelsen ändå var bättre än propositionen. Däremot är jag fortfarande kritisk till brasklappen. Det är klart att man kan gå till domstol, det är alldeles riktigt. Men det är nog inte så lätt för en fristående skola att hålla på att processa gentemot de kommunala politikerna, och det gör nog att man kan hamna i besvärliga situationer. Jag beklagar det som står på s. 9 i betänkandet. Hade det inte funnits med, hade förslaget varit ganska bra.
Herr talman! Det är bra. Den här debatten driver ihop oss mer och mer. Nu ger också Ulf Melin förslaget beröm, och det välkomnar jag. Det är också bra att Ulf Melin nu inte med ett ord försöker säga att det skulle vara kommunalt godtycke som avgör om lagen följs eller inte. Ulf Melin bekräftar också den möjlighet som finns att få dessa ärenden prövade i domstol. Det som skiljer oss åt är att Moderaterna inte vill ha någon lagstiftning. Jag har läst alla era reservationer, och jag vet att det där ordagrant står att man nu inte vill föreslå någon lagstiftning som innebär en skyldighet att beakta de kostnader som vi nu fattar beslut om. Efter den här repliken från min sida är det väl då klart att skillnaderna t.o.m. är ännu mindre än vad som hittills har visat sig i debatten.
Herr talman! Det kan ibland vara litet svårt att förstå vilken värdebas Centerpartiet utgår ifrån. En sak tror jag ändå att jag har förstått, nämligen att decentralisering är ett väldigt viktigt grundläggande begrepp för Centerpartiets politik. Då skulle jag vilja fråga Andreas Carlgren: På vilket sätt blir regelverket kring de fristående skolorna mindre centralstyrt och detaljreglerat genom det här tillägget i skollagen, som är ett resultat av överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och
Herr talman! Det är inte ett dugg svårt att förstå Centerns värdegrund. Det handlar i det här fallet om valfrihet och mångfald, precis som vi har skrivit i vår motion och som vi till sist har fått alla partier att skriva under på i utskottet. Decentraliseringen ligger i att kommunerna nu i samarbete med de fristående skolorna får beakta vilka kostnader man faktiskt har. Tidigare har riksdagen centralt sagt att det skall röra sig om 85 %. I praktiken har det kommit att fungera som ett tak. Nu blir i stället den procentsats som finns angiven ett golv, och man får bedöma om det över det finns kostnader och behov och åtaganden som skall betalas. Det finns en lag som kommer att reglera det. På den här punkten har Vänsterpartiet och Moderaterna efter vad jag förstår samma uppfattning. Ni har skrivit olika reservationer, men innehållet i dem är detsamma, dvs. ni motsätter er ett lagligt stöd för de fristående skolorna - det är ett faktum. Jag blev mycket förvånad när jag läste detta i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Jag tycker inte att jag fick svar på min fråga. Jag fick reda på vad Centerpartiet har för värdebas, att det handlar om valfrihet och mångfald. Motivet här kan ju vara väldigt förståeligt, att Andreas Carlgren genom det här tillägget vill värna om de fristående skolorna. Men, om vi skall vara ärliga: Valfriheten för kommunerna och mångfalden har väl knappast tillgodosetts på det här sättet? Jag tror inte att man kan säga att Vänsterpartiet och Moderaterna i de här sammanhangen har samma uppfattning. Vi tror på det kommunala självstyret, och det har jag markerat i den här debatten. Då är det väldigt viktigt att kommunerna ges friheten att själva fatta sina egna beslut och göra sina egna bedömningar, även när det gäller de fristående skolorna.
Herr talman! Jag svarade faktiskt på Britt-Marie Danestig-Olofssons fråga. Jag kan ursäkta om mitt svar inte uppfattades, eftersom det börjar bli sent. Låt mig göra det hela ännu tydligare. Vänsterpartiet vill ju ha en central bestämmelse om att avdraget skall kunna göras med 25 %. Jag vill säga mycket tydligt att jag inte anser att det skall finnas valfrihet för kommunerna att strunta i att beakta kostnader som de fristående skolorna faktiskt har. Det är på den punkten Centern och Socialdemokraterna har haft samma uppfattning, nämligen att rättvisa är att hänsyn tas till kostnader som man faktiskt har. Där skall det inte finnas valfrihet. Där skall det inte vara mångfald som skapar godtycke. Valfriheten och mångfalden skall i det fallet gälla föräldrarnas möjligheter att välja också fristående skolor, men det skall ske på rättvisa villkor och det skall inte skapa segregation och det skall inte finnas skillnader i valfriheten som beror på ekonomi. Detta är precis vad utskottet har sagt.
Herr talman! Jag är väldigt förvånad över att Andreas Carlgren så starkt intar en försvarsställning och att han i sitt inlägg använder en så raljerande ton över våra tidigare inlägg, där vi försökte lyfta fram det som faktiskt skiljer oss åt i den här frågan. Det finns inget egenvärde i att säga att vi har varit, är och alltid kommer att vara överens i den här frågan, eftersom vi ändå vet att det har funnits och på vissa håll fortfarande finns djupa ideologiska skillnader. Andreas Carlgren talar väldigt starkt om sitt engagemang, om hur han på nära håll har sett hur friskolorna har det och hur hotade de har känt sig. Sedan säger han: Centern har ingripit och mildrat den grad av helvete som skulle ha blivit följden av sänkningen till 75 %. Det visar att Centern gör en helt annan bedömning än Socialdemokraterna av vad sänkningen av bidragsnivån skulle innebära för de fristående skolorna. Det har i debatten sagts att det inte skulle göra någon skillnad, eftersom kommunerna ändå kan välja att ge mer. Men nu talar Andreas Carlgren plötsligt om att mildra den grad av helvete som en sänkning skulle ha inneburit. Kommunerna kan mycket väl göra bedömningen att den kostnad en skola har för t.ex. skolhälsovården ryms inom dessa 75 %. Andreas Carlgren vet mycket väl hur snårigt bidragssystemet är, hur svårt det är att räkna fram den här genomsnittskostnaden, att man gör olika i olika kommuner, osv. Därför finns det alla möjligheter för kommunerna att hävda att alla extrakostnader ingår i dessa 75 %. Det handlar inte om lagöverträdelser, utan det handlar om att man anser sig komma fram till det när man gör beräkningen. Därför är jag rätt övertygad om att det fr.o.m. den 1 juli kommer att handla om 75 %, och då blir det alltså enligt Andreas Carlgren fråga om en grad av helvete.
Herr talman! Jag tycker alldeles för mycket om Inger Davidson för att stå och raljera. Om det lät så, var det inte min mening. Jag har inte uttryckt mig så som Inger Davidson säger. Vad jag sade var att vi har försökt skapa ungefär samma jordiska villkor för de fristående skolorna som för kommunala skolor. Det är ju, som tur är, skillnad på jord och på helvete - jag tror nog att både Inger Davidson och jag är medvetna om att det är en skillnad. Godtycket har diskuterats mycket i dag. Jag tycker faktiskt inte att det är bra att flera av riksdagens ledamöter ger intryck av att kommuner bara skulle kunna strunta i lagar stiftade av Sveriges riksdag. Det är bra att Ulf Melin bit för bit backade på den punkten, men jag tycker att också Inger Davidson skulle kunna vara tydligare i det sammanhanget. Om igen, som en uppmuntran: Utredningen kommer att arbeta med mycket stort allvar. Det är jag övertygad om efter vad jag har hört Eva Johansson och Ylva Johansson säga. Visar det sig att vi kan göra förbättringar här, är det självklart att vi skall göra det. Vi har försökt vara konstruktiva, och det är vår mening att försöka vara konstruktiva också sedan.
Herr talman! Snabbprotokollet får visa vem som har rätt när det gäller hur Andreas Carlgren uttryckte sig, men jag hörde att han sade att han, genom Centerns ingripande, hade mildrat den grad av helvete som skulle ha blivit följden av sänkningen till 75 %. Jag tar inte tillbaka det jag sade om att jag vet att det går till så här vid beräkningarna. Om Andreas Carlgren är så insatt och har levt så nära de fristående skolorna som han i sitt första inlägg gav uttryck för borde han också veta hur förhandlingarna har gått till och hur olika beräkningarna har gjorts. Det handlar inte om några medvetna lagöverträdelser. Jag anklagar inte kommunerna för det. Jag tror inte ett ögonblick att det är det de gör. Men det är så snårigt och det finns så många olika faktorer som man kan föra in i de här beräkningarna att det gör att man kan komma fram till att de här kostnaderna ingår. Det har man bevisligen mycket ofta gjort hittills, när den 85-procentiga nivån gällde. Nu när nivån är lägre är det möjligt att en del kommuner kommer att tycka att det är litet för lågt, om man har skolhälsovård eller vad man kan ha, och kommer att ta hänsyn till det. Men många kommer också att komma fram till och tycka sig ha rätt i, att när regeringen nu har slagit fast en lägre nivå får det räcka med den och att man kan räkna in alla extrakostnaderna där. Framtiden får utvisa vem som har rätt.
Herr talman! Det skulle naturligtvis vara mycket lockande att fortsätta att diskutera skillnaden mellan jordiska villkor och helvetets villkor. Men jag skall inte göra det. Jag påpekar bara att anledningen till att jag nämnde detta var just att jag inte tror att vi har löst alla problem. Det är inte att inta en försvarsattityd. Däremot är det att göra mycket klara tillrättalägganden av en del mycket ogenomtänkta påståenden som gjorts under debatten om vad en lagstiftning faktiskt innebär. Jag vill också säga att jag är mycket medveten om den snårskog som kan finnas. Jag är inte naiv. Jag vet vad en lagtext betyder, och jag vet också, eftersom jag har erfarenhet som kommunpolitiker, hur ofta man faktiskt diskuterar om man kan göra det ena eller det andra beroende på risken för överklagande. Skulle den inte finnas rycks verkligen grunden undan för det kommunala självstyret. Det här är en skyldighet för kommunerna, och det tror jag att kommunpolitikerna är mycket medvetna om. I de fall man försöker åka vid sidan av lagen är jag övertygad om att domstolarna kommer att bestraffa det. Blir detta inte tillräckligt bra är det bra med nya förslag från utredningen.

Herr talman! Sedan 1992 har en kraftig expansion av friskolor skett i Sverige. Genom mer likvärdiga ersättningsregler med den kommunala skolan har de ekonomiska förutsättningarna för friskolorna att bedriva verksamhet förbättrats. Detta har drivits igenom i riksdagen. Valfrihet och mångfald fick därmed en reell innebörd inom skolans område. Konsekvenserna av reformen har inneburit att många skolor startats med olika pedagogiska inriktningar. Nya former av organisation och pedagogik har därmed vunnit insteg i skolan. För lärare och skolpersonal har förnyelsearbetet inneburit många fördelar. Nu kan anställda inom utbildningsväsendet välja mellan olika arbetsgivare och skolor med olika pedagogiska inriktningar. Det förslag som föreligger i denna proposition riskerar att rasera det arbete som har lagts ned inom ramen för friskolearbetet. I praktiken innebär det att bidragsnivån sänks genom föreliggande förslag. Ersättningen kommer i stället för dagens 85 % av de kommunala kostnaderna för en motsvarande plats enbart att bli 75 %. Signalen till verksamheten är att friskolor skall svältas ut. Enbart offentliga skolor är fria, heter det. Detta är ytterligare ett exempel på hur 70-talets utbildningspolitiska synsätt åter vinner insteg. Det är föga förvånande att denna traditionellt socialistiska politik numera benämns Thamism. Thamismen kännetecknas av en övertro på politisk styrning, att politiker alltid vet bäst. Thamismen firar nu nya triumfer. Offren vid friskolorna blir deras engagerade personal. Offren blir eleverna vid skolorna. Offren blir föräldrar som har sina barn vid dessa skolor. Men även samhället kommer att förlora på att friskolereformen havererar. Samtidigt har regeringen tillsatt en utredning som skall se över bidragsreglerna. Varför denna brådska, varmed man i praktiken förbigår den utredning som man har tillsatt? Något entydigt svar har vi inte fått, trots att dessa frågor har ställts ofta i dagens debatt. Det är trots allt mycket förvånande att i det här läget vara tvungen att konstatera att Centerpartiet nu deltar i en uppgörelse som innebär att friskolorna i större utsträckning lämnas ut till det kommunala godtycke som blir följden av förslaget till sänkt ersättningsnivå och ändrade regler. Visserligen hävdar Centern att man genom sin uppgörelse tryggat friskolornas existens. Men ingenting är enligt min mening mer felaktigt. De förändringar som Centern åstadkommer innebär att kommunerna skall beakta friskolornas extra kostnader på grund av om skolan drivs av enskild eller juridisk person, om elever med behov av särskilda stödinsatser finns och om skolan erbjuder skolhälsovård. Enligt min mening innebär den här skrivningen inte att kommunen är skyldig att täcka dessa kostnader. Detta är ytterligare ett exempel på hur man genom politiskt manipulerande försöker dölja effekten av det beslut man deltar i. De som står bakom propositionsförslaget försöker förleda bl.a. friskoleföreträdare att tro att friskolorna inte kommer att förlora på förslaget. Det är märkligt med tanke på hur många kommunala företrädare som sagt sig vilja klämma åt friskolorna, detta oavsett om de enligt det socialdemokratiska språkbruket är överkompenserade eller inte. Friskolearbetet behöver långsiktiga och stabila regler. Det har yttrats ofta i den här talarstolen de senaste timmarna. De behöver regler som garanterar arbetsro och likvärdiga villkor. Även socialdemokraterna instämmer nu i att friskolorna är till gagn för utvecklingen inom utbildningsområdet. Men då det förslag som nu föreligger innebär helt motsatta förhållanden jämfört med vad friskolorna behöver är det väl knappast arbetsro att man på ett års sikt går in och gör de här förändringarna.

Herr talman! Betänkandet om ett högskoleverk grundar sig på en proposition med förslag till en sammanslagning av bl.a. Kanslersämbetet, Rådet för grundläggande högskoleutbildning, Verket för högskoleservice och delar av Centrala studiestödsnämndens arbete. Vi tycker att detta är en onödig centralisering, varför vi har yrkat avslag på propositionen. Det är ett onödigt ingrepp i ett fungerande system, och det står inte i samklang med den fortsatta frigörelsen av universitet och högskolor. Vi anser att regeringen i stället borde återkomma med ett nytt förslag, där Kanslersämbetet med sin fokusering på kvalitetsfrågor borde svara för myndighetsutövningen. Vi anser också att det är viktigt att behålla Rådet för grundläggande högskolearbete, då detta bidragit till en stor förnyelse av högskolan. Det bör fortsätta att vara självständigt. Till sist önskar vi att Sveriges lantbruksuniversitet överförs till Utbildningsdepartementet, liksom tillhörande forskningsråd. Motivet till detta är att få en likartad behandling när det gäller anslag till alla högskolor och universitet. Vi stödjer självfallet alla våra fyra reservationer, men yrkar bifall endast till reservation nr 1.

Herr talman! Det var med viss tvekan som vi accepterade inrättandet av ett högskoleverk. Det kan nämligen vara fel signal ut i högskolevärlden om det egna ansvaret för den egna verksamheten. Det hade kanske varit bättre att vänta på att de själva kom till rätta med de barnsjukdomar som bevisligen finns och de felsteg som man också har gjort. Det kan ha behövts mer analys innan man fattar detta beslut. Samtidigt har vi respekt för departementets arbetsbörda och ser att detta kanske i denna balans är en väg som man måste gå.

Därmed inrättades ett forskningsråd för utveckling av pedagogik och metodik inom grundutbildningarna. Detta har utvärderats, och under förra regeringsperioden inrättades rådet efter en utvärdering internationellt. Det är viktigt att den självständiga verksamhet som rådet bedrivit kan behållas, mera som en symbol och som ett erkännande av att utbildningarna är viktiga och att pedagogisk utveckling inom högskolan är lika viktig som ämnesutveckling. Ingen här kommer väl ens på tanken att styra forskningsråden, som har ansvaret för ämnesutvecklingen, in i Högskoleverket. Samma ansvar har Grundutbildningsrådet. UHÄ hade på sin tid uppgiften att verka och ansvara för pedagogiskt utvecklingsarbete. Men det hände inte särskilt mycket under den tiden. Däremot har det hänt mycket under den tid vi haft Grundutbildningsrådet. Det är just detta med fristående som är så viktigt för att markera statusen för dem som fungerar i grundutbildningarna och för att göra det här lika viktigt som ämnesutvecklingen. Jag måste fråga Bengt Silfverstrand varför man gör som man gör. Det finns inga sakliga skäl. Har de skött sig dåligt? Nej. Har de kostat för mycket? Knappast. Har de haft dålig ledning? Nej, det kan man inte säga. Har de haft dåliga projekt? Nej, det kan man inte säga. Varför skall då Grundutbildningsrådet tvingas in i Högskoleverket och därmed mista sin fristående ställning? Herr talman! Med anledning av den knappa tiden nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 2.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

Herr talman! Under de senaste åren har organisationen av det svenska universitets och högskoleväsendet genomgått stora förändringar. Utvecklingen har gått mot ökad decentralisering med större handlingsfrihet och beslutsrätt ute på de enskilda universiteten och högskolorna. Mellaninstanserna har reducerats t.ex. när det gäller budgetarbetet och anslagsförfarandet. Under den förra mandatperioden accentuerades denna utveckling. Man fick ökad fri konkurrens mellan universiteten som genom marknadskrafterna skulle leda till rationaliseringar och kvalitetshöjning i fråga om forskning och utbildning. 1993 års universitets och högskolereform innebar ytterligare ett steg från centralstyrning till decentralisering och mer företagslika arbetsvillkor för universitet och högskolor. För närvarande ligger flera små enheter av myndighetskaraktär mellan regeringen och högskolorna: Verket för högskoleservice, Kanslersämbetet, Rådet för grundläggande högskoleutbildning, Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljande nämnd. Denna organisation brister i en mängd avseenden. Splittringen på små enheter ger förluster i kraft och innebär slöseri med resurser för intern administration genom onödiga dubbleringar. Ansvarsfördelningen på de olika enheterna är ibland otydlig, och myndighetsansvar blandas med serviceuppdrag på ett i vissa fall olyckligt sätt. Regeringen föreslår nu en genomgripande förändring för att åtgärda problemen. Regeringen föreslår inrättandet av ett större verk, Högskoleverket, som har att sköta myndighetsutövandet inklusive tillsynsansvaret. Det skall följa utvecklingen inom universitet och högskolor och sammanställa material som kan vara till vägledning för riksdag och regering men också för universitet och högskolor i deras utvecklingsarbete. Högskolornas behov av gemensam service och samordning skall skötas av ett statligt servicebolag som leds av universitet och högskolor gemensamt. Regeringens förslag innebär i allt väsentligt en klar förbättring. Miljöpartiet stöder förslagets huvudinnehåll. När det gäller decentraliseringen konstaterar vi att man inte har vågat ta steget fullt ut, utan man låter vissa delar ligga kvar på Högskoleverket, trots att de tydligt bör hänföras till högskolornas egna angelägenheter. Det gäller t.ex. datororganisationen, SUNET, men kanske ännu mer sådana angelägenheter som pedagogisk utveckling och fortbildning av lärare. De bör snarast flyttas över från Högskoleverket till högskolornas eget gemensamma servicebolag. Miljöpartiet har i många sammanhang påpekat att decentraliseringen inte förberetts tillräckligt. Universiteten är alltför stela och osmidiga organisationer för att rätt kunna utnyttja fördelarna med den vunna friheten. Därför föreslår vi att en utredning tillsätts för att finna bättre former för kanalisering av forskningsmedel, rationalisering av universitetets tjänstestruktur, modernisering av fakultetsorganisationen och mer ändamålsenliga placeringar av yrkesutbildningar. Jag yrkar därför bifall till reservation 5, mom. 12.

Herr talman! Det finns anledning att något belysa bakgrunden till dagens förslag om att inrätta ett nytt sammanhållet verk på högskoleområdet. En omfattande reformering av den svenska högskolan inleddes i slutet av 80-talet. Större ansvar lades på högskolorna genom ökad målstyrning och med resurstilldelning i treårsperioder. Det centrala linjesystemet har avvecklats. Grundutbildningen har förstärkts både kvalitativt och kvantitativt. fortsatte förvisso expansionen av den högre utbildningen men inledde samtidigt en process som ledde till en stark centralisering och onödig politisering av många högskolefrågor. Genom att avveckla Universitets och högskoleämbetet, UHÄ, fick vi ett system där beslut som tidigare fattats av en opartisk myndighet nu pressades uppåt till regering och utbildningsminister. Från Utbildningsdepartementet dirigerades beslut och utredningar som tidigare ombesörjts av neutrala beredningsorgan. Som skäl för en avveckling av UHÄ och UUH, bl.a. att "en förenkling av den centrala myndighetsstrukturen kan bidra till ett effektivare utnyttjande av resurserna". Den förändrade myndighetsstrukturen förutsågs kunna leda till en besparing på berörda anslag på 10 miljoner kronor.

Förväntade besparingar blev alltså i stället kraftiga fördyringar. Lägg därtill att rättssäkerhet och inflytande, inte minst för studenterna, kraftigt urholkats genom den starka centraliseringen och politiseringen av beredningsprocessen för högskolefrågor. Mot denna bakgrund framstår beslutet att samla uppgifter som naturligen hör hemma på nationell förvaltningsnivå i en enda myndighet som välgrundat. Det nya högskoleverket får det samlade ansvaret för att genom utvärdering, uppföljning och analys ta fram underlag för statsmakternas överväganden och beslut. Andra viktiga uppgifter blir kvalitetsbedömningar av utbildning, beslut om offentliga högskolors rätt att utfärda examina samt att främja pedagogisk förnyelse och utvecklingsarbete inom högskolan. Som bl.a. Riksdagens revisorer i ett förslag till riksdagen påpekat fordrar avreglering, decentralisering och delegering en ökad kontroll från statsmakternas sida. Ett huvudsyfte med reformeringen av den centrala myndighetsstrukturen måste därför vara att skapa en ändamålsenlig tillsynsfunktion. Det bör också understrykas att det nya statliga servicebolag som senare skall bildas för att ta hand om serviceuppgifter för högskolorna tillkommit på initiativ av högskolorna själva. Så några korta kommentarer till några av reservationerna. Att moderaterna i reservation nr 1 yrkar avslag på hela propositionen är knappast ägnat att förvåna. Att motivera avslagsyrkandet med att ett högskoleverk inte står i överensstämmelse med en fortsatt frigörelse av den svenska högskolan framstår dock som minst sagt magstarkt med tanke på den ineffektivitet, fördyring och splittring av resurserna som den oklara ansvarsfördelningen mellan departements och myndighetsnivå gett upphov till. Folkpartiet och kds att Rådet för grundläggande högskoleutbildning skall kvarstå som självständig myndighet. Vi delar förvisso uppfattningen att rådet föredömligt utvecklat och förnyat det pedagogiska arbetet inom högskolan. Detta arbete kommer emellertid att ges en fortsatt hög prioritet i ett högskoleverk som förfogar över en samlad kompetens och där det finns en naturlig anknytning till arbetet med utvärdering och uppföljning. Centern, kds och Folkpartiet motsätter sig i reservation 4 att kvalitetsbedömningen av utländska utbildningar i samband med beviljande av studiemedel överförs från Centrala studiestödsnämnden till det nya högskoleverket. Som bl.a. en statlig utredning framhållit motiverar den kraftiga ökningen av internationella studier tillsammans med de höga kraven på kvalitetsgranskning i Sverige en reformering av nuvarande system för kvalitetsbedömning av utländska utbildningar på eftergymnasial nivå. Starka skäl talar för att kvalitetsbedömningen av dessa utbildningar sker sammanhållet och likvärdigt. Den av reservanterna befarade begränsningen av svenska studenters möjligheter att få studiemedel som en följd av denna reform är obefogad. Dels kommer övergångsregler att garantera studerandes rätt att fullfölja redan påbörjade utlandsstudier enligt de villkor som redan gäller, dels kommer en särskild utredare att närmare överväga hur överföringen av uppgifter från CSN till Högskoleverket i praktiken skall genomföras. Herr talman! Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Det är helt rätt som Bengt Silfverstrand sade, att ansvaret successivt har ökat sedan 1980-talet och att man därmed har fått en viss centralisering till departementet. Men man kunde också ha gjort på ett annat sätt: Departementet kunde ha analyserat det egna området; kanske fanns det arbetsuppgifter som kunde utföras av högskolan själv, och då kunde man ha petat ut ansvar och arbetsuppgifter tillbaka till högskolorna. Sedan kommer Bengt Silfverstrand återigen dragandes med det här överdraget, trots att Bengt Silfverstrand är mycket väl medveten om att en stor del av det var ett flytande underskott på grund av dåliga budgetrutiner som ärvts från den socialdemokratiska regeringen. När vi ville täcka det sade socialdemokraterna nej, men när socialdemokraterna sedan omedelbart efter regeringsskiftet täckte det var det okej! Jag vill inte säga vad jag tycker att det vittnar om. Jag är glad över att Bengt Silfverstrand mycket starkt betonade att Högskolerådet har utfört ett föredömligt arbete. Det är bra. Men det finns ju faktiskt ingen naturlig koppling mellan Rådet för grundutbildning och Högskoleverket, som Bengt Silfverstrand påstår att det måste finnas, med utvärdering och uppföljning inom Högskoleverket. Så var det ju faktiskt på UHÄ:s tid. UHÄ hade ansvaret också för det pedagogiska utvecklingsarbetet, och där hände det ju ingenting. Nu fick vi ett fristående råd, och Bengt Silfverstrand säger själv att det har fungerat föredömligt. Varför skall man då slå sönder det? Då bortser Bengt Silfverstrand helt den betydelse rådets fristående ställning haft för utvecklingen av och statusen på den grundläggande utbildningen i förhållande till forskningen.
Herr talman! Det är bara att konstatera att den decentralisering som påbörjades kommer att fortsätta. Flera av de uppgifter som tidigare låg på myndigheter ligger nu på högskolorna själva. På den punkten kommer det inte att bli någon förändring. Det är bara att konstatera att högskolorna uppenbarligen är tillfreds med den situationen, och det är högskolornas egna organ som har föreslagit att exempelvis servicebolaget skall vara en statlig uppgift. Den andra punkt där vi är kritiska gäller att man har lyft uppgifter från myndigheter som har gjort ett neutralt beredningsarbete och där vi har haft en demokratisk process där alla har fått komma till tals. Det som inträffade under regimen Unckel var att man i departementet själv gjorde beredningarna. Sedan sammankallade man intressenterna - i ett bestämt fall, nämligen när det gällde resurstilldelningssystemet, till en konferens ute på Arlanda. Den konferensen pågick tre timmar inklusive lunch, och sedan fattade man beslut. Det är den odemokratiska och ineffektiva processen som vi vill ta bort. När det sedan gäller Rådet för grundutbildning är det på det sättet, Margitta Edgren, att om man har en kompetens och en erfarenhet, som man onekligen har - och det har vi uttalat oss positivt om - och man samtidigt bestämmer sig för att kraftsamla och förlägga alla resurserna på ett ställe inhämtar man naturligtvis de erfarenheter och den kompetens som finns. Men det blir ju ingen skillnad i sak om man bestämmer sig för att man nu skall utföra de här uppgifterna inom Högskoleverket, där man har de samlade resurserna. Man flyttar alltså kompetensen från ett ställe till ett annat, men man behåller den och utvecklar den. Detta förnyelsearbete skall ha stor tyngd i det fortsatta arbetet också inom
Herr talman! Vad som inträffade var ju en kulturkollision eller en kulturchock i hela Högskoleverket. Man fick ansvar och man tog ansvar. Det sjuder av vitalitet, energi och vilja, och det är detta som jag - och säkert också Bengt Silfverstrand - vill skall fortsätta. Risken är att det nu igen blir någon annan som har ansvar. På tal om att kraftsamla och på tal om högskolans grundutbud vill jag bara fråga med anledning av vad jag har sagt tidigare och vad Bengt Silfverstrand säger: När tänker Bengt Silfverstrand föreslå att Medicinska forskningsrådet skall ingå i Högskoleverket? Det är två helt jämförbara storheter.
Herr talman! Jag tycker att Medicinska forskningsrådet först skall klara ut de problem som man där onekligen har, och det har inte ett dugg att göra med grundläggande högskoleutbildning.